Herr talman! "En hållbar samhällsutveckling på längre sikt" - det är en rubrik som tilltalar mig. Den är positiv. Den andas framtidstro och en vilja till förändring och förnyelse. I vår huvudstad Stockholm finns det framtidstro och vilja. För att klara av en hållbar samhällsutveckling på längre sikt är dock frågan om förståelse också nödvändig. Staden präglas av stora skillnader i boende, hälsosituation, social tillvaro och inte minst arbetstillfällen, vilket ofta också är karakteristiskt för en storstad. I det fallet är Stockholm inte något undantag. Kostnadsläget i Stockholm är också högre än i andra regioner i landet, vilket inte är så svårt att se när man tittar t.ex. på prisnivån på våra bostäder. Jag vill ändå, herr talman, inte anslå någon gnällig ton vad beträffar utvecklingen av storstaden. Ibland tycker jag att det i debattsammanhang och i debattinlägg närmast förekommer en tävlan om vem som har det sämst. Jag vill på intet sätt ställa mig i den kören. Stockholm är en bra och vacker huvudstad, men den kan också bli bättre. Jag vill att landet i övrigt skall ha draghjälp av Stockholm. Därför vill jag med kraft motarbeta alla tendenser till ökad splittring mellan landets olika delar. Vi vill i stället se en diskussion om hur en nationell arbetsfördelning skall se ut mellan regionerna. Stockholm ligger redan i dag långt fram på informationsteknikens område, och målet är att göra Stockholm till Europas IT-huvudstad. Det förutsätter självfallet att resurser och möjligheter för att genomföra detta inte går i stöpet. Framtidens arbetsmarknad blir mer och mer kunskapsintensiv. Det behövs omställningar i arbetsorganisationer, högre utbildning, vidareutbildning, kunskapsöverföring osv. Men för att minska klyftorna mellan fattiga och rika behövs också utbildningsinsatser på gundskoleoch gymnasienivå. Låt mig bara ta ett exempel på hur det ser ut i Stockholm i dag: 64 år är registrerade som öppet arbetslösa. De flesta är alltså inte inskrivna på arbetsförmedlingen utan hamnar utanför statistiken. Antalet utländska medborgare i åldern 20-64 år är 51 000. Av dessa förvärvsarbetar 42 %, och hälften av denna grupp saknar treårig gymnasiekompetens. Det finns ingen uppgift om hur många som saknar treårig gymnasiekompetens av de 25 800 personer som inte förvärvsarbetar och inte är registrerade som öppet arbetslösa. En kvalificerad bedömning är att det är fler än hälften. När staten fördelar medel till vuxenutbildningssatsningen är de som verkligen behöver utbildning inte medräknade. Jag utgår, herr talman, från att detta är frågor som kommer att beaktas när fördelning av utbildningsresurser sker. Östersjöområdet är ett annat område som självfallet har en stor betydelse för den här regionen. Och man bör verka för att Östersjörådets permanenta sekretariat förläggs till Stockholmsregionen. Herr talman! Jag tänker avsluta mitt anförande med ett argument till att jag tycker att Stockholm borde få del av den s.k. ekologmiljarden till Hammarby sjöstads-projektet. Det handlar om byggandet av en av världens första ekologiska stadsdelar och är en viktig del i kommunens framtidssatsningar. Stadsdelen byggs i flera etapper, och meningen är att man successivt skall ställa allt högre miljökrav. Det innebär att man i de första etapperna kan pröva nya tekniker i mindre skala för att sedan låta dem bli en del i de allmänna kraven för nästa etapp. Kommunen anser att detta arbetssätt kommer att göra Stockholm intressant för många miljöteknikföretag och därmed öka sysselsättningen i regionen. Kommunerna har många möjligheter att driva på samhällsutvecklingen i en mer hållbar och kretsloppsanpassad riktning. En kraftfull kommunalpolitik bör gå hand i hand med regeringens politik. Det är angeläget att stötta kommunerna bättre i deras miljöarbete. Då tänker jag i första hand inte så mycket på pengar och bidrag utan mer på kunskaper, att man skall se till att skatter och lagregler inte missgynnar den pågående miljöutvecklingen och att de goda exemplen lyfts fram och blir synliga, så att andra också kan följa efter. Herr talman! Det finns en samlad syn på hur vi kan sätta Stockholmsregionen i arbete i en motion avlämnad under den allmänna motionstiden. Jag vill därför bara än en gång - från denna talarstol - betona vikten av en samhällsutveckling på längre sikt och huvudstadens betydelse i dessa för landet så viktiga frågor.

Herr talman! Först kan jag konstatera att det är roligt att riksdagen har en debatt om hållbar utveckling. Det har varit intressant att lyssna. Några kan säga att debatten blir spretig och tar upp många olika saker, men jag tycker att det visar bredden i den hållbara utvecklingen. Den omfattar just många områden. När vi skall definiera hållbar utveckling brukar vi säga att det handlar om att tillfredsställa våra behov i dag utan att äventyra framtida generationers behov. I regeringsförklaringen har vi tydligt skrivit att Sverige skall vara en pådrivande internationell kraft och ett föregångsland i strävan att skapa en ekologiskt hållbar utveckling. Birger Schlaug sade tidigare i debatten att regeringen inte tog det här på allvar, eftersom vi hade gjort besparingar på Naturvårdsverket. Herr talman! Om det skulle räcka med oförändrade anslag till myndigheter för att ställa om ett land till en ekologiskt hållbar utveckling skulle vi inte ha några problem i världen i dag. Men det är faktiskt inte så enkelt. En hållbar utveckling knyter ihop ekonomi, ekologi och demokrati. Det innebär att en utveckling där man inte tar ansvar för ekonomi och statsfinanser faktiskt inte blir en hållbar utveckling. Jag skulle vilja nämna fyra hörnstenar för att visa hur jag menar att vi bygger ett hållbart Sverige. För det första handlar det om att vi måste bygga om en stor del av infrastrukturen i Sverige, inte minst våra bostadsområden. De är faktiskt grunden för hur vi lever. Det är roligt att höra Sylvia Lindgren beskriva Hammarby sjöstad. Det är ett exempel på nytänkande. Det är spännande och roligt. Jag vill dock inte ge några löften om "miljardpengar", bl.a. eftersom det är tänkt att "miljarden" framför allt skall användas till att visa hur vi förändrar de bostadsområden som redan finns. Hur bygger vi om våra miljonprogramsområden så att de kan gå i täten för ett kretsloppssamhälle? En miljard räcker inte till att bygga om Sverige, men den räcker till att ge oss ett antal pilotprojekt där man knyter ihop avfall, byggmaterial och energi för att visa hur ett ekologiskt uthålligt bostadsområde skall se ut. Till den infrastruktur som skall byggas om hör också energin - och dit hör t.ex. sopberget. Riksdagen får möjlighet att återkomma till energiförhandlingarna. Vi för ju nu diskussioner för att lägga grunden för en förnyelse av energisystemen. Jag vill bara stryka under det som har framhållits tidigare i debatten, nämligen att vi måste börja omställningen nu. Vi måste låta omställningen ta tid. Det finns inte ett enda förslag, ett enda energisystem, som tar över efter kärnkraften. Dessutom skall man komma ihåg att den bästa energin är den som vi inte gör av med. Vi kommer att behöva både energisparande och olika förnyelsebara energikällor för att få ett hållbart energisystem för framtiden. Men det är många länder som står inför samma problem som Sverige när det gäller att förnya energisystemet. Det är naturligtvis en stor fördel för Sverige om vi kan ligga i täten och visa hur man får en omställning av energisystemen. En annan del av förändringen av infrastrukturen innebär att vi skall krympa sopberget. I dag hamnar hälften av våra företags och hushålls avfall på soptippen. Det skall vi förändra. För första gången räknar vi med att vi nu skall kunna minska sopberget, genom ökat producentansvar, mer källsortering och en sopskatt. Det skall vara rätt och rent från början, så att vi inte måste ta hand om problemen på soptippen. Det hänger ihop med den andra hörnstenen: ett grönare näringsliv. Det handlar både om en bättre miljö och om fler jobb. Vi kan se att många svenska företag ligger långt framme på det här området. Ett exempel är avvecklingen av klorblekt pappersmassa. Där låg skogsindustrin i täten. I dag är man på väg mot den slutna fabriken. Vad gäller framställningen av svavelfattig olja har Sverige varit ett föredöme för resten av Europa, så att vi nu kan driva en mycket tuff försurningspolitik inom hela EU. Fler exempel är framgångarna inom miljöteknik och luftövervakning, som vi nu exporterar till både Östeuropa och Sydostasien. Electrolux har tagit fram ett nytt uppladdningsbart batteri utan kadmium. IKEA erbjuder inte bara monteringsbara möbler utan också möbler som kan demonteras och återvinnas. Allt detta är bra exempel på en framgångsrik miljöpolitik. Det är resultatet av en krävande och tydlig lagstiftning och av att det finns miljömedvetna konsumenter. Det räcker inte att förlita sig till marknaden för att få dessa framgångar i företagen, eller som det står i Financial Times: The market is a good servant but a bad master. Därför behövs det en fortsatt stärkt miljölagstiftning. Därför kommer regeringen under våren med förslag till en ny miljöbalk till riksdagen. 16 olika lagstiftningar skall samordnas så att åskådligheten och användbarheten ökas och miljökraven skärps. Och det skall också bli tydligare påföljder för den som bryter mot reglerna. Därför skall vi också fortsätta att använda de ekonomiska styrmedlen. När vi höjer energiskatter, bensinskatter och miljöavgifter möts det alltid av protester. Men det har också visat sig genom alla de höjda energiskatterna, miljöavgifterna och bensinskatterna att det är en effektiv väg att minska de miljöförstörande utsläppen och stödja utvecklingen mot att det skall vara rätt och rent från början. Den tredje hörnstenen för det ekologiskt hållbara samhället är skyddet från naturen. Här krävs det större ansträngningar också från markägarna, både skogsägare och jordbrukare. Regeringen arbetar med att förändra EU:s jordbrukspolitik, men vi ser också över vad vi kan göra i Sverige och har gett Eva Eriksson i uppdrag att ta fram frivilliga överenskommelser för att minska utsläppen från jordbruken till vattenområdena. När det gäller skogen, ett problem som har tagits upp här tidigare i dag, är det på det sättet att trots att regeringen har prioriterat detta och trots att vi har ökat bidragen till inköp räcker inte statens pengar till. Vi måste också kräva att sektorn tar ett eget ansvar och ett mycket större ansvar för att värna de hotade urskogarna. I detta sammanhang för regeringen diskussioner med företrädare för skogsnäringen. Jag hoppas också som miljöminister mycket på att vi snart får en certifiering av skogen. Den fjärde hörnstenen är det internationella arbetet som har blivit allt viktigare ändå sedan FN:s miljökonferens hölls i Sverige för 25 år sedan. Det har varit mycket glädjande som ny EU-medlem att se hur vi har kunnat påverka EU. Eftersom min taletid nästan är slut vill jag bara nämna våra möjligheter att påverka försurningsstrategin, kemikaliepolitiken och avfallspolitiken och hur vi nu har tagit initiativ till en Agenda 21 runt Östersjön för att göra hela Östersjöregionen till en ekologiskt uthållig region.

Herr talman! Miljöministern tar upp frågan om en hållbar utveckling och om miljöavgifter. En av de viktigaste faktorerna när det gäller en hållbar utveckling är att vi får förnybara råvaror, att vi disponerar förnybara råvaror. Skogen är den viktigaste vi har, och den kommer att förbli den viktigaste förnybara råvaran. I detta sammanhang är det viktigt att de olika departementen går i takt. Min fråga gäller hur miljöministern ser på det majoritetsbeslut som är fattat i Nora kommun där man lägger en generell kommunal skatt på skogsbruk och på avverkning. Enligt min bestämda uppfattning är det i detta hus som man skall stifta generella lagar om skatter och avgifter. Nu har man i en kommunal församling genomdrivit ett majoritetsbeslut som innebär en sådan avgift. Ryms detta beslut inom ramen för gällande miljölag? Om det inte gör det, hur kommer miljöministern då att agera för att vi skall få till stånd den rätta ordningen när det gäller beslut om skatter och avgifter?
Herr talman! Jag vill inte uttala mig om vad enskilda kommuner har beslutat när det gäller skogsavverkningar. Men jag tycker att det är viktigt att vi är överens om det som är grunderna och som jag förmodar också har varit utgångspunkterna för dessa kommuner. Det innebär att vi måste vara mycket försiktiga med den resurs som skogen är. Vi har fortfarande urskogar i Sverige, och vi har fortfarande orörda skogsområden i Sverige. Vi får inte på grund av kortsiktiga vinstintressen avverka och hota de allra sista gammelskogarna och urskogarna i Sverige. Det tycker jag att stat, näringsliv, organisationer och kommuner borde kunna samverka om för att uppnå.
Herr talman! När det gäller de sista urskogarna är det faktiskt så att de i huvudsak finns på privat mark. Då skall man tacka de privata markägarna för att de finns. Man skall inte beskatta dem. Min fråga gällde emellertid ett fattat beslut. Jag tycker nog att en ansvarig minister måste ha synpunkter på ett fattat beslut i en sådan vital fråga. Är det meningen att övergripande skatter och avgifter skall beslutas i detta hus, eller skall det ske på kommunal nivå? Om ministern inte har en uppfattning i dag vill jag uppmana ministern att omgående gå hem och titta på denna fråga och bilda sig en uppfattning och sedan lämna besked till kammaren. Detta är nämligen en utomordentligt viktig fråga för miljön, för skogsbruket - vår viktigaste förnybara resurs - och för rättssäkerheten. Jag hoppas därför att miljöministern sätter sig in i ärendet och lämnar ett klarläggande besked.
Herr talman! Jag hoppas att även Göte Jonsson kan gå hem och fundera över hur vi skall klara den biologiska mångfalden i framtiden och hur vi skall klara ett ökat sektorsansvar som innebär att åtminstone de stora skogsägarna själva skall ta ett större ansvar för att inte kräva statliga bidrag så fort de skall bevara urskogen eller gammelskogen utan att de faktiskt är beredda att se detta som en del i sektorsansvaret. På samma sätt som industrin själv får betala och ta sitt sektorsansvar bör även de stora skogsägarna vara beredda att ta ett tydligt sektorsansvar när det gäller att bevara skogen.
Herr talman! Miljöministern, jag hoppas att talet om de slutna kretsloppen bara är ett steg på vägen. För mig lät det nämligen som om det var något av ett slutmål att man sluter dessa kretslopp. Men det är inte så när det gäller produkter som kommer från berggrunden, eftersom allt enligt entropilagen sprider sig och inget försvinner. Vad vi gör är att vi hela tiden tillför giftiga ämnen så att vi inte kan sluta dessa kretslopp. Någonstans kommer detta ut. Jag hoppas att miljöministern är medveten om det.
Herr talman! Jag tog de slutna systemen som ett exempel på att industrins miljöarbete går framåt. Jag tycker att det är ett bra exempel från t.ex. skogsindustrin. Där har det också visat sig att de slutna systemen ofta bygger på att man inte använder de farligaste ämnena och de traditionella kemikalierna, vilket är ett ytterligare skäl för de slutna systemen. Däremot har vi en annan fråga, som också en av Per Lagers partikamrater reste, nämligen kemikaliefrågan. Oavsett vad vi gör i övrigt är det viktigt att vi ser till att det blir rätt men också rent från början i produktionen och att vi fasar ut och att vi avvecklar de farliga kemikalierna. Jag räknar med att vi får anledning att återkomma till detta i en speciell debatt här i riksdagen om kemikaliepolitiken. Det är ett av våra riktigt viktiga områden.
Herr talman! Det var just det jag menade, att när det gäller de petroleumbaserade produkterna, framför allt de kemikalier som vi kan vara utan, måste vi snabbt nå det stadium då vi kan minimera hela denna kemiska djungeln så långt det bara är möjligt. Rätt och rent från början innebär faktiskt att vi undviker petroleumbaserade produkter.
Herr talman! De petroleumbaserade produkterna skall framför allt användas då det inte finns några alternativ. När det gäller kemikaliepolitiken vill jag passa på att stryka under att vi skall arbeta både i Sverige och inom EU. Även inom EU har vi nu fått gehör för den här viktiga substitutionsprincipen att man skall byta farliga kemikalier mot mindre farliga eller ofarliga kemikalier där det är möjligt.
Herr talman! Jag tänker ställa en fråga som är av litet mer ideologisk karaktär. Det är något som jag har funderat över och som jag också har tagit upp. Det handlar om företagen. Även Anna Lindh berörde delvis detta i sitt anförande. Hur kommer vi åt de företag som vi har i Sverige i dag och som slåss med näbbar och klor för att få bevara den produktion som de har just i dag och som de inte vill utveckla? Miljöministern nämnde ekonomiska styrmedel, miljöbalken, osv. Men vad har vi för skyldigheter och rättigheter ur ett ideologiskt perspektiv, och hur kommer vi åt den här typen av verksamhet som i dag faktiskt inte är försvarbar, varken ur ett svenskt perspektiv eller ur ett internationellt perspektiv? Detta tycker jag är en jätteviktig fråga.
Herr talman! Först och främst tror jag att insikten sprider sig i företagen om att man måste ha ett miljömässigt, långsiktigt, tänkande både för miljöns skull och därför att det faktiskt är bäst också för den egna ekonomin. På sikt klarar sig inte företag om inte ordentlig hänsyn tas. Det gäller då att vara snål med både råvaror och energi och att t.ex. minska kemikalieanvändningen. På lång sikt - jag förmodar att Hanna Zetterberg också avser resursutrymmet - är det viktigt att berätta att en diskussion som vi för inför nästa FN-konferens handlar om faktor 10. Det innebär att vi i i-länderna skulle ta på oss att minska produktions och energiresurserna. Det handlar alltså om att göra produktionen tio gånger effektivare när det gäller både hur vi använder råvaror och hur vi använder energi. Vi behöver inte minska produktionen, men den produktion vi har skall bli oerhört mycket råvarusnålare och energisnålare.
Herr talman! Naturligtvis handlar det om vår resursförbrukning. Men jag undrar också om miljöministern ser några möjligheter att enligt svensk lag komma åt internationella företag som finns i Sverige och som visar på en enorm dubbelmoral här. Bl.a. Volvo och ABB är tydliga exempel på att en sak görs i Sverige, därför att det lönar sig i Sverige, och något helt annat utomlands. Det tjänar man enormt mycket pengar på. Finns det alltså någon laglig möjlighet i det sammanhanget? Har miljöministern några funderingar av det slaget? Jag håller med om att diskussionen om faktor 10 är enormt viktig, vid sidan av många andra diskussioner. Men litet mera ideologiskt undrar jag hur vi kommer åt den här typen av verksamhet. Jag tror att vi måste börja tänka i ett mera solidariskt och internationellt perspektiv när det gäller dessa frågor, vilket jag tror att Anna Lindh gör.
Herr talman! Jag tror att det är oerhört viktigt att ha ett internationellt samarbete. Agerandet ute på företag runt om i världen beror väldigt mycket på vilket internationellt samarbete som finns mellan länderna. Kapitalet samarbetar ju mycket internationellt, men också politiskt måste vi bli bättre på att samarbeta internationellt. Vi måste också bli bättre på att hjälpa utvecklingsländer med att ställa hårdare miljökrav för att inte vara tvungna att acceptera vilket beteende som helst från det internationella kapitalets och de stora företagens sida.
Herr talman! Under den relativt kalla perioden i slutet av december och i början av januari hade vi ett stort elunderskott i Sverige; detta trots att många av våra basindustrier står stilla. Det underskottet täcktes genom import av el till Sverige motsvarande, har det sagts, produktionen vid två kärnkraftsreaktorer. Den importen kom i huvudsak från Danmark och producerades vid oljeeldade kraftverk där. Hur ser ministern från miljösynpunkt på det förhållandet?
Herr talman! Det faktum som här tas upp understryker vikten av det jag sade om betydelsen av att vi får ett förnybart energisystem. Det gäller att vi dels lär oss att spara och hushålla bättre med energi, dels satsar mera på förnybara energikällor. Vidare understryks vikten av att redan nu börja omställningen från kärnkraftssamhället. Även Moderaterna har ju deklarerat att vi inte skall satsa på ny kärnkraft. I så fall är vi alla överens om att kärnkraften skall avvecklas. Men jag tror att det kan bli mycket kallt i Sverige om vi ställs inför en situation där vi plötsligt, på några få år, skall avveckla hela det svenska kärnkraftssystemet. Låt oss, Carl G Nilsson, tillsammans börja avvecklingen redan nu och låta omställningen ta tid!
Herr talman! Vilka ytterligare konsekvenser blir det om vi nu dessutom är beredda att avveckla en eller två reaktorer i förtid - med tanke på att vi med de reaktorer som nu är i bruk har ett elunderskott som vi får möta med import av t.ex., som nu varit fallet, oljeeldad kraft eller kärnkraft från andra kärnkraftverk österut?
Herr talman! Jag tycker att Carl G Nilsson har anledning att känna oro, för det kan bli väldigt kallt för honom som pensionär. Alla våra kärnkraftverk är nämligen byggda ungefär samtidigt. Om vi skall vänta tills de är helt uttjänta riskerar vi dels att vi tummar på gränserna för säkerheten, dels en situation där vi faktiskt inom några få år får stänga av all kärnkraft. Då finns det inte längre möjligheter att göra en långsam omställning av energisystemet där vi satsar på både sparande och förnybara energikällor. För att undvika en mycket kylig pensionärstillvaro tycker jag alltså att Carl G Nilsson borde stötta att vi påbörjar omställningen av energisystemet nu.
Herr talman! I Sverige tillåter inte Livsmedelsverket bekämpningsmedel i dricksvatten, men det är litet motsägelsefullt. Samtidigt tillåts ju i Sverige bekämpningsmedel. Närmare bestämt 1 225 ton sprids nämligen årligen. Har man någon ekologisk kunskap vet man att bekämpningsmedlen så småningom hamnar i grundvattnet. Jag har här två frågor: I Skåne har detta generellt drabbat väldigt hårt. I Landskrona har man uppmätt värden som ligger 20 25 gånger över EU:s gränsvärde när det gällt bl.a.
Herr talman! Trots allt har vi minskat användningen av bekämpningsmedel väldigt mycket i Sverige. Vi har ju halverat användningen av bekämpningsmedel i Sverige och fortsatt minskningen ytterligare efter det, med sikte på ytterligare en halvering. Jämfört med andra europeiska länder, ja, i och för sig med alla länder i världen, är detta ett mycket bra exempel som vi kan göra en hel del reklam för utomlands, så att även andra länder minskar användningen av bekämpningsmedel. Det här arbetet fortsätter i Sverige. Målet är att vi skall ha 10 % ekologisk odling år 2000. Jag tror att vi har goda förutsättningar att verkligen visa hur man får ned användningen av bekämpningsmedel utan att det skadar produktionen och jordbruket.
Herr talman! Tyvärr stämmer inte det som Anna Lindh säger. Naturvårdsverket säger ju att det har skett en ökning här. Även om vi fått ned användningen av bekämpningsmedel, är det återigen fråga om en ökning. Kemiindustrin håller dessutom nu på att anpassa växter till kemikalier. På grund av detta befarar vi en fortsatt ökning av användningen av bekämpningsmedel. De ämnen som vi nu hittar är faktiskt sedan länge förbjudna att tas in i landet - de förbjöds 1991. Ändå kan man nu finna dem i grundvatten 90 meter ned i marken. Det tar lång tid innan vattnet sipprat ned. Med de kunskaper som finns och som är så väl dokumenterade undrar jag hur vi över huvud taget kan tillåta en fortsatt användning av dessa medel. Jag tänker också på den utveckling som pågår i EU.
Herr talman! Det är riktigt att vi ofta upptäcker gamla miljösynder först i efterhand. Därför är det viktigt att vi använder oss av försiktighetsprincipen och substitutionsprincipen. Det har vi gjort. Även om det, i och med ökad produktion, förekommit viss användning av bekämpningsmedel under något år, står sig det gamla resultatet väldigt väl. Vi har gjort en mycket drastisk nedskärning av användningen av bekämpningsmedel i Sverige. Vi har nämligen långt mer än halverat andelen bekämpningsmedel. Vi har också använt oss av substitutionsprincipen för att byta ut de farligaste ämnena mot mindre farliga eller ofarliga ämnen. Även om en del fortfarande återstår att göra har vi kommit långt på vägen. Nu arbetar Annika Åhnberg och jag gemensamt för att vi skall få igenom samma principer i andra EU-länder och för att få EU att lära sig av en jordbrukspolitik som handlar om att minska användningen av bekämpningsmedel.
Herr talman! Jag vill haka på den tråd som miljöministern tog upp och som gällde en fortsatt förstärkt miljölagstiftning. Jag har kontrollerat några fakta. Under 1995 och under första kvartalet 1996 var totalt 45 miljöärenden anmälda vid domstol. 15 av de ärendena ledde till böter och 1 till fängelse i 14 dagar. Mot denna bakgrund vill jag ändå fråga miljöministern vilket ansvar hon känner för att vi inte fick en ny samlad miljöbalk 1995, som kunde ha skärpt upp detta högst väsentligt. Dessvärre tror jag inte att verkligheten är sådan att det inte begås fler miljöbrott i Sverige. Hur skall tillsynen klaras i den tänkta nya miljölagstiftningen, som förhoppningsvis kommer så småningom, när miljöministern samtidigt skär ned i tillsynsmöjligheterna? I Östergötland, där jag sitter i länsstyrelsen, kommer tillsynen i praktiken att upphöra. Hur skall man då få miljölagstiftningen att fungera?
Herr talman! Det hade inte inneburit någon förbättring om vi hade antagit den miljöbalk som bl.a. Dan Ericssons parti stod bakom. Den var helt enkelt för dålig. Det hade inte inneburit någon skärpning i miljölagstiftningen eller en förändring för dem som hade begått miljöbrott. Däremot erbjuder jag både Dan Ericsson och andra som är intresserade att vara med och nu se till att vi får fram en bra miljölagstiftning och får igenom den i svenska riksdagen. Under våren kommer regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen om den nya miljöbalken. Då kommer vi att få en miljölagstiftning som kommer att göra det betydligt bättre, lättare och enklare att använda miljölagstiftningen och straffa dem som inte följer den. Ett stort problem som återstår och som jag avser att återkomma till är tillsynen. Jag anser inte att det är acceptabelt att man slutar med tillsynen vare sig i län eller i kommuner, men vi måste ta ett större centralt ansvar för att tillsynen fungerar. Där får vi återkomma.
Herr talman! Miljöministern säger att det inte är acceptabelt att inte ha tillsyn. Men det är miljöministern som har sett till att det inte längre är möjligt att ha tillsyn av miljölagarna. Det är miljöministern som ryckt ifrån myndigheterna pengarna för att klara tillsynen. Det ansvaret får miljöministern ta. Min fråga var: Hur skall man lösa tillsynsfrågan när det gäller miljölagarna? Det miljöbalksförslag som fanns 1995 och som det var möjligt att anta skulle inte ha inneburit någon förbättring, säger miljöministern. Det är faktiskt inte så. Det innebar en tydlig skärpning av straffansvaret och av möjligheten att döma till både fängelsestraff och kraftfulla ekonomiska sanktioner. Det var en klar förbättring gentemot nuvarande förhållanden. Nuläget är alltså det att det knappt fälls några domar alls. Det är vad som hänt sedan miljöministern drog tillbaka det förslaget.
Herr talman! Jag vill påminna Dan Ericsson om att Lagrådet fullständigt underkände det tidigare miljöbalksförslaget. Det innebär att miljöbalken också juridiskt fick underkänt, dvs. att miljöbalken i den borgerliga tappningen inte hade varit ett bra juridiskt instrument för att komma till rätta med miljöbrotten. Förutom att vi politiskt tyckte att den var för svag och att den inte innehöll några skärpningar i miljölagstiftningen fick den alltså ett ordentligt juridiskt underbetyg av Lagrådet. Nu skall vi se till att vi får en bra sammanhållen miljölagstiftning. Jag hälsar åter Dan Ericsson välkommen att vara med i det. Vi kommer också tillbaka till hur vi bättre skall se till att tillsynen fungerar. Det är inte jag som ryckt undan tillsynsmöjligheterna för myndigheterna. Både kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter måste ta sitt ansvar. Men jag tycker att det finns anledning till självkritik för alla. Vi måste se till att vi får ett bättre fungerande tillsynssystem och prioritera tillsynsfrågorna mer efter det att vi har fått en ny miljölagstiftning.
Herr talman! Som miljöministern sade bygger effektivt miljöarbete på internationellt samarbete. Miljöministern uppehöll sig en del vid arbetet i EU. Jag skulle väldigt gärna vilja veta litet mer om våra möjligheter att agera genom Världsbanken och i tredje världens länder. Kvinnor har visat sig vara en mycket bra resurs i lokalt miljöarbete. Vad gör regeringen för att stimulera sådant lokalt miljöarbete?
Herr talman! Tiden gick fortare än jag trodde. Ibland kan det vara bra att ha färdigskrivna manus, för då håller man sig till det. Jag hade inte tillräckligt färdigt skrivet manus, och därför hann jag inte med den del som just handlade om det internationella miljöarbetet. Jag tror att det är viktigt att vi har samarbete med Världsbanken dels för arbetet i Östeuropa, där samarbetet betyder väldigt mycket - vi har många gemensamma projekt i dag - dels också för biståndet till tredje världen. Vi har i utvecklingsländerna många biståndsprojekt som också inkluderar miljöarbetet som en viktig del. SIDA har prioriterat miljöfrågorna mycket de senaste två åren och gjort dem till en viktig del i biståndsarbetet. SIDA har också ett antal intressanta projekt där man använt kvinnors lokala arbete för att få till stånd både ekonomisk utveckling och bättre miljö. Ytterligare ett exempel på det globala arbetet är att vi på svenskt och danskt initiativ globalt har förbjudit export av farligt avfall till u-länder.

Herr talman! En hållbar samhällsutveckling på längre sikt kräver att vi har ett fungerande rättssamhälle. Senare års besparingar på rättsväsendet har medfört att framför allt polisen, men även övriga led i rättskedjan, allvarligt har försvagats. Rättsväsendet är enligt moderat uppfattning en av statens kärnuppgifter. Även i tider av ekonomisk kris måste rättsväsendet ha tillräckliga resurser för att kunna utöva sin brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamhet. Regeringen är i full färd med att under innevarande period spara 1 miljard på rättsväsendet. Hitintills har besparingarna drabbat polisen mycket hårt. Antalet poliser har minskat, och på vissa håll har utbyggnaden av närpolisverksamheten stannat av. Närpolisen har stor betydelse, inte minst i kampen mot ungdomsbrottsligheten. De viktigaste insatserna i kampen mot brottslighet och drogberoende måste komma tidigt i en människas liv. Familjen måste kunna fungera som frontlinje mot missbruk och kriminalitet. Den moderata familjepolitikens främsta syfte är att ta till vara den styrka och den vilja till ansvar som varje dag kommer till uttryck i familjemedlemmars omsorg om varandra. Detta gäller både den traditionella kärnfamiljen och andra typer av familjebildningar. Separation eller nya förhållanden får aldrig leda till att ett barn inte ges det bistånd och det stöd som det har rätt till. Familjepolitiken måste läggas om så att familjen betyder mer och politiken mindre. Även skolans ansvar och uppgift måste tydliggöras. Efter familjen är det skolan som har den viktigaste uppgiften då det gäller att förebygga brott. Skolan skall förmedla grundläggande kunskaper om vad som är tillåtet och otillåtet i samhället. Arbetet i klassrummet måste fungera. Eleverna måste lära sig att ta hänsyn till och respektera varandra. Detta är en förutsättning för att inhämtandet av kunskaper och färdigheter skall fungera. Från brottsförebyggande synpunkt är det förödande när unga människor lämnar skolan med rakt igenom bristfälliga kunskaper och dåliga betyg. På senare tid har debatten bl.a. handlat om att ungdomar i grundskolan ej får betyg. Detta kan bara åtgärdas genom att dessa elever inhämtar de nödvändiga kunskaperna genom eget arbete, men givetvis med allt det stöd som skolan kan och skall ge. Att sänka kraven så att alla får godkänt leder inte till en hållbar samhällsutveckling på längre sikt. Trots goda insatser i både hem och skola går det snett för en del av våra unga. Oavsett orsaken till misslyckandet måste samhället tidigt kunna fånga upp och tillrättaföra dessa unga människor, som annars riskerar att fastna i drogmissbruk, annan brottslighet och misär. Att inte reagera är att göra de unga en björntjänst. Herr talman! Vi moderater har här i denna kammare lagt fram förslag till ett flertal åtgärder i kampen mot ungdomsbrottsligheten. Hitintills har socialdemokraternas passivitet varit påfallande. En av de åtgärder som vi moderater vill införa är s.k. familjegruppskonferenser enligt modell från Nya Zeeland. En viktig komponent i uppfostran är att lära sig att ta ansvar för sina handlingar och hindra den unge från att skaffa sig en kriminell identitet. Här brister det svenska rättssamhället. Vanligast är att inget åtal väcks eller att den unge överlämnas till vård inom socialtjänsten. Den unge får en "icke-reaktion" från vuxenvärlden. Detta är helt förödande. Familjegruppskonferensen syftar till att lära den unge att ta ansvar för sina handlingar och att känna medkänsla med brottsoffret - detta utan att domstol och kriminalvård behöver bli involverade. Familjegruppskonferensen skall äga rum kort efter det att brottet har begåtts och förutsätter att den unge har erkänt brottet. Till konferensen kallas den unge brottslingen, hans föräldrar, eventuellt släktingar, andra närstående och brottsoffret, om denne samtycker. Även polis och socialtjänst deltar. Konferensen leds av en samordnare utsedd av staten. Vid familjegruppskonferensen diskuterar man vad som har hänt och kommer överens om hur man skall gå vidare. Den unge skall be offret om ursäkt, och konferensen skall också bestämma hur den unge skall gottgöra offret. Det kan handla om att reparera skador som han ställt till med eller att göra en arbetsinsats i en ideell förening. Samtliga närvarande vid familjekonferensen skall vara överens och överenskommelsen skall sedan följas upp. Någon ansvarig på den unges sida utses. Om det brister i den unges genomförande av överenskommelsen skall rättegång normalt hållas. Fru talman! Det finns naturligtvis många olika skäl till varför en ung människa inleder en brottslig karriär som i sin förlängning kan leda till allt grövre brott. Det kan bero på att den unge har saknat det stöd som de flesta föräldrar ger och vill ge sina barn. Det kan bero på att skolan inte har tagit itu med problemen under skoltiden. Ett är dock säkert: Det sämsta är att sticka huvudet i sanden och inte se vad som håller på att hända. I de fall där både familj och skola har misslyckats måste samhället ta sitt ansvar. Det är inte humant mot den unge att samhället gång på gång reagerar med en "icke-reaktion". Det gäller att i tid ta sig an den unge. Detta är att bry sig om. Detta är en av förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling på lång sikt.

Fru talman! Rubriken för den allmänpolitiska debatten ger utrymme för att ta upp många intressanta frågor. Om man som jag sitter i jordbruksutskottet ligger det naturligtvis nära till hands att anknyta till ett hållbart utnyttjande av våra naturresurser och till nödvändigheten av att skapa ett kretsloppssamhälle. Men en hållbar utveckling på längre sikt ställer också andra krav på samhället. Jag avstår denna gång från att tala om miljöfrågor och tänker i stället använda mina sex minuter till att prata om nödvändigheten av att skapa ett Sverige med en ny syn på regionalpolitiken. Jag representerar valkretsen Stockholms län här i riksdagen. En av de saker som förvånat mig mest under de dryga 2,5 år som jag varit riksdagsledamot är den aversion mot Stockholm och Stockholms län som jag möter ute i landet. Klyftan mellan huvudstadsregionen och övriga landet är djupare än jag kunde föreställa mig, och det förhållandet skrämmer mig. En av orsakerna till Stockholmsfientligheten är okunskap om levnadsvillkoren här. Stockholms län är kontrasternas region. Utifrån ser man gärna de glassiga inneställena, bankpalatsen, centralmakten, höginkomsttagarna, lyxvillorna, etagevåningarna etc., men man glömmer den andra sidan. I Stockholms län finns också fler hemlösa, fler missbrukare, fler arbetslösa än någon annanstans. Här finns slitna bostadsområden med högre kriminalitet och större anonymitet än på mindre orter. Kontrasterna mellan olika bostadsområden är slående. Människorna lever åtskilda, beroende på bakgrund och förutsättningar. Social segregation förstärks av etnisk segregation. Man kan också se skillnader i människors hälsa. Antalet förtidspensionerade är betydligt fler i södra delen av länet än i den norra. Invandrare är oftare förtidspensionerade än svenskar. Födelsevikten är genomsnittligt lägre för barn till fattiga föräldrar än för barn som har rika föräldrar. Följden av segregationen - vare sig den är social, etnisk eller demografisk - är att människor med olika bakgrund och erfarenheter inte kan mötas naturligt. Demokratin utarmas, klyftor permanentas och stora grupper utanför samhällsgemenskapen riskerar att hindra regionen från att kunna utvecklas vidare. Jag menar alltså att alltför många utanför Stockholmsregionens gränser bara ser det rika, välmående och livskraftiga Stockholms län. Alltför få ser skuggsidorna i regionen. Alltför ofta stöter vi på en närmast slentrianmässig aversion mot Stockholms län. Stockholmsfientligheten är farlig, inte bara för oss i regionen utan för hela landet. Jag menar att utvecklingen mot en växande Stockholmsfientlighet måste brytas. Skall hela Sverige leva måste Stockholms län kunna leva. En god utveckling i Stockholms län är nödvändig för hela Sveriges utveckling. Men även det omvända gäller: En god utveckling i övriga landet är nödvändig för Stockholms läns framtid. Stockholmsregionens problem kan inte lösas genom att resurser tas från andra regioner i landet. Sverige är för litet för konflikter mellan regionerna. Stockholms läns konkurrenter är inte, skall inte och får inte vara Jämtland eller Halland, utan det är snarare Hamburg eller Köpenhamn. För att möjliggöra en jämlik utveckling i varje region i landet måste det regionala inflytandet stärkas.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 Jag och mina kamrater från Stockholms län menar att statsmakterna måste betrakta problemen i Stockholms län med betydande allvar. Men självfallet motsätter vi oss inte att stora ekonomiska resurser - såväl nationella som EU resurser - måste satsas på att hela Sverige skall kunna leva. Vad jag efterlyser, fru talman, är en mer nyanserad syn på Stockholmsregionen och på de behov som finns här. Det är nödvändigt för att åstadkomma en hållbar samhällsutveckling på längre sikt.

Fru talman! Sverige har bekymmer. Arbetslösheten är det tydligaste tecknet på att vi har allvarliga fel. Vi har i dag diskuterat väldigt mycket om avreglering, om kapitalförsörjning och också om kompetenshöjning. Men min uppfattning är att det är bristen på spetsteknologi som är det största bekymret i det här landet. Sverige har sedan 1970 ramlat från andra platsen när det gäller ekonomi per invånare till någonstans mellan 16:e och 20:e platsen. Vårt välstånd byggdes en gång i tiden upp av framsynta uppfinnare och industrialister med långsiktiga perspektiv. I dag har vi ett alldeles på tok för lågt komptensinnehåll och för lågt förädlingsvärde i de produkter som vi försöker att sälja på världsmarknaden. Teknologiskt spelar vi i division 2. Vi är inne i en global konkurrens där våra konkurrenter inte är våra grannländer utan det är USA, Kanada, Japan, Taiwan och Korea. Dessa länder har sprungit ifrån oss, både när det gäller kvalitet och i fråga om produktivitet. Om man ser på vår egen industri kan man konstatera att basindustrin i Sverige gör inte mycket mer än kokar och sågar skogen. När det gäller malmen smälter man den och säljer den som pellets. Huvuddelen av den svenska industrin bygger på uppfinningar som gjordes kring förra sekelskiftet. Det rör sig om bilar, telefoner, kullager och kylskåp. Tekoindustrin, varven och tillverkningen av skrivmaskiner har redan fallit. Dessa industrier konkurrerar med produkter som alla andra kan göra lika bra. Därför måste man konkurrera med låga priser och därigenom måste man hålla låga löner. Sedan får regeringen devalvera när det går illa. På det viset kan man sänka lönerna utan att LO protesterar. När det gäller våra flaggskepp är det inget vidare där heller. Tag Ericsson som inte kan bygga bredbandsväxlar. Efter att ha lagt ned 7 miljarder kronor och nära sju års arbete fick man ge upp och låta kunder från 16 länder vända sig till Merconi i Italien. Se på X 2000. Hela Europa köper snabbtåg som lutar, men alla köper Fiats Pendolino. Inte ens finländarna köper X 2000. Tag Jas Gripen, som enligt utvärderingarna anses vinna 40 % av sina luftstrider, medan Eurofighter anses vinna 75 %. Vem vill köpa sådant? Se på Saab:s civilflygplan. Man har under det senaste året inte fått en enda ny order på modell 340, och det finns nästan ingenting i orderboken för 2000 När det gäller bilarna ligger produktiviteten klart under världsnivån. I varje fall kvalitetsmässigt ligger de efter japanerna, även om de hävdar sig i konkurrens med de europeiska bilfabrikaten. De kvalificerade underleverantörerna till bilindustrin finns i Tyskland, medan svenskarna gör plåt och plastbitar. Se på Astra som har gått ut och signalerat att man behöver hämta kompetens utifrån för att klara sin utveckling. Detta är bekymmersamt. Inom svensk industri är det bara 7 % som är långtidsutbildade. Det är en låg siffra internationellt sett. I den förkättrade offentliga sektorn i Sverige är det tre gånger så många långtidsutbildade som inom vår industri. Detta kan naturligtvis inte få fortsätta. När det gäller utbildningen i Sverige är det 12 % som går till de långa universitetsutbildningarna. I EU länder som Holland, Danmark och England är det nästan dubbelt så många. I Japan, Kanada och USA är det nästan tre gånger så många. Vad forsknings och utbildningsministern gör är att strama åt både när det gäller forskningsfonderna och när det gäller forskningsrådens pengar. Jag tror inte att vi har råd att strama åt den lilla forskning som vi har här i landet, därför att då går det riktigt illa. När det gäller spetsteknologin handlar det ju om elitsatsningar, precis som i idrotten. Man kan inte syssla med fördelning och rättvisa, utan man måste satsa på dem som är framgångsrika. Man måste hitta rätt nischer. Jag brukar ofta erinra om företaget Canon, som har tolv man som inte gör någonting annat än att leta igenom världens forskningsdatabaser för att hitta just rätt personer och värva dem som har den spetsteknologikunskap som företaget behöver. Vi behöver ett kompetenslyft, ett universellt sådant. Vi behöver i stort sett lyfta varje nivå. Där man tidigare har haft ingenjörer behövs civilingenjörer, och där man tidigare har haft civilingenjörer behövs forskarutbildade. Sverige är ett litet och exportberoende land. Vår välfärd kräver att vi kan sälja nuyppfunna produkter till hutlösa priser till en häpnande värld. Det är kompetens som behövs. Det allra viktigaste är att klara försörjningen med spetsteknologi, fru talman.

Fru talman! Det känns tryggt och inspirerande att Göran Persson i dag åter har gett oss en vision av Sverige som mönsterland för en ekologiskt hållbar utveckling. FN:s konferens i Rio 1992 om en hållbar utveckling för världen sätter in detta stora projekt i rätt sammanhang - den globala solidariteten. Jag tror att Thage G. Peterson kommer att ge ytterligare tyngd och konkretion åt denna inställning i Statsrådsberedningen. Han har visat stor öppenhet för goda initiativ i u-länderna. Hela världen arbetar nu med Riokonferensens Agenda 21. I Sverige fick arbetet en flygande start genom att det då centerledda Miljödepartementet inspirerade kommuner och lokala Agenda 21-grupper i hela landet. Alla behövs i omställningsarbetet. Det är väsentligt att lagstiftning och myndighetsutövning inriktas på att underlätta omställningen. Hur kommer det sig att vi fortfarande straffbeskattar de elproduktionsanläggningar som tar till vara värmen i fjärrvärmenät eller processvärme, medan de som kyler ned den värme som bildas vid elframställningen slipper denna skatt? Hur kommer det sig att inte kärnkraftsavvecklingen har börjat för länge sedan? Riksdagen har ju varje år under hela 80-talet slagit fast att kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010. Trögheten i genomförandet av riksdagsbeslut måste bort. Vattenfallsverket och Energiverket på sin tid borde direkt ha verkställt riksdagsbeslutet och ställt om energisystemet till hushållning och förnybar energi. Energiministern borde ha haft det direkta ansvaret. Jag tror att det är dags att vi på allvar tar upp Bertil Fiskesjös förslag och prövar myndighetsstrukturen och ansvarsfördelningen i Sverige. Vi är så gott som ensamma i världen om att ha självständiga statliga verk. Det som var en god idé på Axel Oxenstiernas tid fungerar inte i dag. Det måste gå att utkräva ett demokratiskt ansvar vid all myndighetsutövning. T.ex. borde Riksskatteverket och Jordbruksverket vara verkställande avdelningar under respektive departement. Med nutida kommunikationsteknik är det inga problem att behålla dem utlokaliserade över landet. En god idé vore också att lyssna till de personer som kommer att utforma bestämmelserna i praktiken innan en proposition läggs fram i riksdagen, så att våra beslut kan bli lätta att genomföra i verkligheten. Fru talman! Föregående talare vittnade vältaligt om hur otroligt viktigt det är med hög utbildning och forskning. Vi är ganska överens om detta. Det är oomtvistat. Men vi är inte lika överens om det som statsministern lovade, nämligen att resurser måste ges också till de mindre högskolorna i hela landet för att göra det möjligt för alla att bedriva högre studier. Den erfarenhet som landsbygden ger gör annorlunda frågeställningar intressanta för forskning. I det ekologiskt hållbara samhället kommer t.ex. de areella näringarna att få en helt ny betydelse. Dalarnas högskola behöver mer pengar för att de satsningar som har startats kan utvecklas snabbt. Jag tror, fru talman, att det blev ett missförstånd i tidigare propositioner, som gjorde att just vår högskola kom på undantag. Detta måste kunna rättas till. En sjöfart med stränga regler för drivmedel har framtiden för sig. På kontinenten inser man att insjötrafiken kommer att växa i betydelse. Kanalsystemen är vittförgrenade och livligt trafikerade. Här ligger vi oförklarligt långt efter i Sverige, med vår långa kust och våra mäktiga älvar. Jag fick nyligen lära mig att Dalälven har större kapacitet än Rhen. Nu måste vi äntligen få en utredning om miljöns och ekonomins förutsättningar att göra Dalälven farbar för fartyg som passar in i Europas kanalsystem. Intresse finns hos Sjöfartsverket och näringslivet, om bara miljön kan värnas. Miljöintressena har alltså ingen anledning att motarbeta en sådan utredning. Detta är ett exempel på ett område där vi kan och bör samarbeta med EU. När det gäller finans och penningpolitiken bör vi gå vår egen väg. Liksom USA:s centralbank skulle Riksbanken kunna "vidmakthålla en långsiktig tillväxt i penning och kreditmängderna som överensstämmer med ekonomins långsiktiga potential att öka produktionen i syfte att effektivt främja målsättningarna högsta möjliga sysselsättning, stabila priser och måttliga långräntor". Citatet är hämtat från Sten Johanssons artikel i Dagens Nyheter den 20 januari under rubriken Sverige förnedras i EU. För att kunna klara den grundlagsfästa rätten till arbete och för att finansiera det stora samhällsprojektet ekologiskt hållbar utveckling, måste vi skaffa oss frihet i finans och penningpolitiken.

Fru talman! En hållbar samhällsutveckling är för mig i högsta grad en fråga om miljö. Vi har hört olika ledamöter tala om olika projekt, om Stockholm, om spetskunskap osv. För mig är det i första hand en fråga om miljö. Runt jordklotet finns ett väldigt tunt skikt, det som vi kallar för biosfären. Biosfären består av jord, luft och vatten. Vad vi har gjort under långa tider, är att vi har tagit upp ämnen och kemikalier, olja och gas, från jordens innandömen och jordskorpan som vi sedan, speciellt under det senaste århundradet, har spritt i det tunna skikt som vi kallar biosfären. På grund av entropilagen, försvinner ingenting. Allt sprider sig. Situationen blir giftigare och giftigare för oss. Det är något som vi inte kan komma ifrån trots att vi försöker sluta våra olika industrisystem. Detta kräver en drastisk nedskärning av utnyttjandet av dessa ämnen och en drastisk nedskärning när det gäller de resurser i form av metaller och liknande som vi i dag utnyttjar. Det finns något som kallas för "rättvist miljöutrymme". Detta uttryck är, om jag inte minns fel, myntat av Jordens vänner. Det handlar om att resurserna globalt måste fördelas rättvist. Det innebär att vi i den rika världen är tvingade att dra ned oerhört drastiskt. Det innebär i sin tur att vi måste föra en politik som har det här globala perspektivet. Det innebär också att vi som enskilda individer måste ändra livsstil. Vi måste ändra vårt konsumtionsbeteende. Detta är helt avgörande om vi skall lyckas lämna ifrån oss jorden till kommande generationer på samma sätt som vi själva tog emot den. Det är alltså en ohållbar livsstil, ett ohållbart konsumtionsmönster som vi i dag bedriver, speciellt här i den rika delen av världen. Marknaden har inget eget intresse i miljöfrågor. Jag skall kort nämna en sektor. Det gäller bostadsoch byggsektorn. Där finns det exempel på en väg som man kan ta. Låt mig ge ett antal exempel. Jag menar att vi, för en hållbar utveckling inom bygg och bostadssektorn, måste satsa på kunskaper om ekologiskt, naturanpassat byggande i utbildningen av byggarna, arkitekterna och ingenjörerna. Vi måste inrätta något som vi kan kalla för byggmiljöcentrum, där man skall kunna lära sig om miljöriktiga material och metoder. Vi måste se till att de livscykelanalyser och miljövärderingssystem som man i dag håller på med, utvecklas vidare för bostäder och byggnader och att man därmed kan komma fram till miljöbonus, som t.ex. kan reducera fastighetsskatten och försäkringspremien. Vi måste också se till att energialternativen snabbt kan konvertera från olja och direktel i bostäder till sol och vindkraft, vattenburen värme, jord och bergvärme, pelletseldning osv. Därför är det väldigt viktigt att stöden till solfångare och vindkraft egentligen borde fortsätta. Det avbröts ju när det gäller solfångarna nu vid årsskiftet. Det måste vara lönsamt för hushållen att energispara. Vad tror ni förresten skulle hända om man släckte varannan lampa i det här landet? Det är en intressant fråga. Det skulle vara intressant att veta hur mycket energi vi skulle spara på det viset och vilka effekter det skulle få på andra sätt. Jag tror nämligen att det pågår ett gigantiskt slöseri med energi i vårt samhälle och att vi har råd att spara oerhört mycket. Vi skall givetvis utveckla källsorterings och komposteringssystemen. Vi måste underlätta och göra det lönsamt för människor att utveckla det här. Givetvis skall vi också ändra avloppssystemen, så att vi får de här urinseparerade toaletterna eller torra system med multrum, något som jag själv har valt att ha. Vidare skall vi inrätta byggmaterialstationer för begagnat byggmaterial. Det skall vi göra med hjälp av höga deponiavgifter för byggavfall, så att folk vänder sig dit. Sedan måste vi ha en viss procent återanvänt material när vi bygger nytt. Vi skall också satsa på experimentella ekostadsdelsprojekt. Till sist tycker jag att vi måste satsa på de boende i hyreshusen, på ökad delaktighet för de boende i hela byggprocessen och i förvaltarskapet.

Fru talman! Sverige är en gammal stat, men ett nytt samhälle. Motorn i den förändringsprocess vi lever i är nu, liksom alltid, den nya ekonomins funktionssätt vilken på djupet påverkar människornas försörjningsvillkor. Den ekonomiska tillväxten i vårt land avtog efter hundra år ungefär i början på 1970 talet. Huvudorsaken till detta var den internationalisering av marknadsekonomin som i huvudsak möjliggjordes genom innovationen av Internet. Detta innebar att fokus i världsekonomin gradvis förflyttades bort från våra trakter. Därmed dök arbetslösheten upp igen. Många hade säkert trott att den utrotades under rekordåren. Under många år, egentligen från Fälldins och Bohmans tid 1976 till Palme och Feldt 1982, hölls ruljansen i gång med bl.a. 40-procentiga devalveringar av den svenska kronans värde och en högre inflation än omvärlden. 80-talets osedvanliga högkonjunktur och, mot slutet, den luftbubblekommersialism vi alla alltför väl kommer ihåg, hankade fram skutan något längre. 1992, när Sverige fick släppa den politiska styrningen av valutan, kom notan från över 20 års offentlig överkonsumtion i knät på skattebetalarna. Tur i oturen var, anser jag, att medborgarna till valet 1994 i varje fall röstade fram en socialdemokratisk regering som tillsammans med Centern visat sig ha kraft nog att genomföra en oerhört stor sanering av den tidigare så misskötta staten. Men vad händer på litet längre sikt? Det är ju temat för dagens debatt. Finns samma kraft att anpassa de politiska institutionerna till en modern omgivning? Finns kraften att på allvar försöka vinna medborgerligt stöd för nya demokratiska institutioner som EU, EMU och annat nu när en del av den gamla statsapparaten inte längre fungerar? En stor del av befolkningen i vårt land har under den långa omställningen de senaste 25 åren, via arbetslivet, skolorna och de egna attityderna och möjligheterna, hunnit långt in i det nya samhället. De frigör sig nu från de gamla kollektiven och det gamla tänkandet och är i full färd med att bygga nya lokala kollektiv och även mer globala, internationella. Bland dessa människor växer en ny social sektor, ett nytt vitalt samhälle fram. En annan stor del av befolkningen känner sig däremot övergiven och utanför. Staten har gradvis glidit ifrån de närmast eviga försörjningslöften som ställdes ut på 70-talet. Miljoner människor har inte utbildat sig tillräckligt, inte sparat och samtidigt betalat världens högsta skatter i föreställningen att staten närmast för evigt skulle känna ansvar för en försörjningsnivå som låg högt. Fru talman! Professor Erik Dahmén beskriver i sin doktorsavhandling från 1950, Svensk industriell utveckling 1919-1939, ett skeende som, när jag läste om detta för några år sedan, gradvis ändrade min världsbild. Min förståelse, om man nu kan analysera sig själv, fördjupades. Han visar hur vi i denna andra industrialiseringsperiod mer än fördubblade antalet företag och lade grunden för den tillväxt och det välstånd som vi sedan dess har levt väldigt gott på. Han visar att dessa företagare, som till stor del var yrkeskunniga arbetare, 80-85 % var det, hade ont om pengar och ont om stöd. Men de hade en stor rörelsefrihet när det gällde att finna företagets form. Regleringarna var få. Något liknande, fru talman, en tredje industrialiseringsvåg, behövs nu, och vi står inför denna. Eftersom vi alla säger att det är den privata sektorn som framför allt skall växa, måste den få en chans att utvecklas så fritt som möjligt. En privat sektor är nämligen miljoner privata beslut. Staten måste därför dra sig tillbaka på detta område. Löneskatterna måste sänkas kraftigt, och andra administrativa pålagor måste väsentligt minskas. Dagens arbetsmarknad och morgondagens bör inte i första hand indelas i en offentlig och en privat sektor; i över hundra år har vi ställt offentlig och privat sektor mot varandra. I stället bör vi se arbetsmarknaden som en enda stor värdeproducerande arena, där vi redan har en stor tjänstesektor, som är offentligt skattefinansierad. Den absoluta merparten av denna tjänstesektor gör också stor nytta, har ett starkt medborgerligt stöd och är ekonomiskt effektiv. Tjänstesektorn är också redan öppen för konkurrens - det är viktigt - men jag anser att systemet med skattefinansiering av grundläggande tjänster inom vård, omsorg och utbildning är i alla medborgares intresse och fungerar bra. Den fortsatta tillväxten måste också, för att bli uthållig, understödjas av fortsatta massiva satsningar på fri utbildning och forskning. Fru talman! Politiken bör enligt min mening inriktas på hållbara och principiellt allmänna försäkringssystem, vilka motverkar långtidsarbetslöshet, utslagning och fastlåsning av hundratusentals människor på en alltmer terapeutisk sysselsättnings och kursmarknad. Eftersom vi alla kan bli arbetslösa och nästan alla som blir arbetslösa blir det helt oförskyllt utan att kunna påverka det alls - titta t.ex. på kamraterna i Arboga, vad skulle de ha kunnat göra för att undvika att bli arbetslösa? anser jag att det borde vara klokare med en hög ersättning i a-kassan under en kortare period än som nu, en 75-procentig ersättning som är närmast evig. Sådana system förstärker i stället långtidsarbetslösheten. Fru talman! Den ekonomiska och sociala förvirringen i landet synes också ha påverkat moraluppfattningen hos många vuxna. Alltför många av oss förefaller vika undan för t.ex. våld och mobbning i skolan och för ungdomars drogvanor. En av de allra största politiska frågorna är att få oss att på det personliga planet bry oss mer om någonting utanför oss själva och att vi också skall vara beredda att betala för en samhällsstruktur som bygger på ett gemensamt ansvar. Fru talman!

Fru talman! Det är alltid uppfriskande att höra Widar Andersson. Jag har en fråga till honom vad gäller den historieskrivning han gör. Han säger att det som hände 1992 handlade om 20 års överkonsumtion. Han pratar om den privata sektorn, världens högsta skatter, det nya som kommer och annat. Jag lyssnade på statsministern tidigare i dag, och han gjorde inte alls samma historieskrivning och hade inte alls den klarsynthet som jag tycker att Widar Andersson har. Jag vill därför fråga: Kommer Socialdemokraterna att klara av den här omställningen och att ha det synsätt som du har?
Fru talman! De stora politiska partierna har haft ett gemensamt ansvar för de gångna 20 åren. Det handlar om nio år av borgerligt styre och nio år av socialdemokratiskt. Ingen av oss kan fly undan ansvaret för det som har varit, på gott och på ont - allt har ju inte varit dåligt.

Fru talman! En hållbar samhällsutveckling på längre sikt är temat för dagens debatt. Utvecklingen under de senaste två åren är i många avseenden en utveckling som vi inte hade velat uppleva. Regeringens politik har bl.a. lett till att arbetslösheten har ökat och att varslen har ökat. Mer än en miljon människor står i dag utanför arbetsmarknaden. Dessa människor får genom regeringens politik en sämre ekonomi och ekonomiska problem. Utvecklingen under de senaste två åren har bidragit till ökade skatter: ökade fastighetsskatter, höjda energiskatter och höjda bensinskatter. Vårdköerna har ökat, änkorna har fått det sämre, de ekonomiskt svagaste papporna har fått det sämre, och i många kommuner har de äldre fått det sämre. Många människor är med rätta djupt besvikna på regeringen och den förda politiken, som för dem har inneburit en sämre ekonomi och en än otryggare värld att leva i. Detta är några exempel på vad politiken har lett till för människor ute i vårt land. Men, fru talman, jag ämnar inte diskutera de här frågorna utan ta upp ett område där det finns stora bekymmer, nämligen skolan. I ett flertal artiklar i tidningar liksom i inslag i radio och TV har vi tyvärr fått höra talas om våldet och mobbningen i skolan. Många skolor har blivit en farlig arbetsplats för både lärare och elever. Vi kan i tidningar läsa om lärare och elever som utsätts för våld i skolan och i många fall känner sig hotade där. Vissa skolor hotar t.o.m. med att stänga, och någon skola har faktiskt stängt under en tid. Vad ämnar regeringen göra för att komma till rätta med våldet och mobbningen i skolan? Skolan är ju en arbetsplats, vars syfte är att ge eleverna undervisning och lärdomar. Detta är och måste vara skolans huvudmål. Vi måste få en skola med tolerans, utan mobbning och våld, och där det viktiga kunskapslärandet ges högsta prioritet. Eleverna måste lära sig att umgås utan våld och mobbning. Våld och mobbning är ett av den svenska skolans problem. Ett annat är kunskapsnivån. Vi måste få en skola där eleverna lär sig mer än i dag. Vi måste få en skola med normer. Kunskaper kan och skall skolan lära ut. Normer måste föräldrarna ge sina barn, så att barnen till skolan för med sig normer och värderingar. Politiker, skolpersonal och föräldrar måste hjälpas åt att skapa en bra och kreativ skola för våra barn, där normer och värderingar som tolerans och respekt för oliktänkande råder. Vi moderater har förespråkat en nationell skolpeng, dvs. att staten tar ett större ansvar för att eleven, var han eller hon än bor, får samma resurser. I dag konkurrerar skolan och skolans resurser tyvärr med en kommuns tekniska förvaltning, vägar, osv. Skolan blir tyvärr i alltför hög grad lidande i den kommunala penningkarusellen. För oss moderater står skola och utbildning i centrum och får inte på grund av andra ekonomiska prioriteringar i vissa kommuner komma i strykklass. Man måste satsa på skolan. Vi måste för att få en hållbar samhällsutveckling satsa på skolan genom att elever får bättre kunskaper. Dagens betygssystem, där många elever blir underkända, och debatten om detta visar hur viktigt det är att vi får eleverna att förstå kunskapens betydelse i stället för att vi sänker kravet för betyget godkänt. Lärarnas status och löner måste höjas. Det är viktigt att satsa på utbildning av lärarna, en utbildning som gör att lärare känner sig säkrare i sin roll i en föränderlig värld. Lärarnas löner måste höjas, så att det framgår att samhället ser deras insatser som viktiga. Vi måste få många rektorer att mer än i dag framstå som ledare för skolans utveckling. Många rektorer saknar i dag utbildning för denna viktiga roll. Vi måste skapa en lärlingsutbildning. Vi vet att sådana utbildningar ger jobb. Vad gäller exempelvis Volvo i Skövde kan man konstatera att den som går igenom den lärlingsutbildning som finns där också har jobb när utbildningen är klar. Fru talman! Detta är några av de frågor som vi moderater ser som viktiga vad gäller skolans utveckling. Skolan och undervisningen måste åter sättas i centrum. Kvaliteten i skolan måste höjas, och alla elever måste inse vilken betydelse utbildningen har för deras egen skull och för samhällets skull. Det måste också löna sig att studera. De elever vid gymnasieskolan som läser extra riskerar i dag att få ett sänkt snittbetyg, men det går inte att få ett höjt betyg. Tala om att förmera kunskaper! För oss moderater är det givet att den som läser mer och läser vidare skall få möjlighet att få ett högre betyg än det nuvarande. Våld och mobbning kommer vi moderater aldrig att acceptera i skolan. Skolan skall vara en plats för kunskap och personlig utveckling. Jag tror, fru talman, att en av de viktigaste framtidsfrågorna är att vi gemensamt satsar på en bra skola, en skola där både elever och lärare känner sig stolta och som gör att Sverige kan framstå som en kunskapsnation i konkurrens med övriga länder i världen i dag.

Fru talman! Skulle ni här i kammaren låta en politiker, mig eller någon annan, bestämma vem ni skulle gifta er med? Då får ni räcka upp en hand. Att inte någon räcker upp en hand tror jag mer beror på att ni inte skulle vilja att en politiker bestämde något så viktigt än på att ni vet att man inte får göra opinionsundersökningar här i kammaren. Men varför låter ni då politiker bestämma andra minst lika viktiga och livsavgörande frågor? Ni låter dem välja skola åt era barn, bestämma vem som skall ta hand om barnen när ni arbetar, vem som skall ta hand om era föräldrar när de blir äldre och inte orkar mer - ja, det finns en mängd exempel. Genom att ställa frågan på sin spets som jag gjorde hoppas jag att det framgår hur orimligt det är att låta politiker och det politiska området styra och ställa i individers och familjers liv i frågor som de är helt kapabla att fatta beslut i själva. Människor som inte får ta ansvar för sig och sina närmaste i avgörande och för dem viktiga frågor känner vanmakt, blir passiva och i vissa fall rent av oansvariga. De blir, precis som en del politiker vill, helt utlämnade åt politiska beslut. Vi kan bestämma vilken marmelad vi skall ha på smörgåsen och vilka flingor vi skall äta till frukost, och dessutom finns det ett stort utbud. Men vi får inte bestämma vem som skall hjälpa oss när vi blir äldre med de mest intima sakerna, som att få hjälp till toaletten och att bli tvättade. Vi politiker och det politiska systemet måste ta ett steg tillbaka och återge medborgarna, de enskilda människorna och familjerna den självklara rätten att bestämma mycket mer själva. Alla människor är olika. Vi är individer, och vi är unika. Därför har vi olika behov och önskemål. Storskaliga lösningar som är lika för alla håller inte längre. Inom servicesektorn som skola, barnomsorg, äldreomsorg och vård behöver vi en mängd olika alternativ för att jag som individ skall hitta den lösning som passar just mig. Fru talman! Då håller inte monopoltanken inom den offentliga sektorn. Passar t.ex. inte den kommunala hemtjänsten eller barnomsorgen mig och mitt barn är jag helt utlämnad, såvida jag inte har mycket pengar och kan köpa tjänsten någon annanstans. Låt olika alternativ blomma! Ge en del av de bidrag som staten i dag ger till kommuner och landsting direkt till de enskilda människorna och/eller sänk skatten så att vi får behålla mer av våra inkomster. Låt kommunerna ta ansvar för att se till att servicen finns. Men låt en mängd olika aktörer utföra servicen. Ge kommunerna chansen att hitta olika lösningar. Ta bort regler och lagar som styr kommunerna och kommunalpolitikerna. Ge kommunerna det kommunala självstyret tillbaka så att de i sin tur kan ge beslutanderätten till medborgarna. Låt kommunerna bli olika. Låt medborgarna i respektive kommun själva få avgöra hur kommunen skall utvecklas, i stället för att den som i dag till stora delar skall styras centralt av staten genom olika regler och lagar. Fru talman! Valfrihet för medborgaren och möjlighet att ta ansvar för sig och sin familj, fler beslut fattade vid frukostbordet av familjen och färre beslut fattade av politiker och tjänstemän i sammanträdesrum - det är vad som behövs för en hållbar samhällsutveckling på längre sikt, enligt mig som moderat. Då måste bl.a. skatterna sänkas för att ge de enskilda medborgarna detta utrymme, dvs. möjlighet att påverka sin egen vardag och framtid.

Fru talman! Jag vill under den här rubriken diskutera regionalpolitik. Jag tycker att även det i allra högsta grad handlar om en hållbar samhällsutveckling på längre sikt. Självfallet ingår också miljöfrågorna i hela det tänkandet. SCB:s senaste siffror när det gäller befolkningsstatistiken är verkligen en dyster läsning. Vi kan se att befolkningen i skogslänen minskar, medan den ökar i de riktigt stora städerna och i orter med högskolor liksom självfallet också i orter med universitet. Den här trenden har pågått länge. Det fanns något undantag i slutet av 80-talet och början av 90-talet, men annars har vi sett det här ske successivt. Det anser jag är mycket allvarligt. Landsbygden är ju en stor resurs som vi alla behöver. Staden behöver landsbygden, och landsbygden behöver självfallet staden. På landsbygden finns de stora resurserna som skogen, vattenkraften, mineralerna och jordbruket. Där finns fritidsmöjligheterna och möjligheterna att utvidga turismen. Nu måste vi stanna upp ett tag och ställa oss frågan: Vill vi ha den här utvecklingen? Vill vi att människor skall flytta till större orter, att människor skall koncentreras dit? Vill vi se den ena mindre orten efter den andra avfolkas? Jag vill inte det. Jag tycker att det är dags att vi markerar det tydligt och fattar vissa beslut om insatser som motverkar den här negativa trenden. Självfallet handlar det om jobb. Man måste ha arbete för att kunna bo kvar på landsbygden, och man måste också känna att man har en basservice så att vardagen totalt sett fungerar. Jag tycker att det var glädjande att statsminister Göran Persson i dag i partiledardebatten just tog upp vikten av att satsa på olika områden som också måste beröra landsbygden och regionalpolitiken. Jag tänker självfallet på det som han nämnde, som jag anser vara fullständigt nödvändigt, nämligen att vi ser till att vi får bättre villkor för de små och medelstora företagen och för de riktigt små företagen. Det är just små företag som har chansen att starta i de mindre orterna på landsbygden. Vi måste förenkla byråkratin för de mindre företagen. Jag har varit ute en hel del under de två riksdagsfria veckorna och träffat företagare och dem som vill bli företagare. De möter en byråkrati som försvårar möjligheterna starta företag. Det har vi politiker ansvar för att motverka, tycker jag. En så enkel sak som att få en F-skattsedel är oerhört svårt. Det här måste vi ta tag i, för det är just sådana här små viktiga signaler som behövs nu för att vi skall få fart på de riktigt små företagen. Det måste bli lättare att låna pengar. Vi måste också få lägre arbetsgivaravgifter, det är jag helt övertygad om. Det räcker inte med den femprocentiga sänkning som redan har beslutats, utan det måste bli ytterligare sänkningar. Det är för dyrt i dag att anställa människor. En som man kan tycka detalj, men ändå en viktig sådan är att vi måste få bättre fart på strukturfonderna och EU:s medel. Jag blir stum av förvåning när jag hör olika kommunala tjänstemän beskriva hur det fungerar i dag. Ta t.ex. Ljusdals kommun. Man hade fått beviljat projekt på ungefär 17 miljoner kronor. Beslutsgrupperna har alltså beslutat om projekten och det är godkänt och klart. Jag trodde i min naiva optimism att pengarna betalades ut automatiskt, men det görs inte. De fastnar i vår egna svenska byråkrati. Man har fått utbetalt 2 miljoner av de 17 miljonerna. Så här får det bara inte gå till. Detta måste ansvariga ministrar och regeringen. Det är NUTEK, AMS och Jordbruksverket som i dag är proppen. Här vill jag gärna fråga: Vad tänker regeringen göra? Jag vill en sådan här dag också slå ett slag för något annat. Jag tycker att vi skall utreda om vi inte kan få differentierade bensinskatter. När det inte finns några valmöjligheter att åka kollektivt och man har långa sträckor till och från sina arbeten blir det oerhört dyrt med bensinpriserna. Det är dags att tillsätta en utredning om hur man kan differentiera bensinskatterna. Det är viktiga signaler att ge i dag om vi vill få fart på landsbygden.

Fru talman! Jag vill först säga att det har varit väldigt spännande att sitta här i två timmar lyssna till vad riksdagsledamöter har att säga när de får tala fritt. Det jag tänkte ta upp under rubriken En hållbar samhällsutveckling är att fundamentet för den är demokrati. Vi kan nu se hur demokratin segrar i land efter land. Men demokratin är inte för alltid given. Den måste alltid försvaras. Mellankrigstidens kamp mot totalitära hot, som inte minst vi liberaler förde, visade detta. Vi har en del varningssignaler i vårt samhälle att demokratin måste försvaras. Det sjunkande förtroendet för politiker, såsom det lyser fram i statistiken från Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, oroar. Ett lågt förtroende för oss politiker och våra partier kan leda till att väljare lockas att lägga sin röst på något nytt och oprövat. Det är ju inget bekymmer med det om detta nya och oprövade bygger sitt arbete på demokratiska värden och välgrundat nytänkande. Men är det motsatsen är vi illa ute. 30-talets erfarenheter förskräcker. Forskarna har inte svaret på varför förtroendet har sjunkit. Jag tror att det finns flera orsaker. Schabbel med skattepengarna är naturligtvis en sådan orsak. Om politiker skor sig på skattebetalarnas bekostnad och dessutom slingrar sig vid avslöjande kan det inte leda till annat än att förtroendet sviktar. Vi måste också ha i bakhuvudet i vår verksamhet att ribban för politiker ligger högre än för andra människor. Vi kan inte bara följa lagarna, utan vi har också att lyssna på de värderingar som finns i samhället som kan lägga ribban högre. Det fick Ove Rainer, Per-Richard Molén och även andra erfara. De hade inte gjort något olagligt men fördömdes av många i samhället. Vi måste undvika att ägna oss åt vad Bengt Westerberg i en partiledardebatt 1990 kallade för "välviljans hyckleri". Han tog upp att det finns en tendens i den politiska debatten att väja för målkonflikter och de politiska problemens egentliga karaktär. Vi vill gärna vara vänner med alla, och därför tiger vi om målkonflikterna och lovar för mycket. När sedan förväntningarna kommer på skam växer misstron till oss som skrå, mot vår verksamhet och till sist mot hela vårt demokratiska system. Bengt Westerberg efterlyste mer mod och förnuft i den politiska debatten, att vi måste hålla oss till sanningen och inte försöka utnyttja människors osäkerhet och ibland orealistiska förhoppningar för att vinna kortsiktiga politiska poäng. Vad som är svårare att komma åt, och som har poängterats av vår talman Birgitta Dahl i en intervju under juluppehållet, är förtalet av vår verksamhet. Det är viktigt och riktigt att vi kritiseras. Medierna skall kritisera oss. Men ibland ser vi sådant som faktiskt kan betecknas som förtal i den granskningen. Då är det viktigt att vi tar oss en funderare på varför detta dyker upp. Vi får naturligtvis inte leta efter vem som är pappa eller mamma till detta. Men vi skall vara vaksamma på det och fundera över vilket syftet är med förtalet. Är det antidemokratiska krafter som vill motarbeta demokratin genom att förtala och förlöjliga den? En annan form av hot är hoten mot sanningssägarna - de som vill avslöja maktmissbruk. Detta har både politiker och journalister råkat ut för. Jag känner journalister som inte har fått sina artiklar publicerade, eller som hotats när de har varit på väg att göra det. Jag har mött journalister som inte vågar att skriva under sitt rätta namn. Om man på detta vis sätter våra grundläggande yttrandefrihets och tryckfrihetslagar ur spel, och lyckas med det, är vår demokrati i fara. Vi måste för demokratins skull med all kraft se till att dessa sanningssägare inte tystas utan att de i stället skyddas. Så till en annan sak. Jag är bekymrad över återväxten av politiker. Jag ser hur yngre politiker hoppar av och hur det blir svårare att rekrytera unga duktiga politiker till den här verksamheten. Bakom detta kan ligga att privatlivets pris är för högt och att den glädje och stimulans som det politiska uppdraget ger inte uppväger nackdelarna. Det måste vi ändra på. Tills sist skulle jag vilja byta ut benämningen politiker mot förtroendevald för att ständigt påminna oss om vilka vi skall tjäna. Detta för att vi skall kunna stödja demokratin och en hållbar samhällsutveckling.

Fru talman! Dagens debatt handlar om en uthållig samhällsutveckling. Det är en nog så viktig debatt i ett samhälle där välfärden krakelerar, där klyftorna mellan olika grupper ökar och där 750 000 människor ställs utanför arbetsmarknaden med ett tydligt budskap: Du behövs inte. Det är ett samhälle där antalet långtidssjukskrivna och förtidspensionerade ökar och alltfler hänvisas till passiva bidragssystem i stället för ett aktivt arbetsliv. Regeringens budskap till dessa har varit: Nu är ni för många. Nu sänker vi bidragsnivåerna. Kort sagt är vi inne i en ohållbar samhällsutveckling, i vart fall för alla oss som vet att ett tudelat samhälle är destruktivt. Metoden hittills för att möta massarbetslösheten har begränsat sig till en rad konstlade lösningar som 55-plus, OTA, ALU-projekt och andra mycket temporära lösningar som innebär att arbetslösa skall vara sysselsatta. Men de får inte utföra riktiga jobb eller uppbära riktig lön. Det är kosmetika i stället för riktiga jobb inom t.ex. vård eller omsorg. I dag tvingas sammantaget över 1 miljon människor in i de passiva bidragssystemen. Här handlar det om a-kassa och andra socialförsäkringar. Det skapar ett utanförskap för stora grupper, och det leder till ökade klyftor i samhället i stället för delaktighet och framtidstro. Jag har hört att många i debatten i dag är eniga med mig om att detta är ett scenario i samhället som är verkligt. Jag känner också igen det som Jan Bergqvist sade tidigare i dag: Att lösa massarbetslösheten är en ödesfråga. Det har Socialdemokraterna nu sagt i två och ett halvt år. Men vi har en arbetslöshet för över 500 000 människor som varit permanent i fem år hittills. Och sedan statsministern utfärdade löftet om en halvering av arbetslösheten har den ökat med 35 000 människor. Detta är alltså ett gigantiskt problem. Vi vet också att den massarbetslöshet som bitit sig fast i landet delvis är strukturell, och den kommer inte att försvinna vid en ny högkonjunktur. Vi vet också att en ökad tillväxt inte automatiskt löser problemet med arbetslösheten. Statistik visar att sysselsättningen minskat sedan 70-talet fast produktionen fortsatt att öka. Ända sedan 60-talet har t.ex. industrin behövt mindre folk på grund av teknikens genomslag. Vad som i dag behövs är alltså en strukturreform. En sådan är en generell arbetstidsförkortning. Vi är många som i dag talar om en rättvis fördelningspolitik. Men fördelningspolitik får aldrig begränsas till fördelning av pengar via skatter och bidragssystem. Det handlar också om att fördela arbete mellan dem som i dag arbetar alltmer och dem som tvingats ut från arbetsmarknaden och marginaliserats. Fördelningspolitik handlar också om att fördela arbete mellan könen, så att både män och kvinnor har möjlighet att försörja sig på sina jobb, dvs. arbeta heltid. Det borde på sikt innebära nedåt sex timmar om dagen. Dessutom skall både män och kvinnor har möjlighet att delta i det obetalda arbetet i hemmet. Så länge regeringen sitter passiv i arbetstidsfrågan råder en annan fördelning av arbete i samhället. Den innebär att ungdomar, äldre, lågutbildade, invandrare och andra grupper ställs utanför arbetsmarknaden. Budskapet är att de inte behövs. Så växer tudelningen i samhället, liksom klyftorna och utanförskapet. För dem som finns på arbetsmarknaden innebär det en orättvis fördelning av arbete. De flesta män arbetar heltid och övertid, medan många kvinnor ofrivilligt arbetar deltid med deltidslön. Så segmenteras de ojämlika ekonomiska villkoren mellan könen. Det är alltså dags att börja inkludera rätten till arbete i fördelningspolitiken och att inleda en arbetstidsförkortning. 60 % av svenska folket inser detta. Det är nu dags att fler politiker tar till sig budskapet. Vi skulle ju lyssna på folket - det har varit ett ledande tema i dagens debatt. I dag har vi hört att regeringen avser att återskapa en rad jobb i kommuner och landsting. Det är bra. Det har Vänsterpartiet länge krävt, och vi är glada att få gehör på den punkten. Men det ensamt skapar inte 750 000 arbetstillfällen. Vi skall inleda en energiomställning. Det är bra. Det har Vänsterpartiet längre krävt. Det kommer att ge en rad sysselsättningstillfällen. Men inte heller det räcker för att återskapa de 500 000 industrijobb som har försvunnit. Det tekniken har rationaliserat bort form av arbetstillfällen delade vi tidigare, i vårt gamla samhälle, ut till arbetskraften. Vi fick lönehöjningar och arbetstidsförkortningar. I dag har vi fått massarbetslöshet. Detta tycker jag att fler politiker skall ta till sig och fundera över. Hur skall vi möta den strukturella arbetslösheten? En arbetstidsförkortning är en strukturreform. Jag har hört ett gammalt argument dammas av i dag, bl.a. av Ola Ström och Andreas Carlgren. De säger att vi skall arbeta oss ut ur krisen. Vi skall arbeta och återskapa jobben. Det argumentet använde man för hundra år sedan när vi diskuterade åttatimmarsdagen. Men vi sänkte till åtta timmar, och fler människor gick ut i arbetslivet, vi höjde produktionen och fördelade arbetet. Kvinnor har trätt ut på arbetsmarknaden, och vi har vuxit när det gäller BNP. Men nu är det dags igen att diskutera hur vi skall fördela arbetet mellan dem som har och dem som står utanför och mellan könen, så att alla får tillgång till det goda arbetet. Vi skall återupprätta arbetslinjen och låta "allas rätt till jobb" bli honnörsord här i landet igen.

Herr talman! Vi skall tala om ett hållbart samhälle i dag, och jag vill säga att ett hållbart samhälle faktiskt förutsätter att vi har ett hållbart jordbruk. Vi lever icke av pengar allena, vi lever av mat. Skall vi kunna ha en god samhällsutveckling måste vi också har ett jordbruk som är bärkraftigt på sikt. Det är det hela mänskligheten står på. Under den senaste tiden har det kommit mycket sorgliga signaler från de svenska bönderna. Animalieproducenterna klarar sig inte längre. Alltfler lägger av och säljer sina besättningar, och alltfler ångrar bittert att de röstade in oss i EU. Eller, som en animalieproducent sade till mig i dag: I dag är väl alla animalieproducenter överens om att EU var ett missgrepp. Dinkelspiel glömde liksom en viktig sak när han förhandlade med EU - han glömde att förhandla bort den svenska vintern. I och med det blir det mycket svårt för de svenska bönderna att producera lika billigt som man kan göra på andra ställen. I Irland går djuren ute året runt, och man behöver stödutfodra två tre månader om året. I Sverige kan djuren gå ute fyra månader om året. Resten av tiden måste vi ha dem inne i dyra byggnader, och vi måste ha en foderhantering som kostar betydligt mer än i andra länder. Det blir därför oerhört svårt att konkurrera på villkor som aldrig kan bli lika. Vi kan se att svenskheten inte räckte för många konsumenter. Man köper inte det svenska köttet, t.ex, fast det är producerat här. Man ser enbart på priset. För de konsumenterna spelar det inte så stor roll om köttet kommer från Irland eller andra länder, eller om det kommer från Sverige. Man tar det paket som är billigast. Den här konkurrensen klarar inte de svenska bönderna. Ytterligare sänkt pris på svensk mat är inte möjligt. Det måste i så fall ske ännu mer på miljöns och djurens bekostnad. Redan i dag är maten så pass billig att miljön tar stryk på sikt. Vi får bekämpningsmedelsrester i grundvattnet, djuren mår dåligt och stressas, osv. Som ett exempel kan nämnas att ett kilo ägg för 40 år sedan kostade 80 minuter att arbeta ihop till för en medelinkomsttagare. I dag kostar ett kilo ägg tre minuters arbete. Den som fått betala i det här fallet är hönan, som satts i bur. Det är viktigt för oss i Sverige att ha kvar ett bärkraftigt jordbruk. Man kan då fråga sig hur svenska bönder skall klara detta. Vi vill ha kvar en viss självförsörjningsgrad, vi vill har kvar ett öppet landskap och vi vill ha kvar den biologiska mångfald som följer av ett jordbruk. På något vis måste vi hitta ett sätt att konkurrera. Ett sätt skulle vara att höja kraven och säga: Vi kan inte konkurrera med andra konventionella odlare, men vi kan ta den del av marknaden som kräver större miljöhänsyn och högre djurskyddsvärden, dvs. de konsumenter som är villiga att betala för miljö och djurskydd. De inser att vi i annat fall lånar av framtiden. Det gäller alltså för lantbruket att våga ta nästa steg, att våga ställa om till ett ekologiskt lantbruk, som på sikt är hållbart. Svenska bönder är i dag överens om att dagens konventionella lantbruk inte är långsiktigt hållbart. Man har skrivit en rapport tillsammans med Det naturliga steget där detta faktum slogs fast. Det finns en näring som har mycket goda förutsättningar att kunna bli en "spetsnäring" för svenskt lantbruk, och det är äggproduktionen. Under de senaste åren har äggnäringen tyvärr bitit sig fast i en diskussion om burars vara eller icke vara. Men inte heller här tror vi att bönderna skulle ha en chans att konkurrera burägg mot burägg, om det möjligheten fanns. I dag finns inte den. I dag är den svenska äggnäringen skyddad. Man kan säga att vi har en salmonellatull, dvs. Sverige får säga nej till ägg ifrån länder som inte klarar våra höga salmonellakrav. Det gör inga andra än ägg från Finland. Som mest har svenska ägget utsatts för en konkurrens motsvarande 5 % av skaläggsmarknaden, och det är ganska litet. Men den dag som vår tilläggsgaranti faller kommer billiga burägg in, och då finns en stor risk att de svenska äggproducenterna börja säga som animalieproducenterna säger i dag: Vi klarar inte konkurrensen. Därför menar vi i Miljöpartiet att det är oerhört viktigt att den svenska äggnäringen nu ser till att ställa om. Man bör se till att man får ned hönan på golvet och ut ur buren och att man får en produktion som kan betala sig bland de konsumenter i hela EU som ställer djurskyddet, miljön och salmonellafriheten högst. Det svenska ägget har i dag extremt goda förutsättningar att kunna konkurrera. Det är faktiskt det enda ägget som, förutom det finska, kan säljas på en EU-marknad och vara salmonellafritt. Om vi dessutom kan ha höga djurskyddskrav borde det svenska ägget ha chans att ta de 20-30 % av marknaden som utgörs konsumenter som är villiga att betala för detta. Bara i Tyskland är detta en enorm marknad som skulle kunna innebära att den svenska äggnäringen skulle kunna bli 3-4 gånger större än den är i dag. Men då måste den svenska äggnäringen våga, och då måste också vi politiker inse att vi måste hjälpa till. I dag har motionstiden gått ut för det förslag som jordbruksministern lade fram i december om att riva upp det förslag till burar som fanns tidigare. I Sverige skall vi försöka ersätta burar med burar. Vi inom Miljöpartiet är övertygade om att i en sådan konkurrens, bur mot bur, mellan kontinentens äggproducenter och de svenska klarar sig inte de svenska äggproducenterna. Ett ägg från en frigående höna kostar i dag 31 öre mer än ett ägg från en höna i bur. Det är en mycket liten kostnad - två kronor på en förpackning med sex ägg - för att hönsen skall få ett drägligt liv och slippa alla de sjukdomar och beteendestörningar som följer med ett liv i bur. Det gäller skelettskörhet, muskelatrofi osv. Vi i Miljöpartiet menar att svenska bönder har en möjlighet i detta. Här skulle den produktion kunna finnas som gör att det även framdeles skall kunna finnas en svensk produktion av animalier. Vi hoppas naturligtvis att den produktionen blir ekologisk i framtiden. Men här har svenska bönder en chans.

Herr talman! Dagens debatt skall ju handla om en långsiktigt hållbar utveckling. Anledningen till ämnesvalet är väl att Sverige för närvarande är inne i en ohållbar utveckling. Trots stora och olösta välfärdsuppgifter i det svenska samhället finns det inte jobb för ungefär 700 000 medborgare i dag. Det är de svagaste i samhället som drabbas allra hårdast av den här kvartssekellånga kräftgången i svensk ekonomi och dess dåliga sätt att fungera. Symtomen märks på många områden. Medborgarnas tilltro till de offentliga trygghetssystemen är snabbt i avtagande enligt färska opinionsundersökningar. Skolan är ytterligare en krisbransch, med alldeles för många barn som underkänns. Mycket återstår också att göra när det gäller de stora miljöfrågorna. Det är t.ex. långt kvar till att klara Riokonferensens koldioxidmål. Men i miljöfrågorna pågår faktiskt en konstruktiv politisk process utifrån olika forskningsresultat och expertrapporter. Regeringen använder olika styrmedel - både via lagstiftning och ekonomiska styrmedel - i tro att de är effektiva och leder till uppsatta långsiktigt hållbara mål. Samma metod borde ju vara självklar även när det gäller kampen mot arbetslösheten. Men, herr talman, så enkelt är det tydligen inte för regeringen. Den kan inte ens börja kampen mot arbetslösheten förrän budgetsaneringen är fullbordad. Den avfärdar expertrapporterna, t.ex. resultaten av OECD:s analyser och rekommendationer för svensk ekonomi, närmast rutinmässigt. Detta trots att Sverige är fullvärdig medlem av OECD och betalar ca 20 miljoner kronor om året i medlemsavgift. Sverige har en egen ambassadör med egen chaufför och delegation och hela baletten vid OECD. Det kostar mycket pengar. OECD är sannerligen inget särintresse. Tvärtom står det i stadgarna att högsta långsiktigt hållbara ekonomiska tillväxt, sysselsättning och växande välfärd skall uppnås i medlemsländerna. Inom OECD arbetar de allra bästa experter som de 29 medlemsländerna kan uppbringa. Den svenska rapporten omfattar 227 sidor. OECD berömmer den svenska budgetsaneringen och dess positiva effekter inte minst på ränteutvecklingen. Men det finns en detaljerad kritik av sättet att bekämpa arbetslösheten. Bristen på flexibilitet gör att den höga arbetslösheten hotar att permanentas. Det är för dålig lönsamhet i att studera och utveckla sin kompetens. Det finns en mängd olika mekanismer som kan sammanfattas med att lönestrukturen i Sverige är för platt. OECD frågar varför en svensk arbetsgivare skall anställa en lågt kvalificerad person med kort erfarenhet till ett lågt pris om man kan få tag på en högt kvalificerad person med en lång utbildning till samma pris. De här problemen utvecklas i rapporten. Sammanfattningsvis menar OECD att det svenska systemet gynnar dem som redan är inne på arbetsmarknaden, de som är mellan 15 och 25 år, samtidigt som det slår ut ungdomar och folk över 55 år. Så långt OECD-analysen. Herr talman! Vad är det då för kontroversiella recept som OECD skriver ut mot den svenska sjukan? Det handlar om att decentralisera lönebildningen och utformningen av anställningsvillkoren till företagsnivån, sänkning av skatterna på arbete, ytterligare finansiella strukturåtgärder och ökad lönepremiering för dem som skaffar sig lång utbildning - särskilt tekniker. Det handlar om en expanderande tjänstesektor, stimulans av kompetensutveckling och lägre ingångslöner för okvalificerade jobb. En intressant sak i OECD-rapporten är en mycket tydlig statistik som visar på att de ungdomar som kommer in med lägre ingångslöner mycket snabbt passerar dessa löner och gör snabb karriär inom företagen. De fastnar alltså inte alls regelmässigt på dessa nivåer. Herr talman! Det finns alltså en hel del saker som också sammanfattas i behovet av ett varmare och bättre företagarklimat. Det skulle kunna ge en växande sektor av små och medelstora företag som börjar att anställa av den långa kön arbetslösa. Men man frågar sig vad det kan bero på att vetenskapliga analyser för en långsiktig utveckling på miljöområdet hanteras så enormt mycket mer seriöst och professionellt än när det gäller att angripa grunden till Sveriges massarbetslöshet och akuta välfärdsproblem. Jag vet inte, men det är faktiskt vad som just nu händer på samhällsekonomins område. Därför tycker vi kristdemokrater att vi nu måste få en mer kunskapsbaserad och förutsättningslös debatt om hur vi gemensamt lägger grunden till en långsiktigt hållbar utveckling i Sverige. Vi tycker att man gärna kan ta OECD:s Sverigerapport som utgångspunkt för en sådan debatt. Det är näst intill skandal och resursslöseri att lägga ned så mycket pengar på en kvalificerad analys och ett åtgärdsprogram som sedan bara avfärdas som gammal skåpmat. Jag tycker att vi snabbt borde komma in i en seriös dialog med OECD-rapporten som utgångspunkt.

Herr talman! Låt mig först säga att jag högt värdesätter att riksdagen ordnar den här debatten och min möjlighet att delta i den. Under de timmar jag har haft tillfälle att lyssna till debatten har den spänt över ett brett spektrum av ämnesområden. Det måste naturligtvis vara så. En hållbar utveckling på lång sikt handlar nämligen om allt ifrån ekonomi till ekologi. Jag skulle gärna vilja återknyta till något som statsminister Göran Persson sade i partiledardebatten tidigare i dag. Han sade att ren jord, ren luft och rent vatten är en viktig del i välfärden. Det är intressant, därför att det speglar att någonting viktigt har hänt i vårt samhälle. Det är trots allt inte så länge sedan som arbetet för en bättre miljö ofta framställdes som ett hot mot välfärden. Nog fanns det fog för tanken under de decennier då den ekonomiska tillväxten i så stor utsträckning inte byggde på bruk av utan på förbrukning av jordens resurser. Även om vi fortfarande till en del lever i den verkligheten är vi på väg därifrån. I debatten tidigare i dag har det getts många exempel på den nya tillväxten och den nya utvecklingen som rör allt ifrån tjänstesektorn - där miljökonsulter bara är en liten del - till produktion av elbilar. Herr talman! Jag tänkte inte ägna mig så mycket åt det där nya, utan i stället säga någonting om det riktigt gamla - det som är så gammalt att det ett tag blev alldeles "omodernt" i industrisamhället men som nu blivit modernt igen. Jag tänker på bruket av de biologiska resurserna, jord och skogsbruket, och framför allt jordbruket. Jordbruket och skogsbruket kommer att spela en ännu viktigare roll än i dag för att skapa det framtida hållbara samhället. Man kommer att kunna producera energi i ännu större utsträckning än vad man gör i dag. Man kommer att kunna producera råvaror för industrin, vilket man också börjar göra i dag. Men framför allt kommer naturligtvis jordbruket även i framtiden att handla om produktion av livsmedel. Att jord och skogsbruk handlar om förnybara resurser är naturligtvis en förutsättning för att de skall bli en så viktig del i det vi ofta, litet slarvigt kanske, kallar för kretsloppssamhället. Men det har inte alltid varit självklart att bruket av de biologiska resurserna har varit så bra sett i ett miljöperspektiv. När miljödebatten tog fart på allvar för nu mer än 30 år sedan var det just jordbruket som ställdes i centrum för diskussionen och för upprördheten. Jag tänker förstås på Rachel Carsons bok Tyst vår. Den handlade just om hur betat utsäde och bekämpningsmedel i jordbruket ledde till att växter och djur slogs ut och att miljön, och framför allt den biologiska mångfalden, hotades. Mycket har hänt sedan dess. Även om vi inte har nått målet, har mycket hänt. Jag tänker nämna tre exempel som rör det svenska jordbruket. För det första avslutades 1996 det andra programmet för att minska användningen av bekämpningsmedel. Målet var att minska den genomsnittliga förbrukningen åren 1981-1985 med 75 %. Allt tyder på att vi faktiskt nådde det målet. Med hjälp av myndigheterna på det här området kommer vi nu att arbeta fram ett nytt mål för ytterligare reduktioner. Detta program skall löpa under åren 1997-2001. Växtnäringsläckaget har minskat med 25-30 % i förhållande till år 1985. Det är bra, men det är inte så långt som vi hade hoppats nå. Målet var satt till 50 %. Men regeringen kommer med nya förslag till sommaren. Vi har också en utredning som arbetar med att finna nya former för det fortsatta arbetet på det här området. Det tredje exemplet jag vill nämna är det ekologiska lantbruket. Riksdagen har ju lagt fast målet att Jag tycker att detta är tre goda exempel på att vi har tagit viktiga steg och att vi är på rätt väg. Ytterligare miljöanpassningsåtgärder planeras förstås. Mycket mer kommer att hända. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen till hösten med en utförlig redovisning av arbetet på det här området. Låt mig också säga några ord om det miljöprogram som vi tack vare medlemskapet i den europeiska unionen nu arbetar med. Det är ett miljöprogram som omfattar många olika delar. Det handlar om den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, om att bevara det öppna odlingslandskapet och om att hantera problemen i särskilt miljökänsliga områden. Programmet omfattar 1,5 miljarder kronor, men kommer nu att utökas med ytterligare 600 miljoner kronor efter riksdagens beslut. Engagemanget bland Sveriges lantbrukare för dessa stöd är mycket stort. Herr talman! Låt mig i det sammanhanget säga till Karin Starrin att jag för mitt område vill understryka att jag finner det oerhört viktigt att arbeta med att förenkla administrationen och minska den onödiga byråkratin. Det var några ord om jordbruket så här långt. Låt mig nu säga någonting om de nya utmaningar som vi står inför. Den allra största är naturligtvis den globala livsmedelsförsörjningen och vår del i den stora helheten. Vid den FAO-konferens som hölls i november förra året konstaterade vi att om några decennier kommer vi att vara 8,5 miljarder människor på den här jorden. Det ställer livsmedelsproduktionen inför enormt stora utmaningar. Vi kommer att återkomma till riksdagen för en mer utförlig diskussion om detta. Men jag vill i korthet säga att det är min uppfattning att vi måste vara modernistiska i det arbetet. Vi måste ta vara på teknisk utveckling och se till att vi bedriver ett effektivt jordbruk om vi skall ha en chans att möta dessa utmaningar. I det närmare perspektivet är det naturligtvis en viktig sak att vara med och förändra den europeiska unionens jordbrukspolitik ytterligare och driva på i rätt riktning. I det ännu närmare perspektivet är det vår uppgift att se till att det svenska jordbruket blir ännu bättre och bevisa att detta är en framtidsnäring genom att ytterligare lyfta fram och stärka de goda kvaliteterna i den svenska livsmedelsproduktionen. En hållbar utveckling måste betyda god djurhållning. Det måste t.ex. betyda att man kommer bort från att bedriva avel med genetiskt defekta raser. Belgisk blå är ett exempel på det. Det måste betyda att vi kommer bort ifrån antibiotikahanteringen och att vi lyckas inspirera andra länder genom det vi själva har gjort på det området. Det finns nu ett mycket stort intresse för livsmedel och livsmedelskvalitet i den allmänna debatten, och det är bra. Det är en del i den hållbara utvecklingen. Maten är viktig. Men det finns också - och det tycker jag Gudrun Lindvall gav uttryck för - en stor pessimism som jag beklagar. Jag tror inte att det svenska jordbruket är betjänt av att hela tiden få höra hur omöjligt det är att klara av utmaningarna. Jag tror tvärtom att vi i dag har stora chanser att klara av de utmaningar vi står inför. Jag tror att vi kommer att bevisa att detta är en framtidsnäring med möjligheter att försörja oss, men också med möjligheter att bidra till en ökad export och därmed ökad sysselsättning.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till jordbruksministern. För det första. Blir ett gift mindre giftigt för att man spär ut det? Jag tycker att vi skall försöka komma i från att vi har halverat mängden gifter i jordbruket. Det som har hänt, Annika Åhnberg, är att gifterna har blivit dubbelt så giftiga. Därmed behövs det mindre mängd av dem. Låt oss vara ärliga i den här debatten! Många av de här gifterna har också visat sig vara svåra att analysera och svåra att finna. De har också metaboliter som visar sig ha helt andra effekter än vi hade trott från början. Kan vi inte hyfsa debatten? För det andra. Vilka åtgärder kommer att vidtas nu när fågelstudier från de sista 20 åren visar att just de arter som är beroende av det öppna landskapet har minskat drastiskt de sista fem åren? För det tredje. Ställer Annika Åhnberg upp på att vi har ett ekologiskt delmål även för hönsen. Låt oss säga att 10 % av äggproduktionen i Sverige skall vara ekologiskt omställd till år 2000! För det fjärde. Jag tycker att det är mycket bra att Annika Åhnberg klart har deklarerat att djur som har genetiska defekter inte skall finnas i Sverige. Anser inte Annika Åhnberg som jag att höns som inte kan värpa sin egna ägg också har en genetisk defekt? Är det inte att jämställa med en belgisk blå som inte kan få ur sig kalven?
Herr talman! Ibland får jag en känsla av att Gudrun Lindvall faktiskt inte vill att saker och ting skall bli bättre utan vill ha dessa eländeslitanior att dra upp gång efter annan. Det är kanske det som är Miljöpartiets livsrum. Själv tycker jag att vi skall ha en realistiskt inställning. Vi har inte nått målet. Det finns stora problem. Men vi har i flera decennier varit på väg in i ett samhälle där även jordbruket blev industrialiserat. Det är inte gjort i en handvändning att vända utvecklingen. Låt oss inse det och ta arbetet på stort allvar! Men låt oss också unna oss glädjen av att känna att vi faktiskt gör framsteg! Jag tror att det bästa vi kan göra för att nå en hållbar utveckling är att stödja varandra och erkänna när några har gjort en bra insats. Jag tycker att Sveriges bönder gör bra insatser för att utveckla det som en gång var den mest utpekade sektorn i miljödebatten till något som verkligen är en spjutspets i utvecklingen. Jag tycker att det är bra. Det är värt ett erkännande. Därmed förnekar jag inte att det finns problem.
Herr talman! Jag tycker att Annika Åhnberg skall svara på frågorna. Det är mycket bra med framsteg, men man skall inte bluffa. När det gäller halveringen av bekämpningsmedel är det inte en halvering av giftdoser. Det kan vi vara överens om. Jag skulle gärna se att bönderna kom ifrån hela gifthanteringen. Min andra fråga var vilka åtgärder jordbruksministern tänker vidta för att se till att den biologiska mångfalden i det fågelbestånd som är beroende av ett öppet landskap inte minskar, som i dag, utan börjar öka igen. Ställer jordbruksministern upp på ett ekologiskt mål för äggproduktionen, t.ex. att 10 % skall vara omställt till år 2000? Anser Annika Åhnberg som jag att höns som inte kan värpa sina ägg är lika genetiskt defekta som belgisk blå som inte kan kalva själv?
Herr talman! Jag har redogjort för att vi har ett mycket omfattande miljöprogram där ett av de mest uppskattade och utnyttjade delprogrammen just är att försöka vara med och öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det här är nytt för oss. Vi har alldeles nyss börjat med det. Vi har bara hållit på med det drygt ett år. Resultaten kommer inte så snabbt. Jag är säker på att vi också här kommer att gå åt rätt håll. Därutöver handlar det naturligtvis också om utbildning och information och också om utbildning och information till oss konsumenter så att vi gör våra medvetna val och även genom vår konsumtion är med och stödjer och stärker utvecklingen. När det gäller genetiskt defekta djur måste vi naturligtvis vidga perspektivet. Belgisk blå har blivit en symbol, men det handlar också om många andra raser där vi måste gå från en avel som är emot djurens natur till något som är förenligt med en hållbar utveckling.
Herr talman! Jag vill instämma i jordbruksministerns synsätt om ett resursbevarande och miljöriktigt jordbruk. Jag tycker också att det är bra att jordbruksministern ser detta globalt. Det handlar om att vi skall försörja en allt större världsbefolkning med livsmedel. I december förde vi en jordbrukspolitisk debatt, då ministern dessvärre inte kunde vara med. Då presenterade jag för Kristdemokraternas del vår principiella hållning inför reformeringen av den europeiska jordbrukspolitiken CAP. Vi är ju just nu inne i utredningsarbetet. Den socialdemokratiska representanten i debatten lyfte då fram ökad marknadsorientering och avreglering. Det tycker jag är ett ensidigt synsätt. Sverige sträva efter att ha fortsatt livsmedelsproduktion i hela landet?
Herr talman! Exakt hur stor åkerarealen skall vara i framtiden tänker jag inte ha någon bestämd uppfattning om. Men att vi har ett jordbruk i hela landet, tycker jag är oerhört viktigt. Jag är säker på att det finns en mycket stor samstämmighet i den uppfattningen från vänster till höger i den svenska politiken. Det är dock inte säkert att ett regleringssystem är det bästa sättet att bevara och utveckla jordbruket. Vad vi har sett är att den europeiska unionens jordbrukspolitik, som nog var nödvändig när den byggdes upp, nu faktiskt har överlevt sig själv och ibland t.o.m. motverkat sitt syfte. Därför är det nödvändigt att avreglera den. Därmed inte sagt att vi skall släppa jordbruket helt utan stöd. Jag är övertygad om att såväl miljöåtgärder som regionalpolitiska åtgärder även i framtiden kommer att behöva ett stöd genom politiska beslut.
Herr talman! Jag blir litet orolig. Jag blev det också i december när jag debatterade detta med Inge Carlsson. Jag uppfattade då just den hållningen att det ändå är avreglering som är det tunga. Man talade då också om 1990 års beslut som en sorts ledstjärna för avregleringen av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken. Vi vet att det ledde till att vi faktiskt tog mycket mark ur produktion. Den avställdes. Man har planterat skog. En del av detta har nu kommit tillbaka i produktionen. Jag vill lyfta fram det principiella synsättet att vi behöver ha åkermarken. Vi kanske kan använda den till energigrödor under vissa perioder, men den skall alltid kunna ställas om och användas just för livsmedelsproduktion, inte minst mot bakgrund av hur världsbefolkningen ökar. Det är det principiella synsättet som är viktigt. Jag blir litet orolig när jordbruksministern säger att man inte helt skall släppa jordbrukspolitiken och stödet till den. Är man beredd att gå väldigt långt när det gäller avregleringen och faktiskt avrusta de svenska jordbruksmöjligheterna?
Herr talman! Låt mig säga att avregleringen av EU:s jordbrukspolitik är ett ämne som förtjänar något längre tid än en enminutsreplik här i kammaren. Min uppfattning är att det grundläggande felet är interventionssystemet, dvs. att man köper upp och lagrar olika produkter för att sedan försöka få ut dem på marknaden och att man med den typen av regleringar sätter hela marknaden ur balans. Det är viktigt att konstatera att även om vi har ett mycket omfattande regelsystem för jordbruk och lägger stora resurser på det så lyckas man inte på det sättet bevara ett jordbruk i alla de regioner i Europa som man skulle vilja. Människor flyttar ändå från landsbygden in till städerna. Jordbruket rationaliseras och effektiviseras. Det är en utveckling som jag tror att vi måste acceptera och som också är av godo sett ur perspektivet av global livsmedelsförsörjning. Vi måste ha en jordbrukspolitik som låter det europeiska jordbruket utvecklas som en näring. Vi måste också bedriva en politik som bevarar regioner. Vi får följa två olika spår i framtiden. Det går inte att blanda ihop allt i en smet.

Herr talman! Jordbruksministern verkar optimistisk när det gäller svenskt jordbruks framtid. Det är bra. Jag tror också att svenskt jordbruk har en framtid, och en positiv sådan. Det krävs dock vissa förutsättningar för att den här optimismen skall infrias. Svenska bönder skall få konkurrera på rimligt lika villkor. Det är inte riktigt så i dag. Det gäller politiska kostnader. Det gäller höga avgifter i fråga om dieselskatten. Det gäller också höga avgifter för mineralgödsel. Vi skulle vilja att man gör en utvärdering av själva miljömotivet för de avgifterna och dess situation jämfört med omvärldens konkurrenter. En annan fråga som jag också vill ha besked på är hur det egentligen blir med det vallstöd som riksdagen har beslutat. Kommer det att utgå 1997? Ansökningsblanketter har gått ut till bönderna, men det är inte med. Därför är det en intressant fråga att få svar på.
Herr talman! Låt mig först påminna om att ämnet för den här diskussionen är det långsiktigt hållbara samhället. Det betyder att det även på jordbruket måste ställas krav som leder till en god miljöanpassning. Ett av de verktyg som vi har valt att arbeta med i Sverige är t.ex. avgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel. Vi måste självklart vara beredda att värdera och utvärdera de åtgärder som vi genomför. Låt mig bara i detta sammanhang helt kort säga att det är ganska lätt att i statistiken avläsa att användningen av bekämpningsmedel följer avgiftsutvecklingen ganska nära. När avgifterna har minskat har användningen ökat, och när avgifterna har ökat har användningen minskat. Det bekräftar ju att avgifterna har en tydlig styrande effekt i den riktning som vi önskar. När det gäller vallstödet kan jag säga att formerna för stödet inte blev klart så tidigt att det gick att få med i ansökningarna. Det beror på när riksdagen fattade beslut. Jag skall göra allt som står i min makt för att stödet skall utbetalas under 1997.
Herr talman! Det sista beskedet tackar jag för. Det måste vara möjligt att genomföra detta förutsatt att regeringen väljer en administrativt enkel väg. Det har inte regeringen visat innan när det gäller medel som återflyter från EU. Sverige har komplicerat det, tyvärr. Detta bör vara möjligt att fylla. Jag talade inte om avgifter på bekämpningsmedel, utan på mineralgödsel. Det skulle vara intressant att få svar. Det är inte säkert att den uppläggning man har för att få ett hållbart samhälle är riktigt den rätta. Jag tror att det vore bättre att satsa mer på det vanliga jordbruket och stötta de krafter som jobbar för t.ex. odling i balans och liknande. De har stora möjligheter att med små medel göra stora insatser för en miljövänligare produktion i Sverige i framtiden. Jag tycker att man försummar detta från regeringens sida.
Herr talman! Jag nämnde ju i mitt anförande att vi inte just när det gäller växtnäringsläckage kommer att nå de uppsatta målen. Det är naturligtvis ytterligare en bekräftelse på att vi också måste söka andra vägar än dem vi traditionellt har arbetat med. Det är ett av skälen till att det har tillsatts en särskild utredning med uppgift att se över detta i en del av landet - jag tänker på Hallandskusten som har varit särskilt drabbad av växtnäringsläckage - och se om man kan finna former som leder till en bättre måluppfyllelse. Jag delar uppfattningen att vi ständigt måste söka nya former så att vi ännu mer effektivt kan arbeta med att lösa dessa problem. Att däremot av detta dra slutsatsen att jag tycker att vi skall slopa avgiften på handelsgödsel är helt fel. Den slutsatsen skall man inte dra. Men den metoden behöver säkert kompletteras med andra åtgärder.
Herr talman! Jag vill fråga jordbruksministern hur det är med kommunikationen mellan Jordbruks och Miljödepartementen när det gäller miljöfrågor. Det händer inte sällan att vi märker att Miljödepartementet gör uttalanden om jordbrukets miljöpåverkan som är irrelevanta. Detta är inte bra. Vi har märkt det i utskottet i samband med propositioner, skrivelser och annat och även i andra sammanhang. Här är det angeläget att man verkligen ser till att departementen talar samma språk och att Miljödepartementet inte går ut och sprider en bild av jordbrukets miljöpåverkan som är felaktig. Jag skulle vilja vädja till jordbruksministern att ni får den formen av kommunikation. En annan fråga gäller det konventionella jordbruket och miljöfrågan. Det har framställts önskemål om ett särskilt program inom ramen för miljöstödet till konventionellt jordbruk. Vi ser det som viktigt därför att det, precis som jordbruksministern säger, är det konventionella jordbruket som skall miljöanpassas. Då är min fråga: Kommer ministern att se till att det blir ett program för det konventionella jordbruket inom miljöprogrammens ram?
Herr talman! Låt mig försäkra Göte Jonsson att kommunikationerna mellan Miljödepartementet och Jordbruksdepartementet är de allra bästa. Men det är Miljödepartementets uppgift att ta oss alla ganska hårdhänt i örat när utvecklingen till bättre miljöanpassning inte går tillräckligt fort på olika områden. Det som Göte Jonsson säger är ju närmast en bekräftelse på att Miljödepartementet tar den uppgiften på allra största allvar. Låt mig också säga att det vallstöd som vi nu utformar inom ramen för miljöprogrammet med de nya 600 miljoner kronor som riksdagen nyss har fattat beslut om i första hand är ett stöd som på grund av sin utformning kommer att vara till för det konventionella jordbruket. I övrigt gör Jordbruksverket nu en utvärdering av miljöprogrammet så här långt. När den utvärderingen är klar måste vi fundera över hur vi skall kunna gå vidare.
Herr talman! Med all respekt för ryckandet i örat från Miljödepartementet är det viktigt att de rycker i rätt öra och att de gör det på rätt sätt. Om de rycker fel mister man respekten för ryckandet. Och det håller man på att göra. Om man skapar en miljöbild av svenskt jordbruk som inte är relevant, då blir man inte trodd. Då får man ingen respekt. Det är därför som jag vill vädja till jordbruksministern om att departementen faktiskt går i takt. Jag är tacksam för att jordbruksministern här säger att jordbruket är en framtidsnäring. Jag delar den uppfattningen. Men då är det också viktigt att signalerna, inte minst på miljöområdet, är de rätta från regeringens sida i dess helhet. När det gäller frågan om program för konventionellt jordbruk är vi tacksamma för vallstödet. Men vad jag menar är att man inom ramen för utformningen av vallstödet skulle man kunna gå längre inom miljöersättningens ram och se till att man får ett heltäckande program för det konventionella jordbruket.
Herr talman! Det är inte bara min uppfattning att jordbruket är en framtidsnäring. Statsministern har i regeringsförklaringen gett uttryck för samma uppfattning, och den är hela regeringens, även miljöminister Anna Lindhs. Även om Göte Jonsson inte tycker att han kan ha respekt för Miljödepartementets arbete, måste jag säga att jag i allra högsta grad har det. Jag är stolt över att vi har ett särskilt miljödepartement som med ett så stort engagemang verkar för en bra miljöutveckling på alla områden.
Herr talman! Tidigare i debatten har den svenska animalieproduktionens bekymmersamma situation vitsordats. På EU:s ministerrådsmöte i veckan diskuterades ytterligare en pålaga på den svenska animalieproduktionen, eller för övrigt kanske på hela EU:s animalieproduktion, nämligen införandet av vad som i debatten har betecknats som kopass, dvs. att varje nötkreatursproducent skall ha ett dokument för varje djur. Det skall finnas ett register på varje gård. Dessutom skall Lantbruksverket föra ett nationellt register över samtliga inom landet befintliga nötkreatur. Detta innebär en mycket stor och utökad byråkrati. Jag skulle vilja fråga hur den svenska regeringen agerar i dessa frågor när de diskuteras i ministerrådet.
Herr talman! Den svenska regeringen välkomnar att vi nu på Europanivå arbetar med att införa ett system som gör det möjligt att identifiera och följa ett djur från dess ursprungliga besättning och i princip fram till konsumenten. Vi välkomnar det därför att det har varit ett mycket starkt krav från konsumenter i Sverige att få ursprungsmärkning på maten. Och om vi vill ha ursprungsmärkning på livsmedel i butiken innebär det nödvändigtvis att vi också måste veta var livsmedlen befann sig innan de kom till disken i butiken. Ett bra ursprungsmärkningssystem för konsumenten förutsätter att vi har ett bra identifikationssystem för djur. Sedan är det naturligtvis med den utgångspunkten givet att vi försöker arbeta för att detta system skall bli så enkelt som möjligt. Vi menar att vi också i Sverige redan nu har en mycket god kontroll över hur djuren kommer från ursprungsbesättningen och till konsumenten och att vi inte behöver ett alltför invecklat system för att behålla den goda kontrollen.
Herr talman! Syftet är naturligtvis gott med detta. Och som ministern säger har vi ett bra märkningssystem i Sverige som skulle kunna utvecklas. Med det nu föreslagna säger Statens jordbruksverk att man behöver nyanställa 140 personer bara för att hålla det nationella register som skall föras i varje land á jour. Min fråga är: Är detta ett rimligt system i förhållande till ambitionen att klara denna märkning?
Herr talman! Så långt som till diskussioner exakt om hur vi i Sverige skall bygga upp det eventuella ytterligare kontrollsystem som kan behövas har vi ännu inte kommit. Jag vill därför inte här i dag ha någon uppfattning om de bedömningar som Jordbruksverket har gjort i detta tidiga stadium av denna frågas hantering. Beslutet är faktiskt ännu inte fattat i EU:s ministerråd. Jag tycker därför att det är alltför tidigt att gå in på den diskussionen. Men det gäller naturligtvis att hela tiden göra en avvägning mellan att få ett så gediget och pålitligt system som möjligt och att samtidigt få ett system som är så enkelt och lättadministrerat som möjligt. Den balansen skall vi försöka hitta.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksministern. Hon talade i början av sitt anförande om vikten av ett ekologiskt skogsbruk. Jag håller med om att det är oerhört viktigt. Om man inte sköter det bra blir det mycket långsiktiga skador. Hemma i mitt län, i Jämtlands län, befarar man en ny våg av skogsskövling, precis som man hade för några år sedan. Det var alltså skogsklippare som kom och köpte fastigheter som var avverkningsbara. De skövlade av allt som gick att avverka och försvann väl medvetna om att de inte kunde bli straffade i enlighet med bosättningsplikten.
Herr talman! Arbetsfördelningen mellan departementen är sådan att frågor kring bruket av skog sedan några år tillbaka hanteras hos Näringsdepartementet. Det är därför egentligen inte mitt ansvarsområde. Men naturligtvis är det oroande om det finns sådana tendenser till att skogen skövlas och inte återbeskogas i tillräcklig utsträckning. Den utvecklingen följer naturligtvis regeringen, och framför allt Näringsdepartmentet, mycket noga. Hittills har väl bedömningen inte varit att man behöver gå in och vidta ytterligare åtgärder när det har gällt lagstiftning. Men tendensen är oroande, och självfallet är det viktigt att följa utvecklingen så att vi inte än en gång hamnar i det som t.ex. runt sekelskiftet präglade den svenska skogsproduktionen.

Herr talman! Mitt uppe i den övergripande debatt som nu förs tänkte jag bryta av och utgå från ett mera lokalt perspektiv. Örebro län lider av en omfattande strukturkris som slår hårt mot företag och enskilda individer. Neddragningar inom bl.a. stålindustrin, den offentliga sektorn och försvarsindustrin får ödesdigra konsekvenser i ett län som till stor del baseras på dessa branscher. Under 1990-talet har länet förlorat över I dag står ca 23 000 personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden i Örebro län. Kommunerna Hällefors och Ljusnarsberg hör till de kommuner i landet som har den högsta arbetslösheten. Drygt 20 % står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten är dramatisk. I Hällefors står drygt 40 % Jag själv kommer från Karlskoga. Där har vi, som ni vet, en stor och dominerande industri, nämligen Bofors. Jag vill ta upp problematiken i Karlskoga som ett dramatiskt exempel på hur den strukturkris som nu råder har drabbat Karlskoga och Örebro län. 3 200 anställda kvar. Under 1990-talet har minskningen på Bofors uppgått till mer än 1 000 personer. I en kommun med knappt 33 000 invånare är det en oerhört dramatisk minskning och en strukturkris som saknar motstycke i modern tid. I dag står drygt Trots kraftiga neddragningar är Bofors med sina 3 200 anställda fortfarande dominerande i Karlskogaregionen. Även om antalet anställda har minskat under de senaste 20 åren står Bofors för ungefär 20 % av den totala sysselsättningen i kommunen - och för över 50 %, om man ser till antalet anställda inom industrin. Om man också lägger till de avknoppningar som skett, blir dominansen ännu större. Vilka är då möjligheterna till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Karlskoga och Örebro län? Karlskoga har unika tillgångar som kan vända den negativa trenden, om tillgångarna används på ett riktigt sätt. Den höga tekniska kompetensen är den utan jämförelse viktigaste tillgången när Karlskogaregionen nu definitivt måste bli kvitt sitt beroende av nationella och internationella försvarsbeslut. Utvecklingen kommer dock inte att gå av sig själv. Här krävs mycket, såväl av samhälleliga insatser och Celsiuskoncernen som av enskilda individers förmåga. På senare har det växt fram en stark vilja hos Bofors att vara med och utveckla civil produktion. Man har bildat Bofors Industrier AB, som är en renodlad civil satsning. Företaget bearbetar nu 25 intressanta affärsprojekt. Det är ett tecken på att det i den högteknologiska försvarsindustrin finns kunskap som skulle kunna komma det civila samhället till godo och ge nya jobb. För att alla dessa spännande idéer skall kunna omsättas i praktiskt civil produktion, krävs det ett rejält tillskott av riskkapital. Bristen på riskkapital är ett stort problem i regionen. Det är egentligen inte ett problem bara för försvarsindustrin, utan det gäller i ännu högre grad för små och medelstora företag som har en tillväxtpotential i Karlskogaregionen. Bristen på riskkapital har inneburit att flera intressanta affärsverksamheter har förlorats. Nya industriella utvecklingscentrum skall skapas. Karlskogaregionen med sin högteknologiska miljö och sitt läge mitt i det industritunga Bergslagen är en lämplig placeringsort. Det teknikutvecklingscentrum som nu byggs upp i Karlskoga kan med fördel utvecklas till ett resursstarkt industriellt utvecklingscentrum med hjälp av Celsiuskoncernen och andra större företag i regionen. Detta centrum kan då bredda sin marknad och arbeta i hela Karlskogaregionen för att sprida det unika kunnande som faktiskt finns. Ett resursstarkt industriellt utvecklingscentrum med ett venture-institut, som bidrar med riskkapital för försvarsindustrins satsningar på civil verksamhet, kan bli en mycket slagkraftig kombination. Den snabba tekniska utvecklingen förändrar arbetsplatserna. Arbeten som fanns i går finns inte kvar i morgon. Nya arbetsuppgifter kommer i deras ställe, men kräver en annan typ av kompetens. För att klara dagens och morgondagens arbetsuppgifter krävs det att man följer med i utvecklingen. Det gäller såväl för företag som för medarbetare. Industrin har behov av kvalificerad eftergymnasialt utbildad arbetskraft, och behovet kommer förmodligen att löpande öka. Karlskoga kommun har ansökt om att få starta en kvalificerad eftergymnasial utbildning i nära samarbete med näringslivet i regionen just för att kunna möta framtidens krav på ökad och förändrad kompetens och flexibilitet. Jag hoppas att Karlskoga kommun får den möjligheten. Det är nu viktigt att vi lyckas vända den negativa trend som breder ut sig i kommunerna och att vi tar till vara alla kreativa krafter som finns för att få en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Herr talman! Den 23 april förra året hade vi här i kammaren en interpellationsdebatt om åtgärder mot segregation. Jag frågade socialministern vilka initiativ den då nytillträdda regeringen avsåg att vidta för att få till stånd ett förändringsarbete som motverkade segregation och som återgav människor möjligheten att påverka sin egen situation. Socialministern framhöll att ett av målen var att bryta segregationen i boendet, liksom att stärka invandrarnas kompetens och ställning på arbetsmarknaden - inte minst genom att se till att kunskaperna i svenska språket blev bättre. Socialministern tyckte för snart ett år sedan att "vi skall vara väldigt glada för att vi har lyckats upprätthålla ett välfärdssamhälle så länge i det här landet". Men när alltfler människor hamnar utanför arbetsmarknaden, när alltfler människor förlorar sina möjligheter att styra sina liv, skall vi politiker då nöja oss med att välfärden trots allt upprätthållits så länge? Vi befinner oss i denna kammare för att diskutera en hållbar samhällsutveckling på längre sikt. Hur ser då en sådan utveckling ut och vad krävs för att den skall bli hållbar? Jag tänker ta upp några av de faktorer som enligt min mening har direkt betydelse för hur den framtida samhällsutvecklingen blir. Vad vi först måste göra är att vi måste riva ned de hinder som i dag står i vägen för familjer som inget hellre vill än bygga en egen plattform att verka och utgå från. Det vill nästan alla familjer. Vi borde kunna vara överens om att dagens högskattesamhälle - kombinerat med hög arbetslöshet - inte ger familjerna de valmöjligheter och den rörelsefrihet som krävs för att de skall kunna växa sig starka. Vårt lands höga skattenivå har skapat social otrygghet i familjer i stället för den sociala trygghet på familjernas egna villkor som högskattesamhället gör anspråk på att skapa. Socialdemokraternas missriktade omsorgspolitik har gett oss svaga bidragsberoende familjer. En förälder som inte har något arbete eller som inte kan försörja sin familj på sin lön riskerar att tappa tron på sig själv och därmed också tron på sin förmåga att bygga upp en social trygghet för familjen. Känner man sig misslyckad i detta avseende, är steget inte långt till att man även tappar tron på sin förmåga att vara viktig för sina barn. Den höga arbetslösheten och vårt lands orimliga skattenivå hotar familjers sociala existens. Det är mycket begärt att föräldrar som känner sig misslyckade och oroliga för att de inte klarar av att ge barnen vad de behöver när hushållens ekonomiska marginaler urholkats samtidigt skall ha den mentala orken att fungera som goda normöverförare och uppfostra sina barn till ansvarskännande och hänsynsfulla medborgare. Strax före jul kunde vi följa en artikelserie i en av våra morgontidningar som tog upp fenomenet "abdikerande vuxna". det handlar om tonårsföräldrar som inte längre orkade med sina barn och som inte såg någon annan utväg än att lämna över ansvaret för barnen till myndigheter. Ökande arbetslöshet och sviktande välfärd uppgavs vara skälet. Jag tror att vi alla inser vilka förödande konsekvenser en utveckling mot fler abdikerande föräldrar får för samhällsutvecklingen i stort. Den bristande sociala rörlighet som präglar vårt samhälle i dag är ett allvarligt problem som måste lösas om vi skall uppnå en hållbar samhällsutveckling på lång sikt. Att vissa människor inte kan förbättra sin ekonomiska situation, och därmed ofta inte heller sin sociala situation, är en form av ekonomisk segregation. En förutsättning för social rörlighet är så gott som alltid utbildning. Därför måste incitamenten för att våga satsa såväl tid som pengar på högre studier förstärkas. Enligt Statistiska centralbyrån är snedrekryteringen i dag lika stor som vid 1980-talets slut och störst på längre utbildningar med höga antagningspoäng. Hälften av de studerande på utbildningarna till t.ex. läkare, arkitekt och apotekare kommer från högre tjänstemannahem. Endast var tionde kommer från arbetarhem. Vad tänker ni socialdemokrater göra för att bryta den sociala snedrekryteringen, som faktiskt slår hårdast mot dem som socialdemokraterna säger sig företräda? För att över huvud taget ha en chans att komma in på en universitetsutbildning förutsätts att man kan göra sig förstådd på svenska. Om man har invandrareller flyktingbakgrund och vuxit upp i något av de s.k. miljonprogramområdena är risken stor att man inte kan svenska tillräckligt bra. Den som inte lär sig svenska ordentligt är utestängd från vidare utbildning. Många av de invandrar och flyktingbarn som i dag går i friskolor tack vare skolpengen har kommit bort från den segregerade miljö deras föräldrar placerades i som en följd av socialdemokraternas bostadspolitik. Det behöver inte var något fel på bostadsområden som helt domineras av invandrare, men varken barnen eller deras föräldrar får en ärlig chans att lära sig svenska språket eller att växa in i det nya hemlandets kultur. I vissa av miljonprogramområdena är språkkunskaperna och skolunderbyggnaden i övrigt så dålig att eleverna aldrig kommer att ha en chans i konkurrensen om vanliga jobb. För dessa ungdomar är högskolestudier inte ens att tänka på. Friskolorna har här en oerhört viktig funktion att fylla. Därför inger det i vart fall mig hopp att barn med invandrar och flyktingbakgrund faktiskt är överrepresenterade i våra friskolor, även om vi räknar bort etniskt och religiöst inriktade. Friskolorna är ett effektivt vapen mot social segregation och social orörlighet. Varför vill socialdemokraterna inte inse detta? Först när vi kommit så långt att både den sociala och den ekonomiska segregationen har brutits kan vi på allvar börja tala om en hållbar samhällsutveckling på lång sikt. För att kunna nå dit vill jag uppmana socialdemokraterna att sänka skatten så att företagen får råd att anställa, så att människor får möjlighet att leva på sin lön, så att familjerna kan bli starka, så att den sociala tryggheten kan växa. För mig är denna utveckling den hållbara - på längre sikt.

Herr talman! Det nämndes om boendesegregation och problemen kring det. Moderaternas politik i dessa frågor är minskade produktionsstöd eller helt borttaget stöd, fria marknadshyror m.m. Vad leder det till? Jo, det leder naturligtvis till ökad boendesegregation där människor inte alls kommer att mötas i skolor på de ställen där de skulle behöva mötas. Fattiga, invandrare och låginkomsttagare hamnar i boendeområden för sig och de rika och välbärgade i områden för sig. Är det en lämplig och hållbar utveckling?
Herr talman! Har Owe Hellberg aldrig funderat över vad de socialdemokratiska normerna för byggande har inneburit? Enligt de normerna har det krävts att en bostad nödvändigtvis skall se ut på ett visst sätt, vilket gör att väldigt många av det skälet hamnar utanför ett område. Regler och styrning har inneburit att storleken skall vara av viss omfattning. En del kommunpolitiker, bl.a. i den tidigare under lång tid borgerligt styrda kommun som jag själv tillhör, har satt sig över sådana regler. Det har inneburit att det är en helt annan sammansättning av boende i olika områden. Men socialdemokraterna har på så många sätt styrt och likriktat och därigenom bäddat för segregation.
Herr talman! Internationella jämförelser visar att svensk bostadsstandard är bland de högsta i världen. Vi har de minsta skillnaderna i boendet mellan de olika befolkningsgrupperna. Det kan hända att det har varit vissa fel i regelsystem, men vi kommer inte ifrån att vi har den situationen.

Herr talman! Owe Hellberg talade om att vi har den högsta bostadsstandarden. Ja, om man räknar antal toaletter och kvadratmeter i yta. Med socialdemokratiska ögon har vi klart en hög standard. Men det kan faktiskt finnas, även om de kanske inte ingår i Owe Hellbergs värld, människor som hellre ser att pengarna läggs på annat än att man har en ordentlig uppsättning av toaletter eller vad det nu kan vara. Även på detta område är det otroligt viktigt att människor faktiskt själva får bedöma var deras pengar skall gå. Detta har socialdemokraterna inte gjort utan skapat en på lång sikt ohållbar situation.
Herr talman! Gun Hellsvik talar så varmt om kampen mot segregationen, men varför har moderaterna motsatt sig ett skatteutjämningssystem som omfördelar från de områden där människor som har det allra bäst bor till de områden där människor som har det jobbigt bor, vilket skulle ge möjlighet att stärka situationen för just de barn som Gun Hellsvik talar om? Varför är Moderata samlingspartiet det enda riksdagsparti som i diskussionen om bostadspolitiken har motsatt sig en särskild satsning på miljonprogramområdena just för att stärka skolorna och finna nya okonventionella former för företagande och sysselsättning? Det är inte bara fråga om att tala om segregation, Gun Hellsvik, det är också fråga om att vara beredd att göra ordentliga politiska satsningar för att bryta segregationen.
Herr talman! Skälet till att vi moderater har motsatt oss den socialdemokratiska skatteutjämningen är att vi anser att kommunalskatten är till för att klara av den egna kommunens angelägenheter. Utjämning är en statlig angelägenhet. Om Inger Lundberg hade tittat på de moderata förslagen hade hon inte behövt ställa den frågan. När det gäller de satsningar inom bostadspolitiken som majoriteten vill göra är det stor likhet med det vi från vår sida tidigare har kallat den sociala ingenjörskonsten. Det är inte fråga om att ta till vara de krafter som finns i bostadsområdena. Det är att på nytt skapa program och på nytt göra ytliga förändringar, men inte de förändringar i grunden som vi menar är nödvändiga och där jag också pekade på några exempel på vad som behöver göras för att vi skall kunna motverka den verkliga segregationen.
Herr talman! Moderaterna står alltså upp för ett skatteutjämningssystem där det lönar sig för de välbärgade att sluta sig samman i sina områden och där det blir allt jobbigare för dem som har låga inkomster att tillsammans finansiera sina angelägenheter. Solidariteten spelar inte så stor roll för moderaterna när de verkligen berörs och när den innebär omfördelning mellan människor. Moderaterna tar avstånd från socialt utvecklingsarbete. De tycker inte att det är viktigt att satsa särskilda resurser för att garantera att alla skolor i vårt land håller samma höga standard.
Herr talman! Jag fick ytterligare ett bevis på att Inger Lundberg utgår ifrån att hon vet vad vi moderater tycker trots att hon låter bli att läsa våra förslag. Vad är det som vi moderater har föreslagit när det gäller skolan? Jo, vi har föreslagit en statlig finansiering. Och varför det? Just för att vi menar att alla barn i Sverige skall ha samma rätt till utbildning och inte vara beroende av om de bor i en kommun med en stor andel låginkomsttagare eller i en kommun med en stor andel höginkomsttagare. Vad är det egentligen för skatt som ger bäst uttryck för solidaritet? Inte är det kommunalskatten där låginkomsttagaren får betala lika många procent som höginkomsttagaren. Det är den statliga skatten som verkligen är utjämnande, eftersom statlig skatt endast betalas av människor som har goda inkomster. Så kom inte och tala om solidaritet och samtidigt tala om kommunalskatt!

Herr talman! När man diskuterar en hållbar utveckling på längre sikt råder det inget tvivel om att den framtida arbetsmarknaden är en del av den rubriken. 1990-talet har präglats av en gigantisk omstrukturering inom företagssektorn. Det har bidragit till att många har ställts utanför arbetsmarknaden. En svag ekonomisk utveckling i början av 90-talet har gjort att också den offentliga ekonomin har försämrats. Följden har blivit att man också där har friställt personal. Vi har i dag en arbetslöshet som överstiger den gräns som kan anses acceptabel ur svensk synvinkel. Vi måste finna en hållbar utveckling för den framtida arbetsmarknaden i den omställningsprocess som pågår, en omställningsprocess som kanske är den mest omfattande sedan vi gick från bondesamhället till industrisamhället. Vi är alla överens om att det är nyföretagande som måste till för att arbetslösheten i Sverige skall kunna minska. Nyföretagande är oftast i varje fall till en början detsamma som småföretagande. Vi måste skapa förutsättningar för fler människor att gå från lönearbete till egenföretagande. Det behövs också en större arbetsmarknad. De små företag som finns inom tjänstesektorn och industrisektorn måste förmås att anställa fler och att expandera. För att arbetslösheten skall kunna minska måste det också bli fler som startar företag eller som på andra sätt finner sin försörjning. Det finns några grundläggande faktorer som måste diskuteras i det sammanhanget och som har betydelse för om människor som har idéer skall våga ta klivet från att vara lönearbetare till att bli egen företagare. Vi skall inte här diskutera den självklara förutsättningen som innebär att allt företagande förutsätter en avsättning för de produkter som man skapar. Vi skall i stället se vad det är som krävs för att öka intresset för egenföretagande och för att man skall våga ta språnget in i den osäkerhet som det ofta innebär att gå från ett lönearbete till ett eget företagande. Vi måste öka tryggheten och minska oron. Det framhålls ofta hur viktigt det är att sänka skatter och avgifter för att stimulera eget företagande. Jag vill påstå att det inte finns något belägg för att detta skulle vara viktigast. När man talar med småföretagare visar det sig att det oftast är andra saker som har en större betydelse. Det allra viktigaste, säger man, är långsiktiga beslut av staten, statens myndigheter och av kommunen - beslut som håller över flera år så att det går att planera verksamheten långsiktigt. Man bör också undvika en blandning av positiva och negativa beslut som gör att småföretagarna upplever att de står kvar på ruta noll. Den osäkerheten bidrar inte till någon sysselsättningsexpansion. När det gäller möjligheten att få tag på riskkapital är vi på väg att lyckas ganska bra. De allra flesta som vill starta företag och har en bra idé kan nog också få tag på kapital till sina investeringar, men vi måste jobba mera med att bistå i frågor som gäller uppfinningar, innovationer och patent. Det borde också finnas en obligatorisk utbildning i grundläggande förutsättningar för eget företagande, ett slags företagarkörkort för dem som aldrig tidigare har varit egna företagare. Det ökar också tryggheten och undanröjer många problem om man, innan man startar eget, har en grundläggande kunskap om lagar och administrativa förutsättningar för företagande. Det är också viktigt att sudda ut gränserna mellan lönearbete och egenföretagande. Det måste bli enklare att kombinera företagande och lönearbete. Det får inte vara ett antingen och på en flexibel arbetsmarknad. Om vi vill att fler skall etablera sig som småföretagare måste vi i fortsättningen utjämna villkoren i de sociala skyddsnäten mellan lönearbetare och småföretagare. Vi måste jämställa lönearbete och egenförtagande. Vi måste etablera ett nytt synsätt. Låt oss skapa en ny svensk modell för småföretagande som inte nödvändigtvis bygger på skillnader i beskattning. Vi måste underlätta för produktionen och produktionens förutsättningar. Låt oss också skapa förutsättningar för en ökning av förädlingsgraden i Sverige när det gäller våra utmärkta råvaror. Det är en lång process. Men genom den forskning och de utbildningsinsatser som nu är initierade har vi kommit en bit på väg. Detta kommer att utgöra grunden för den framtida välfärden. Man kan inte heller utesluta att det behövs större skillnader i lagstiftningen i fråga om små och stora företag. Det behövs lagstiftning som ger mer stöd och hjälp under de första åren som en nystartad verksamhet pågår. Men det blir också alltmer uppenbart att vissa lagar som fungerar bra för de stora företagen inte fungerar lika bra för de små företagen. Den frågan borde utredas grundligt. Herr talman! Det som jag här har talat om är svåra frågor som kräver stor tankemöda och en förändrad syn på egenföretagande. Hur frågorna kommer att hanteras kommer framtiden att utvisa. Men vi vet att det behövs fler jobb för att vi skall få en hållbar utveckling på längre sikt inom arbetsmarknaden.

Herr talman! Arbetslösheten är rekordhög. Den sociala tryggheten urholkas samtidigt som skatterna ökar. Människors välfärd kläms åt från två håll. Välfärdsstaten håller på att rämna. Vart är vi på väg? Går vi mot en utveckling som ger allt mindre service och allt mindre stöd till en allt högre kostnad för låg och medelinkomsttagare? Går vi mot välfärdsstatens förfall samtidigt som var och en får klara sig själv bäst han eller hon kan? Eller skall vi gå mot ett välfärdssamhälle där samhällets olika områden - det offentliga, gemenskaperna, dvs. familjen, vänner, arbetskamrater, idrottsklubbar och kyrkan m.fl. samt marknaden - samverkar för att skapa en ordning där det stora flertalet kan leva på sin lön, där det finns utrymme och möjligheter för människor att förverkliga sina livsprojekt i deras egenskap av företagare, anställda och där det finns stöd för dem som verkligen behöver det? För mig är svaret givet: Välfärdssamhället är det enda acceptabla alternativet. Jag har nyligen tillsammans med företrädare för andra politiska partier deltagit i en utfrågning anordnad av Krisgruppen i södra Sverige. Många människor fanns på plats, som allvarligt oroades för sin situation och framtid. Flertalet inlägg var ett uttryck för förtvivlan och pessimism. Det gick inte att ta miste på besvikelsen över den socialdemokratiska regeringens löftesbrott. Deras förväntningar på välfärdsstaten har mer eller mindre slagits i spillror. I gårdagens Blekingetidningar kunde man läsa att en aviserad höjning av avgifterna för trygghetslarm leder till att många av ekonomiska skäl tvingas att avstå från dessa. Höjda avgifter för hemtjänsten tvingar alltfler människor att avstå eller att nedbringa kostnaderna genom att köpa motsvarande tjänst utan kvitto. Höjda fastighetsskatter tvingar människor att avyttra sina hem. Sänkta bostadsbidrag tvingar alltfler människor till socialkontoren. När den socialdemokratiska regeringen beslutade att senarelägga utbetalningen av barnbidragen sju dagar tvingades ännu fler barnfamiljer att söka socialhjälp. Det har skett en kraftig omvandling av det svenska samhället under de senaste 30 åren. Stat, kommuner och landsting har tagit på sig huvudansvaret för många områden i samhället, som tidigare har skötts av företag och andra som verkar på marknader eller i frivillig form genom samhällets olika gemenskaper. Det offentliga har inte bara tagit på sig huvudansvaret utan ofta dessutom ansvaret för att själv bedriva verksamheten i egen regi. Det offentliga har trängt undan stora delar av det övriga samhället. Detta innebär att det har blivit mer av offentlig verksamhet och mindre av marknader och frivilliga sammanslutningar, mindre av valfrihet, mindre av konkurrens, mindre av alternativ samt färre möjligheter att påverka sitt eget liv och att ta eget personligt ansvar. Det har i sin tur medfört att möjligheterna för Sveriges ekonomi att växa har blivit mindre, samtidigt som människors trygghet har minskat. Det enda som har ökat är skatterna. Sammantaget innebär det en trefaldig social och ekonomisk nedrustning. Inför valet 1994 utlovade Socialdemokraterna att arbetslösheten skulle sjunka till fem procent, om de fick möjlighet att regera. Vallöftet väckte naturligtvis hos många människor en stark förhoppning om ett riktigt jobb och därmed ökad trygghet. Nu ser vi resultatet: arbetslösheten stiger, och otryggheten ökar. För någon vecka sedan sammanträffade Blekingebänkens riksdagsledamöter med företagare inom SAF-gruppen i länet. De var samfällt kritiska mot den företagsfientliga politik som för närvarande bedrivs. Den förlängda sjukperioden, försämringen när det gäller momsredovisningen, den höga skatten på arbete, den förtida kärnkraftsavvecklingen, arbetsrättslagstiftningen och arbetstidsregleringen är några av de hinder som motverkar tillväxten och därmed förutsättningarna för nya jobb. Vill Socialdemokraterna vara med om att forma ett välfärdssamhälle? Det finns för närvarande inget som talar för att de vill stärka de enskilda människornas möjligheter att leva på sin lön och därmed öka deras möjligheter att bestämma över sin vardag. Det betyder att de enskilda människorna i ännu högre grad kommer att vara beroende av politiska beslut. Det betyder att även den person som är i behov av socialbidrag får betala skatt till stat och kommun, som i genomsnitt uppgår till ett lika stort belopp som erhållet bidrag. Tyvärr finns det heller inga tecken som tyder på att Socialdemokraterna lyssnar på företagarnas krav på ett bättre företagarklimat. De starka kraven på en förlängd sjukperiod och sänkta skatter och avgifter, som nästan dagligen upprepas från företagarhåll, lyssnar man uppenbarligen inte på. Detta är oroande. I landshövdingeuppdraget till regeringen talas det om nya företagsstöd, i alla fall i mitt hemlän. Mina farhågor om denna utveckling av politiken förstärks av att småföretagardelegationens första förslag utmynnar i en jämnare spridning av utbetalningar av barnbidrag, a-kassa och sjukpeng för att gynna detaljhandeln i stället för ett tillmötesgående av företagarnas krav på sänkta skatter och avgifter. För att stärka den enskilde individen är det enligt min och Moderaternas uppfattning viktigt att sänka skatten för låg och medelinkomsttagarna, så att alltfler kan leva på lönen efter skatt. Det kan ju inte vara rimligt att en trebarnsfamilj, vars inkomster uppgår till 25 000 kronor per månad, är berättigad till socialbidrag. Är det inte moraliskt förkastligt att ta ut så höga skatter att alltfler människor skall behöva bli beroende av socialbidrag?

Herr talman! Förra valrörelsen handlade i huvudsak om att få ordning på ekonomin, att minska arbetslösheten och, som dagens debatt är rubricerad, att få en hållbar samhällsutveckling på längre sikt. Väljarna trodde att vänstern i svensk politik skulle klara detta. De fick majoritet, men deras lösningar höll inte. Deras lösningar fick inte marknadens förtroende. Då vände sig, som bekant, Socialdemokraterna till 1995 har väldigt många hushåll märkt av flera positiva effekter av detta samarbete, trots de stora nedskärningar och nödvändiga besparingar som har skett främst inom transfereringssystemen. De allra flesta hushållen har gynnats av den sänkta räntan, den stärkta kronan, den låga inflationen - nästan deflation Samtidigt med saneringen av ekonomin måste vi nu än intensivare arbeta vidare för att söka minska arbetslösheten - vår tids största gissel. Den totala arbetslösheten har ökat under 1996. Arbetslösheten är allvarlig för alla, men nu ökar arbetslösheten mer bland kvinnor än bland män. Invandrarkvinnorna, tillsammans med våra ungdomar, har det allra svårast. Till detta kommer att många kvinnor som har ett jobb har svårt att försörja sig, eftersom de är ofrivilligt deltidsarbetande, med andra ord deltidsarbetslösa. Samtidigt missgynnas kvinnor vad gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Kvinnor kommer inte i fråga för dyrare arbetsmarknadsinsatser i samma utsträckning som männen. Kvinnor får ofta erbjudanden om "kallas-vid-behov-arbeten". De får kortare arbetsmarknadsutbildningar och deltar inte i projektanställningar lika ofta som män. Denna orättvisa fördelning av arbetsmarknadsinsatser måste rättas till. Här krävs omedelbara insatser. Den höga arbetslösheten kräver att olika lösningar prövas, så att fler personer kan få ett arbete. Då gäller det att fundera över var de nya jobben finns. Storindustrin kommer knappast att nyanställa. Dess ekonomiska vinster används i huvudsak till modernisering av teknik och maskinpark. Däremot finns det en utvecklingspotential bland mindre och medelstora företag. Företagandet måste därför stimuleras och gynnas i än högre grad än i dag. Arbetsgivaravgifterna måste sänkas ytterligare. Utrymme skapas genom högre avgifter på miljöstörande verksamhet. Skatteväxlingen måste påskyndas. En annan mycket viktig insats blir att minska krånglet och byråkratin. Den offentliga sektorn kan knappast växa i framtiden. Tack vare den överenskommelse som före jul träffades mellan Centern och regeringen om miljardsatsningarna på kommuner och landsting kunde ett antal jobb räddas kvar, dock inte alla. I detta sammanhang uttalade centerkvinnorna i vår organisation en förhoppning om att de ansvariga politikerna skulle styra över medlen till vård, omsorg och utbildning - Persson har ju nu utlovat ytterligare statliga satsningar, vilka blir viktiga för att rädda fler offentliga jobb. För att råda bot på den obalans som finns i samhället i dag mellan dem som har arbete och de arbetslösa och mellan tillgängliga resurser och otillfredsställda behov, måste vi söka samverkansformer mellan det privata och det offentliga. Jag tror att lösningen finns i ett ökat medborgarinflytande och en större delaktighet. Det är lättare att se behov och finna förutsättningar och lösningar på det lokala planet. De lokala arbetsförmedlingsnämnderna, som nyligen har startat sin verksamhet, måste därför ges möjlighet att arbeta än mer flexibelt för att kunna utnyttja lokala möjligheter fullt ut. Kvinnors företagande ökar långsamt, vilket är glädjande. Nu startas nästan vart fjärde företag av kvinnor. Målet måste vara hälften av företagen. Centerpartiet vill ha ett tioårigt småföretagarprogram med bl.a. förbättrad rådgivning, fler kvinnliga affärsrådgivare, mentorskap och förbättrad långivning. Därigenom kan utvecklingen påskyndas. Många kvinnor är särskilt intresserade av kooperativt företagande. Det är ofta lättare för en liten grupp kvinnor att övervinna den s.k. entreprenörströskeln och bilda ett kooperativt företag än vad det är för en enskild kvinna att bli företagare. Av dem som vänder sig till de lokala kooperativa rådgivningscentrum som finns i dag är 70 % kvinnor. Det är glädjande att de små kooperativa företagen har expanderat under de senaste åren. En färsk studie har visat att man inom hemtjänsten t.o.m. har lyckats bäst på den kooperativa sidan. Vi måste också sträva efter en generellt förkortad och mer flexibel arbetstid. Skälen till det är många. Vi har tidigare haft en lagstiftad arbetsvecka på 48 timmar. Nu har vi generellt en arbetsvecka på 40 timmar. Vem har sagt att just 40-timmarsveckan är den absolut rätta? I andra europeiska länder varierar den generella arbetstiden, och i många länder har arbetstiderna sänkts. Sverige ligger nu i topp samtidigt som vår arbetslöshet är rekordhög. I första hand bör arbetsmarknadens parter kunna komma överens om stegvisa minskningar av arbetstiderna. Det har tidigare talats om Växjös exempel. Jag anser att våra kommunpolitiker bör eftersträva att ha liknande system i sina kommuner. Centerpartiet har ett mål: 30 timmars arbetsvecka som ger utrymme för sex timmars arbetsdag. En generellt förkortad arbetstid underlättar flexibla lösningar. Arbete skapar möjlighet till välfärd, men tillgänglig välfärd måste fördelas rättvist.

Herr talman! Ingbritt Irhammar sade att marknaden inte gillade vänstersamverkan 1994 och att marknaden inte gillade paketet på 114 miljarder kronor som skulle gälla till 1998. Men samarbetet med Centern gillas tydligen av marknaden. Vad är det Centern har tillfört samarbetet för att det skall gillas av marknaden? Det som händer ute i kommuner och landsting är att uppsägningarna fortsätter. Den statliga servicen har blivit sämre. Det är precis motsatt politik i förhållande till vad Centern - fortfarande, hoppas jag - egentligen vill, nämligen att hela landet skall leva, att glesbygd och landsbygd skall ha möjligheter att fortsätta överleva och att vi skall slippa den centralisering som vi ser i dag.
Herr talman! Först vill jag instämma i att vi måste arbeta för ett välfärdssystem och en trygghet för alla människor i hela vårt land. En förutsättning för detta är en stabil ekonomi som har marknadens förtroende. Att marknaden inte hade förtroende för det samarbete med Vänstern som fanns i början av 1994 och fram till våren 1995, visade sig i oerhört höga räntor, en svag krona och en hög inflation. Detta kunde inte rättas till förrän samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet började. Det har givit en stabil grund för att nu gå vidare och försöka finna former där välfärden kommer att gälla alla. Vi har i dag fått höra från Göran Persson att saneringen har gått så bra att det nu finns tio miljarder kronor för att t.ex. värna vård, omsorg och skola.
Herr talman! Tyvärr gör Ingbritt Irhammar nog en litet för positiv tolkning av de egna insatserna. Skillnaden mellan 114 miljarder och 126 miljarder är inte särskilt stor. Problemet är naturligtvis att den s.k. marknaden, om det nu var den, jag är mycket tveksam till det, inte hade tålamod att vänta och se hur det gick. Det har man ju inte när det gäller sådana saker. Tyvärr har det uppstått många problem till följd av de fortsatta nedskärningar som Socialdemokraterna och Centerpartiet varit överens om. Nu säger man plötsligt: Det kanske inte var så bra. Nu skall vi ta och rätta till alla fel. Det handlar om fel som egentligen inte hade behövt göras från början.
Herr talman! Min bedömning av den ekonomiska stabiliteten utgår från hur marknaden reagerar på den politiska situationen och de politiska uppgörelserna. Varken Vänsterpartiet eller Centerpartiet kan ensamma tala om för marknaden hur den skall reagera. Den reagerar genom att visa sitt förtroende, och det är det vi ser exempel på.

Herr talman! Jag har några frågor till Ingbritt Irhammar. Centern driver alltså nu förkortad arbetstid, det hörde jag att Ingbritt Irhammar sade. Då undrar jag: Vill ni lagstifta om en sådan? Är det inom den här mandatperioden ni kan tänka er förkortad arbetstid eller kommer ni att komma med något annat förslag?
Herr talman! Centerpartiet antog i slutet av 80 talet ett program på en partistämma enligt vilket målet är 30 timmars arbetsvecka. Det ger utrymme för en sextimmarsdag och för flexibla arbetstider. Detta har inte alla i Centerpartiet drivit, de flesta har varit väldigt dåliga på det. Det är i huvudsak kvinnorna som har drivit det. Nu försöker vi, framför allt från Centerkvinnornas sida, visa de positiva effekterna av att arbeta för en förkortad arbetstid. Det leder inte bara till att fler kan få arbete, vilket Växjöprojektet har visat, utan det handlar också om livskvalitetsfrågor och fördelningsfrågor. Den välfärd och de arbetstillfällen vi har får fördelas när vi nu inte har arbete åt alla. Framför allt är det dock av jämställdhetsskäl som det är viktigt att driva detta.
Herr talman! Detta är både glädjande och litet deprimerande. Självklart har en förkortad arbetstid många kvalitativa fördelar. Det är en komplex fråga. Men att Centern sedan 80-talet har drivit frågan, och inte så kraftfullt, gör att jag vill fråga: Varför inte ta chansen nu och tillsammans med andra partier, t.ex. Miljöpartiet, samla kraft och driva frågan med litet mer kraft så att vi kan få ett resultat inom denna mandatperiod?
Herr talman! Först vill jag säga att vi redan ser vissa resultat. Jag tror själv att det är oerhört viktigt att arbetsmarknadens parter driver detta i avtalsförhandlingar om det löneutrymme som finns. Kan vi nu få Växjöprojektet att fungera som en våg över hela landet, så kan det ge tusentals redan under den här mandatperioden. Jag vill inte ha lagstiftning nu, däremot kan jag inte utesluta det på sikt. Jag håller med om att det är tragiskt att inte fler driver det här aktivt, men vi måste hjälpas åt. Vi har ju faktiskt haft en gemensam debattartikel med forskare, fack och representanter från Ewa Larssons parti, mitt parti och Vänsterpartiet. Jag hoppas att det nästa gång blir ännu fler partier, ännu fler fack och ännu fler personer som är med.

Herr talman! Jag ser fram emot när hela Centerpartiet tillsammans med hela Miljöpartiet driver förkortad arbetstid. Nu vill jag gå från stort till smått, till dessa våra minsta, till barnen. Med sorg i hjärtat måste jag tillkännage att jag under de senaste två åren och tre månaderna, den tid som jag har varit förtroendevald till Sveriges riksdag, inte kan påminna mig att riksdagen fattat ett enda politiskt beslut som gynnat barnen. Jag önskar att den som vet eller kan påminna sig bättre än jag rättar mig. Om vi inför barnkonsekvensbeskrivningar, dvs. att vi prövar politiska beslut utifrån barnets bästa, blir det lättare att se beslutens konsekvenser. Samhället förändras just nu mycket fort. De sammantagna effekterna av en rad politiska beslut medför att ett ökande antal människor lever under ekonomisk stress. Det här påverkar självfallet barnet, det säger de själva till PBU, skolsköterskor och föreningsliv. Lyssna på barnen! Det finns inga ensamstående föräldrar - varje barn har en mamma och en pappa. Däremot finns det väldigt många ensamförsörjande föräldrar. I en färsk rapport där Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och Sverige jämförs vad avser samhällets stöd till barnfamiljer visar det sig att Sverige ger lägst stöd till just ensamförsörjande föräldrar. Endast det svenska systemet är i princip helt neutralt i förhållande till försörjningssituation. Det här är ju anmärkningsvärt. Just ensamstående familjeförsörjare har drabbats extra hårt av de politiska ekonomiska prioriteringar som har gjorts inom den här mandatperioden. Jag undrar hur det känns att vara barn och behöva nya glasögon och veta att det medför att det inte blir någon semesterresa i år heller. Vi kan ju fråga barnen. Vi är eller borde åtminstone vara överens om att den grundläggande resursen i vårt samhälle är det mänskliga kapitalet. Skolan är ett samhälle i miniatyr, anförde en tidigare talare. Dagens skola är fortfarande starkt hierarkiskt uppbyggd, med rektor i toppen och matbespisningspersonal i botten. Jag vill påstå att skolan är en kvarleva av en form av institution där barnet inte kan växa. Kunskapsklyftorna i samhället håller på att förstärkas, samtidigt som en del företag arbetar för platta organisationer, delaktighet och gemensamt ansvarstagande. Herr talman! Generellt sett vill jag påstå att barn är utvecklingsoptimister. För oss, vi som är här och ute i samhället, är det självklart att skolan är till för barnen. Men känner barnen att skolan är till för dem? När klasserna görs större försvinner möjligheter för varje barn i en klass att framstå som en egen individ. När maten försämras i skolan märker barnen självfallet det, och en del skolor är nu nere i en portionskostnad på 4 kr. Andra skolor, allt färre, prioriterar i dag annorlunda, utifrån kunskap om att en god kvalitet på råvara liksom tillagning kostar. En gång i tiden drev Socialstyrelsen på utbildning om vikten av god kosthållning. Nu har också dessa utbildare bantats bort - eller kommer det en ny utbildningskampanj? Barnets bästa kräver det. När barnen skall börja röra sig själva i samhället, hur ser då utemiljön ut? Samhällsbygget har helt tappat fotfästet bildningsmässigt sett, och numera är det bilens framfart som först vägs in. Barnet blir ett problem när det vill förflytta sig själv. Begränsningar i rörelseutrymme tillhör vardagen, inte undantagen. Bilsamhället stärker också i dag sina positioner ytterligare. Barnets uterum och möjligheter till fri lek begränsas alltmer. Våld mot bil bestraffas hårdare än våld mot barn. Jan Bergqvist anförde för ett par timmar sedan lyriskt att inget barn skall behöva vara rädd för att bli mobbat när det går till skolan. Ja, det är väl självklart. Det håller väl alla människor med om. Men faktum är att det finns bostadsområden där barnen själva uttrycker att just våldet i skolan och på fritiden är deras största problem, att rädslan ständigt är närvarande. Möjligheten att känna tillit bygger ju på tillit. Annars blir det svårt. Jag undrar vad ordföranden i finansutskottet har för svar att ge de barnen. Tillväxt för en hållbar utveckling kräver folkligt deltagande, och om de små skall vilja vara med som folk när de blir stora krävs att vi prioriterar om och prioriterar dem. Det gjorde Erik Lindorm i dikten Herr talman! Är det sant att jag håller ett barn på min arm och ser mig själv i dess blick? Och fjärdarna gnistrar och jorden är varm och himlen utan en prick. Vad är det för tid, vad är det för år? Vem är jag, vad bär jag för namn? Du skrattande knyte med solblekt hår, hur fick jag dig i min famn? Jag lever, jag lever, på jorden jag står. Var har jag varit förut? Jag väntade visst miljoner år, på denna enda minut. Herr talman! Regeringen har precis beslutat om en kraftig satsning på kunskap om FN:s barnkonvention. Bra! Jag anser att vi skall börja med oss själva och lyssna på barnen. Tack!

Herr talman! Vi kommer laddade till FN:s säkerhetsråd, sade nyligen Peter Osvald, Sveriges FN ambassadör, när Sverige intog sin plats i säkerhetsrådet. Den laddningen behövs i allra högsta grad, för runt om i världen ser vi många kriser, både öppna kriser och sådana som är i sin linda, alla väntande på sin lösning. Sverige har inte bara laddat utan också förberett sig med både program och uttalade ambitioner samt lång erfarenhet av internationellt arbete. Redan från start finns en konflikt på dagordningen, nämligen den i Centralafrika kring Tanganyikasjön, Victoriasjön och några sjöar till. De länder som berörs är främst Zaire, Rwanda och det land jag själv nyligen hade möjlighet att besöka, nämligen Burundi. Inget land i regionen har undgått att påverkas av konflikterna, och flyktingströmmarna är det påtagligaste beviset på detta. Trots att världen känner till detta kan jag framför mig se ett scenario med ett storkrig kring de stora sjöarna och ett internationellt samfund som är förlamat av fransk-amerikanska motsättningar. Den språkstrid som återigen kom i dagen vid valet till generalsekreterare i FN vill man gärna le åt, men med den typ av allvarliga frågor som det internationella samfundet står inför finns det inte plats för någon sådan grabbig tuppfäktning. Vi har ännu bara sett de första akterna i detta drama, där ansvaret vilar tungt på regionens ledare. Men detta är också ett drama där vi vet att objudna inte kan hålla sig på avstånd utan gärna hjälper till med egennyttans regi i kulisserna. Olika fientliga intressegrupper har börjat utkristallisera sig, med mentorer från Washington och tidigare kolonialmakter, stater som hittills har fått härja alldeles för ostörda i Centralafrika, medan vi här i Norden av naturliga skäl har lagt vår kraft och tyngdpunkt på engagemanget i södra Afrika och kampen mot apartheid. Nu måste fokus i Afrikahjälpen flyttas norrut på kontinenten, till regionen kring de stora sjöarna. Sverige kan i det sammanhanget spela en strategisk roll i den nödvändiga försoningsprocessen. Vi betraktas som en pålitlig och objektiv partner och får därigenom lättare förtroende hos båda sidor i konflikten. Kristina Svensson gjorde tidigare och Thomas Redaeus gör nu ett viktigt arbete där nere i Burundi. Pingstmissionens u-landshjälp bör också nämnas på vår plussida. Komplexiteten i konflikterna och grymheten i det lidande som når oss via medierna kan paralysera, men vi måste förmå oss att se bortom etniciteten och i stället tydligt synliggöra dem med anspråk på eller snarare ovilja att dela med sig av makt och pengar, vilket är konfliktdrivande även här och denna gång. Regionen är på gränsen till sammanbrott. Människor utsätts för svält, flykt, förföljelse och övergrepp, dödas ja rent av slaktas. Nu fordras ett helhetsgrepp för att åstadkomma en varaktig lösning. Isolationism är ingen framkomlig väg. Vår och omvärldens säkerhet kan aldrig byggas med andras orättvisor som grund. Vid mitt besök i Burundi besökte jag African Housing Fund, en SIDA-stödd organisation som arbetar med att bygga upp förstörda byar och ge människor tillbaka deras hem. Dessa byggprojekt bedrivs av hutuer och tutsier i samverkan - rent bokstavligt bygger de nu upp freden tillsammans. Ett annat exempel på bistånd är det som går till det numera sargade burundiska parlamentet och dess parlamentariker, varav många har dödats och andra har tvingats fly inom och utom landet. Trots att det finns bistånd och att det, fast i liten skala, finns utomstående som befinner sig i landet behövs det fler oberoende ögon och öron när logiken är satt ur spel, ögon och öron som kan bekräfta alla otroliga men sanna händelser men även dementera fabricerade lögner. Officiella observatörer på FN:s uppdrag skulle enligt min bedömning fylla en dubbel funktion. De kan rapportera och medla, och de kan också visa det internationella samfundets intresse för en positiv utveckling. Det finns nämligen en utbredd rädsla för att landet likt Somalia och Rwanda skall bli lämnat åt sitt öde. Att som nu låta kanske hela 700 000 flyktingar driva omkring utan hjälp inne i Zaire ökar inte tilltron till hjälp utifrån. Många länder i Afrika är skapade av kolonialmakter. Så är inte fallet med Burundi. Burundi har genom århundradena varit ett organiserat kungadöme innan man i slutet av 1800-talet blev en tysk och sedan en belgisk koloni. Den draksådd som då såddes är en stor del av det som vi nu ser skördas. Att belgarna har fått EU:s förtroende att stötta det rättsväsende man tidigare aktivt har bidragit till att bryta ner ger föga trovärdighet. Frankrike, som inte heller utmärkt sig för sin opartiskhet i regionen eller dragit sig för att stödja ledare med talang för kleptomani, fick polisen på sitt ansvarsområde, medan Sverige åtog sig ungdomsfrågorna. Det har förekommit flera kupper, men mellan de kupperna har det pågått en demokratiseringsprocess som också måste få fortsätta. Jag vill dock varna för en övertro på demokrati av västerländsk modell som problemlösare om det inte först finns en folklig förankring, en folklig resonansbotten. Vi måste ha större respekt för lokala uppfattningar, inte minst som komplement, om politiskt deltagande. Kvinnornas roll måste vi också bättre ta till vara. Då kommer man längre i demokratiseringsprocessen. Grannländerna reagerade på kuppen 1996 med ekonomiska sanktioner. En kraftig reaktion från omvärlden var motiverad. Men återigen kan vi se svårigheterna med att få sanktionsvapnet att träffa rätt. Det som skulle undantas från sanktionerna, främst humanitär hjälp och konstgödsel, har av administrativa skäl haft svårigheter att ta sig in i landet, medan smugglingen är framgångsrik. Den är framgångsrik för den som ändå kan betala eller som rent av tjänar pengar på sanktionerna. Värst drabbade är de som bäst behöver omvärldens stöd, flyktingar, internflyktingar och de fattigaste. Sanktionerna riskerar att bli ytterligare ett vapen i fel händer och därigenom förstärka förtrycket i stället för att nå avsedd verkan. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att det behövs en översyn av sanktionsvapnet och ett större engagemang för krisområdet Centralafrika.

Herr talman! Inför denna något begränsade församling kommer jag att koncentrera mig till energifrågan. Om man skall döma efter den bild av de pågående energiförhandlingarna som man får i massmedierna så är förutsättningarna inte särskilt stora för att resultatet skall bli en proposition som riktar in den svenska energipolitiken mot en hållbar utveckling, utan snarare mot en fortsatt förvirring. Denna allvarliga och mycket långsiktiga fråga verkar ha reducerats till ett sällskapsspel om regeringsmakten efter nästa val där frågan om vem som får vem och när blivit huvudsaken. Världens klimatforskare är så gott som helt eniga om att de industrialiserade västländerna måste reducera sina koldioxidutsläpp avsevärt och snabbt om inte allvarliga klimatförändringar skall inträffa under nästa sekel. En global temperaturhöjning kan medföra en kraftig lokal temperatursänkning i Skandinavien i och med att Golfströmmen påverkas. Växthuseffekten är ett globalt problem och användningen av fossila bränslen måste reduceras kraftigt i världen. Häri ligger den stora energipolitiska utmaningen för oss i de industrialiserade västländerna. Men i Sverige skall vi, som det nu ser ut, i stället avveckla säkra kärnkraftverk som producerar elkraft utan att släppa ut koldioxid. Fortsatta svenska satsningar på internationell klimatforskning och ökade svenska ansträngningar för att inom EU och FN vinna ökad förståelse för betydelsen av att reducera fossilbränsleanvändningen känns för mig mera angelägna. Biobränslen är en möjlighet att minska växthuseffekten. Andelen biobränslen för uppvärmning har också successivt ökat i Sverige och i dag ersätts olja och kol med biobränslen i en takt av 3-4 TWh per år, alltså i en mycket hög takt. Vår svenska nisch i utvecklingen av ett hållbart energisystem kan vara forskning och utveckling kring biobränslenas produktion, förbränningsteknik, utsläppsreduktion, avfallshantering m.m. Ett brådskande forskningsområde är riskerna med utsläppen av hälsovådliga ämnen vid förbränning av biobränslen. Investeringar i energianläggningar av olika slag är oftast mycket långsiktiga. Därför är stabila ekonomiska spelregler av största vikt. I nuvarande osäkra läge kommer inga investeringar i gång utan kraftiga statliga subventioner. I Sverige har den politiska majoriteten ökat skatter och avgifter på energi mycket kraftigt och på olika sätt de senaste två åren. Skatterna är ömsom miljörelaterade och ömsom rent fiskala. På den avreglerade nordiska elmarknaden snedvrider en del av dessa skatter konkurrensförhållandena till svenska producenters nackdel. Behovet av en skattereform på energins område är därför akut. Bl.a. borde rent fiskala skatter läggas i konsumentledet och miljöavgifter i producentledet. Skatteväxlingskommitténs arbete är här en bra grund att utgå från. Herr talman! Om regeringen lägger fram förslag om förtida nedläggning av Barsebäck, vilka är det då som vinner och vilka är det som förlorar på det? En vinnare framträder tydligt. Det är Danmark. På kort sikt får Danmark sälja mer elström från sina kolkraftverk och på lång sikt mer fossilgas i den befintliga ledningen. Eleffekten i Barsebäcksverket måste nämligen ersättas med effekt i närområdet. Det går inte att förlita sig på norrländsk vattenkraft när det kniper till och blir kallt. Därtill är överföringskapaciteten för låg och tillgången för knapp, åtminstone under torrår. Förlorare blir i första hand miljön och de anställda på Barsebäcksverket och på Vargön-Alloys och andra elintensiva industrier, och i andra hand skattebetalarna och elkonsumenterna i Sverige. Det är alltid till syvende och sist medborgarna som får stå för notan. Jag har inget otalt med danskarna, men jag anser att svenska medborgares pengar kommer till bättre användning inom skola, vård och omsorg än om de används för att köpa elkraft och fossilgas från Danmark. Dessutom är varje arbetstillfälle värt att slå vakt om. Den svenska kärnkraften tillhör den mest säkra i världen. Inom vårt närområde har vi reaktorer som tillhör de mest osäkra. En stor kraftinsats för att höja reaktorsäkerheten i Baltikum och Ryssland, ett samverkansprojekt mellan den svenska kärnkraftsindustrin och staten, ser jag som ett väsentligt inslag i en kommande energipolitik. Herr talman! Som folkpartist anser jag att ett energipolitiskt beslut skall grundas på marknadsekonomiska principer. Då blir det hållbart och trovärdigt. Att som näringsministern i gårdagens interpellationsdebatt tala om att en planerad avveckling är att föredra framför en snabb avveckling "när grejerna är slut" är att omyndigförklara både elkonsumenterna och de elproducenter som byggt och som driver våra säkra kärnkraftverk. Planhushållningens tid är förbi. Som jag ser det har en energipolitik för hållbar samhällsutveckling på längre sikt en internationell inriktning och ett dynamiskt perspektiv.
Herr talman! Jag har en fråga till Torsten Gavelin. Torsten Gavelin pratar om säkra kärnkraftverk. Men den processen ingår i en helhet. Man skall bryta uran som är en ändlig resurs och man diskuterar faktiskt mycket de miljöproblem för människor och natur som finns runt det. Det finns också ett avfall som vi skall ta hand om, och problematiken kring det har vi inte löst. Det är också så att den här processen inte ingår i det naturliga kretsloppet. Anser inte Torsten Gavelin att det är några problem med hela proceduren runt kärnkraften?
Herr talman! Världen är full av problem, och kärnkraften är naturligtvis inte något undantag. Det har gjorts hyllmeter av utredningar kring riskerna med olika energiproduktioner och de kostnader som hela processen för med sig, från gruvbrytningen av uran till avfallshanteringen. Man har jämfört med oljeutvinning, med kolbrytning och även med vattenkraft. I alla de här utredningarna har man kommit fram till att kärnkraften står i en klass för sig, med ytterst låga kostnader sett i proportion till produktionen.
Herr talman! Jag betvivlar de kostnadsberäkningarna. Vi har ju faktiskt inte något facit när det gäller kärnkraften. Det går inte att beräkna kostnaderna för avvecklingen och för den lagerhållning av avfallsprodukterna som vi nödvändigtvis måste ha. Det handlar om flera hundra år. Vem kan göra sådana beräkningar utan att det blir en lek med siffror?
Herr talman! Jag kan hålla med Owe Hellberg att det naturligtvis inte finns några exakta beräkningar. Detta är svårt att beräkna. Det är också mycket svårt att räkna på vad växthuseffekten ställer till med. Därför har man när man har jämfört kol, olja, uran, vattenkraft, osv. uteslutit växthuseffektens kostnader, eftersom de är för svåra att bedöma. I dessa jämförelser kommer kärnkraften, som jag tidigare sade, i en särklass med mycket låga totala kostnader. Vattenkraften har betydligt högre riskkostnader på grund av de stora dammolyckor som förekommer med det kraftslaget och de många olyckor som sker vid utbyggnaden av vattenkraften. Det är för mig förvånande, men det är ett faktum i dessa utredningar.

Herr talman! En hållbar utveckling innebär för mig och Vänsterpartiet en världsordning där den kapitalistiska marknadsekonomin ifrågasätts, där människors behov av en rättvis fördelning respekteras och där en ekologiskt hållbar resursanvändning är grunden för produktionsvillkoren. Dagens kapitalism där pengarna styr efterfrågan innebär att 20 % av jordens befolkning i de rika delarna av världen utnyttjar 80 % av jordens resurser. Produktionsprocessens villkor är viktiga. Marknadskrafterna tar inte hänsyn till helheten. På marknaden styr pris, tillgång och möjligheter till efterfrågan på produkterna konsumtionsmönstren. Politiken måste vara med och styra produktionsvillkoren för att inriktningen mot det hållbara samhället skall kunna stakas ut. Jag skall ge två exempel på när marknadskrafterna inte fungerar utifrån denna helhetssyn. Fru talman! Vi svenskar gillar bananer. Efterfrågan på bananer är stor. Men kunskapen om deras ursprung och produktion är liten, eller tas ingen hänsyn till. I en tidning om miljöfrågor som blev ett resultat av ungdomens miljöriksdag år 1996 kan man läsa följande fakta: Med 17 kilo per år och person äter vi svenskar mest bananer i världen. De billigaste bananerna är definitivt inte de miljövänligaste. Jättelika regnskogsområden skövlas för att ge plats åt bananplantager. Plantornas rötter dränks med kemikalier, och plantagen sprutas för hand och med flygplan. Varje bananstock växer i en plastpåse fylld med bekämpningsmedel. Gifterna hamnar i floder och grundvatten. Plastpåsarna hamnar i havet där jättesköldpaddor tar dem för maneter, sväljer dem och kvävs. Arbetarna på plantagerna drabbas i tusental av cancer, sterilitet och förgiftning. Det finns alternativ, KRAV-odlade bananer från plantager där gifter och bekämpningsmedel är förbjudna, med de säljs bara i vissa affärer och i begränsad mängd. Där har vi som konsumenter ett stort ansvar - men också ett politiskt ansvar - att försöka förändra en oansvarig produktionsprocess. I Sverige är i dag inte arbetsmiljöproblemen eller produktionsproblemen av riktigt samma slag för människor och miljö som i exemplet med bananerna. Men det finns många problem som måste lösas och som inte är förenliga med en hållbar utveckling. Fru talman! Här kommer ett exempel från svenska förhållanden. I min hemkommun Ockelbo finns ett lokalt bageri, Mattes bröd, med ett tiotal anställda. Det är ett småföretag som försöker att klara sig i konkurrensen med de stora brödtillverkarna. När jag går och handlar mitt matbröd köper jag det lokala brödet. Det ligger på hyllorna tillsammans med brödet från Pågens i Skåne och från Polarbröd långt uppe i Norrland. Det lokala brödet har fraktats 500 meter, medan de stora brödtillverkarnas fraktas ända upp till 100 mil. Det som sedan inte går ihop med tanken på en hållbar utveckling är att det lokala brödet inte är billigare än det andra sortimentet utan ibland tyvärr dyrare. Det beror dock inte på att den lokale bagaren har högre avkastning på sin produktion, utan på att samhällssystemet gynnar en storskalig produktion framför en småskalig, liksom storkonsumenter av energi och råvaror. Visionen och kunskapen om det hållbara samhället måste genomsyra alla samhällsområden och förankras hos alla medborgare. Det måste politiskt tillämpas av alla, inte minst av ministrarna i sina ställningstaganden när de föreslår hur statens medel skall användas och hur verksamheterna skall utformas. Det gäller t.ex. utbildningsminister Carl Tham och forskningspolitiken. Satsning på resurssnål och kretsloppsbaserad energiteknik liksom utvecklingen av biokemisk teknik och av en ekologisk-biologisk produktionsprocess bör prioriteras. Det gäller arbetsmarkandsminister Margareta Winberg, som måste skapa bättre förutsättningar för utveckling av nya jobb i hela landet. Vi måste få stopp på flyttlassen, som är lika stora som på 60-talet, med den skillnaden att man i dag inte flyttar till ett jobb utan med förhoppning om ett jobb. Det gäller kommunikationsminister Ines Uusmann, som måste hejda utvecklingen mot allt fler tunga transporter på vägarna med sina rullande varulager. Vad är det som säger att företagens pricip med just-in-time-modellen är en del av en hållbar utveckling? Det gäller bostadsminister Jörgen Andersson, som måste skapa förutsättningar för en ny och ombyggnation som är kretsloppsbaserad. Det duger inte med enstaka experimenthus i något bostadsområde, utan det måste ske på bredden och med en kraftfull forskning som bas. Det gäller statsminister Göran Persson och näringsminister Anders Sundström, som på sina kombinerade statsbesök och handelsresor i sina samtal med näringslivets företrädare, både de svenska och de som gästas, måste framhålla att de handelskontrakt som upprättas ställer största möjliga krav på en snål energi och resursanvändning och att produktionsprocessen inte skapar miljöförstöring eller sker med oanständiga arbetsvillkor. Det är långt viktigare än att diskutera och ge exempel på vad som menas med politisk stabilitet. Ett ekologiskt hållbart Sverige kräver en omställning på många områden där ordet livskvalitet kanske får en annan innebörd är i dag och där den materiella konsumtionen sker efter andra förutsättningar. En sådan utveckling kommer naturligtvis Vänsterpartiet att jobba för, eftersom vi inte är nöjda med dagens kapitalistiska samhällsmodell. Jag personligen tror mycket på en lokal och regional utveckling och lever gärna efter mottot: Tänk globalt, men handla lokalt!
Fru talman! Owe Hellberg säger att han ifrågasätter marknadsekonomin och tycker att politikerna skall styra mer. Sedan tar han exemplen med bananer och bröd. Jag tycker inte riktigt att Owe Hellberg fullföljde sitt resonemang. Därför vill jag ställa frågan: Menar Owe Hellberg att vi politiker skall bestämma vilka bananer och vilket bröd som Ockelboborna skall äta?
Fru talman! Nej, det menar jag naturligtvis inte. Men jag menar att de varor och den produktion som vi har skall baseras på ekologiska villkor. Man måste alltså betala för att utnyttja miljön, för miljöförstöringen, och om man inte har anständiga arbetsvillkor för de människor det handlar om. Det sker inte i dag. Det finns inte det intresset för det. Det är där politikerna kommer in. De måste vara med och sätta ramarna för en utveckling som skall leda till hållbart och utvecklat samhälle.
Fru talman! Owe Hellberg vill ändå utnyttja marknadsekonomins mekanismer vad gäller varor och tjänster, osv. Då är inte Owe Hellberg så ifrågasättande gentemot marknadsekonomin, utan vill i stället styra med hjälp av miljöavgifter och annat. Det kan man mycket väl göra i ett marknadsekonomiskt system. Men vill man styra för mycket är frågan: Vem är det som skall besluta? Är det konsumenterna och producenterna som träffas på marknaden och beslutar om hur produktion och konsumtion skall se ut, eller är det vi politiker som skall gå in och styra i detalj?
Fru talman! Till Torstens Gavelins stora besvikelse måste jag nog säga att även Vänsterpartiet vill ha en marknad. Men naturligtvis är det konsumenter, producenter och de politiska målen som skall styra utvecklingen. Hur mycket eller hur litet politikerna skall lägga sig i beror på hur konsumenter och producenter lever upp till målen för en hållbar utveckling. Det är ju faktiskt inte det producenten har som främsta mål för sin produktion. Det är något helt annat, och det vet även Torsten Gavelin.

Fru talman! Kära kammarledamöter som har orkat så här långt! Sverige skall byggas om till ett hållbart samhälle. Det har varit temat för debatten under hela dagen. En viktig del i det arbetet är att skapa ett hållbart transportsystem. Owe Hellberg var inne på detta tidigare, när han - som jag uppfattade det - gav exempel på i hans tycke onödiga transporter. Jag delar uppfattningen att onödiga transporter är något som vi naturligtvis inte skall gynna. Men för mig är ett hållbart transportsystem någonting som skall vara såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hållbart. Det är inte lätt. Det är svårt nog att nå ett av dessa tre mål, och det är ännu svårare att nå alla tre. Inte desto mindre är det nödvändigt. Transporter har inte något egenvärde, utan de sker för att näringslivet skall fungera effektivt, för att människor skall kunna ta sig till jobbet men också för att människor skall kunna leva ett rikt liv. Men i dag sker transporter till priset av många människors liv och hälsa och till priset av att vår miljö successivt förstörs. Så kan det inte fortsätta. Därför måste vi börja omställningen till ett ekologiskt hållbart transportsystem. I ett sådant transportsystem behövs alla transportslagen. Flyg, sjöfart och vägtrafik har alla viktiga roller att spela. Varje transportslag skall naturligtvis användas klokt, och varje transportslag måste anpassas till att ge minsta möjliga miljöskador. Också järnvägstrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Därför föreslår regeringen nu att Botniabanan byggs och att staten skall satsa ytterligare, mer än 30 miljarder kronor, på ny och reinvesteringar i järnväg under nästa tioårsperiod. Det handlar alltså om mycket stora investeringar i ett enda transportslag. Varför vill då regeringen att staten skall fortsätta att satsa på järnvägsutbyggnader? Det finns de som säger att det är att kasta pengarna i myrmarkerna. Jo, för det första måste framtidens transporter tillgodose näringslivets behov av effektiva transporter, och även i framtiden innebär det att basindustrin behöver väl fungerande järnvägstransporter. För att de skall bli effektivare krävs att bärigheten ökar men också att järnvägstransporterna i Europa fungerar utan problem. Det räcker alltså inte med att investera i Sverige. Jag jobbar därför intensivt med att få med mig mina kolleger i de andra EU-länderna på att skapa transportkorridorer genom Europa som skall öppna även för utländska operatörer. På så sätt kan vi effektivt se till att tågen går ända från Sveriges basindustrier direkt till sina destinationer på exportmarknaden i utlandet. Det var det första skälet. För det andra har järnvägen stor betydelse för att många människor skall kunna resa, både till och från jobbet och för att besöka släkt och vänner. Ett social uthålligt transportsystem kräver snabba, bekväma resor som är tillgängliga för alla. Tåget är ofta en bra lösning, särskilt i de mer tättbebyggda delarna av vårt land. För det tredje är tåget oftast en bra lösning från miljösynpunkt genom små utsläpp och en hög energieffektivitet, dock inte lika hög som sjötransporterna. Detta gör att järnvägens bidrag till miljöproblemen inte är så stora. Men man skall komma ihåg att tåget inte är lösningen med stort L. Tåget kan dock ge ett bidrag till att vi skall kunna minska miljöproblemen. Därför är det viktigt att vi kan utveckla järnvägstrafiken totalt sett, som en del i att skapa ett miljöanpassat transportsystem. Samtidigt vet vi att det är dyrt att satsa på järnvägen. Det här året, 1997, satsar staten 9,4 miljarder kronor på Banverket. Riksdagen har fattat det beslutet. Det är medel som i huvudsak används till investeringar och underhåll. 288 miljoner går till SJ för interregional persontrafik. Detta skall jämföras med att SJ betalar ca 1 miljard kronor i banavgifter. Det handlar om mycket pengar. Därför är det oerhört viktigt att järnvägstrafiken blir rationellare och attraktivare i framtiden, så att vi får så stor nytta som möjligt för de pengar vi gemensamt lägger ned. SJ har också kraftigt rationaliserat sin verksamhet sedan 1988. Huvudorsaken till att SJ:s ekonomi ändå är dålig är allt högre kapitalkostnader. Skall man säga det på rak svenska innebär det att SJ har utökat sin verksamhet snabbare än intäkterna har ökat. Trots den stora satsningen på X 2000 har inte så många fler personer börjat resa med tåg. Naturligtvis spelar också den djupa lågkonjunkturen en roll. Dessutom har det gjorts ett antal olycksamma satsningar på biljettsystem och biljettbokningssystem som inte har fungerat tillfredsställande. Detta går att lösa, så låt oss inte fastna i en diskussion om SJ:s akuta penningproblem. Vi måste se utvecklingspotentialen i järnvägstrafiken och hur den kan bidra till ett hållbart transportsystem. Naturligtvis behövs grundläggande spelregler som skapar rättvisa mellan transportslagen och som gör det möjligt för järnvägen att utvecklas långsiktigt. Det är också viktigt att samhällets stöd till järnvägstrafiken ges på ett sätt så att det blir effektivt och rättvist. Detta är de två viktigaste frågorna som Kommunikationskommittén nu har att knåda fram till dess att man lämnar sin slutrapport om järnvägstrafiken. Jag hoppas att riksdagen på grundval av denna kommer att fatta ett klokt beslut, som gynnar omställningen till ett hållbart transportsystem.

Fru talman! Det är två frågor som jag skulle vilja ställa till kommunikationsministern när det gäller den hållbara utvecklingen. Den första gäller SJ:s aviserade neddragningar och nedläggningar av vissa sträckor. Är det en bra samhällsplanering, samhällsutveckling och hushållning? Som kommunikationsministern sade håller man på med viss utbyggnad. Det skapar också problem med tidshållning osv. Detta ligger SJ i fatet, och drabbar framför allt framkomligheten. Detta har ju inte ändrats sedan SJ skulle bli företagsekonomiskt och inte samhällsekonomiskt lönsamt. Detta är ett problem för
Fru talman! Är det bra hushållning att lägga ned linjer? Ja, på sikt tror jag att den form vi har nu måste ersättas med någonting annat. Den form där vi talar om statens upphandling av olönsam trafik är i sig någonting som låter ganska destruktivt. Jag tror att man måste hitta ett annat begrepp, en annan modell, för att få en bättre totallösning. Jag kan återkomma till det senare.
Fru talman! Begreppet tycker jag är oväsentligt. Det är ju trafiken som är det viktigaste, som jag ser det. När det gäller kommunikationsministern och EU och det s.k. TEN-projektet har det vad jag förstår varit ett misslyckande. Av de 14 prioriterade projekten i Europa har finansministrarna sagt nej till fem. Alla är järnvägssatsningar. Det lyckade med en Europasatsning på järnväg förstår jag är ett önsketänkande av kommunikationsministern, och ingenting annat.
Fru talman! Jag får väl skylla på den sena kvällen. Jag sade begrepp, men jag menade modell. Jag tror att vi måste ha en annan modell. På samma sätt som vi har en samhällsomfattande service när det gäller post och telefrågor kan man också tänka sig att ha något motsvarande på järnvägssidan. Men detta är jag övertygad om att Kommunikationskommittén kommer att klara ut på ett bra sätt. Det var inte TEN-projekten som jag menade när jag diskuterade Europapolitiken för järnvägen. Det handlade om fraktkorridorerna, som är en oerhört väsentlig del för att svensk exportindustri skall komma till marknaderna.
Fru talman! Kommunikationsministern sade att Botniabanan skall byggas. Det är ett mycket positivt besked. Men vi är litet brända och vet att ord och handling inte alltid är samma sak. I propositionen finns det faktiskt bara 2 miljarder kronor till Ådalsbanan, och inte en enda krona till Botniabanan som ju tar vid där Ådalsbanan tar slut. Det talas i stället om regional medfinansiering. Menar verkligen kommunikationsministern att Västerbottens och Västernorrlands län skall kunna plocka fram uppemot 8 miljarder kronor för att klara hela Botniabanans investering? För min del anser jag att det är statens ansvar att bygga den här banan, lika väl som banorna i Syd och Mellansverige.
Fru talman! För att inte föregripa förhandlingsmannen Bengt-Ove Birgerssons jobb skall jag undvika att gå in i någon sifferexercis. Men naturligtvis är det meningen att det skall komma fram pengar genom regional finansiering och privat finansiering. Det finns också någonting som kallas för PPP som diskuteras i de här sammanhangen. Bengt-Ove Birgersson har fått regeringens uppdrag att förhandla fram en bra lösning, och jag är övertygad om att han kommer att göra det. Regeringen återkommer i vårpropositionen med detaljer.
Fru talman! Jag förutsätter att de där detaljerna handlar om nära 8 miljarder, och det är ju inte så små detaljer. Faktum är att avsnittet av norra stambanan mellan Långsele och Vännäs är så backigt, krokigt och kurvigt att godstågsvikterna måste reduceras från de här i ton på grund av detta. Att bygga bort dessa backar, krokar och kurvor längs stambanans sträckning är väldigt oekonomiskt. Jag tycker alltså att det uteslutande är statens ansvar att se till att det finns en godsjärnväg som klarar de tunga godstågen även upp till Norrland och framför allt ned från Norrland.
Fru talman! Det finns ingen anledning till att man inte skall använda alla goda krafter för att få fram pengar till den här typen av projekt. Jag har fått mig mycket väl dokumenterat det stora intresse som faktiskt finns i regionen av att bidra till detta. Inte minst har detta dokumenterats under dagens konferens i den stad där Botniabanegruppen har deklarerat sitt intresse för detta. Sedan får ju den här salen bidra med merparten av de pengar som behövs till Botniabanan.
Fru talman! Jag är glad över att kommunikationsministern under rubriken "En hållbar samhällsutveckling på längre sikt" ägnar så mycket tid åt järnvägen. Det är nämligen alldeles klart att järnvägen har en god framtid på lång sikt. Det är ett resurssnålt och trafiksäkert transportmedel. I många avseenden är det järnvägstrafiken som kan effektiviseras genom standardisering över Europa osv. Men vi har ju redan formulerat trafikpolitiska principer ett antal gånger från 1963 och framåt, och dessa principer har i praktiken inte genomförts. Kommunikationsministern talar om att vi måste börja omställningen, men jag menar att vacker tal inte räcker. När skall vi börja omställningen? Skall vi hela tiden vänta på utredning efter utredning? Det måste bli ett konkret handlande. När kommer vi att ändra detta till mer konkurrens på järnvägen så att konsumenternas efterfrågan får styra bättre och så att det kan bli en prissättning och en priskonkurrens så att även vanligt folk kan få råd att åka tåg?
Fru talman! Det har faktiskt hänt någonting även före vår tid i riksdagen. De som fattade besluten mellan 1963 och fram till nu har också åstadkommit någonting, inte minst när det gäller effektivisering av järnvägstrafiken. Det skall man komma ihåg. Vi har påbörjat en stor omställning i och med den proposition som nu är framlagd. Det handlar om drygt 30 miljarder kronor till investeringar och reinvesteringar på järnvägssidan. Jag hoppas att riksdagen som nu behandlar den planen kommer att vara välvillig och bifalla regeringens förslag.
Fru talman! Vi vet att Kommunikationskommittén var beredd att gå längre. När man sätter sig ned och tittar på miljöeffekterna och trafiksäkerhetseffekterna och gör samhällsekonomiska kalkyler ser man att kommittén var beredd att gå längre i omsvängningen till investeringar på järnvägssidan. Regeringen håller kvar ett konservativt synsätt på järnvägstrafiken när den kommer med infrastrukturpropositionen. Skall man vara framsynt måste man svänga ytterligare och göra ännu större satsningar på järnvägssidan, menar jag. Sedan behövs det också en konkurrens och prissättning så att inte så många tomma sittplatser åker runt. Det är faktiskt det som karakteriserar mycket av järnvägstrafiken - tomma sittplatser åker runt. Man borde hellre fylla dem, även om vinsten på dessa resenärer skulle bli liten.
Fru talman! Jag är den första att hålla med om att det går att göra järnvägstrafiken mer effektiv. Det är precis det vi ägnar väldigt mycket kraft och tid åt. Det handlar om tomma sittplatser, men också om tomma godsvagnar. Det skall man komma ihåg. Det gäller inte bara i Sverige - det gäller kanske ännu mindre i Sverige än i andra delar av Europa. Jag tycker att det är viktigt att inte glömma bort godstrafiken när man diskuterar järnvägspolitiken och järnvägstrafiken. Omställningen pågår som sagt. Det är ett kontinuerligt arbete där alla goda krafter måste bidra.
Fru talman! Kommunikationsministern påstod att järnvägssatsningar är dyrbara. Jag skulle vilja påstå att ministern inte har någon grund för det. Beräkningarna är felaktiga. Miljökonsekvensbeskrivningarna och miljökostnaderna finns inte invägda när man jämför vägtrafik, flyg osv. Ni måste tänka om och göra om för att få in andra parametrar i dessa frågor. Jag åker X 2000 från Gävle till Stockholm. Där är det litet folk. Mellan Ockelbo och Gävle åker jag med länstrafiken. Där är det mycket folk. Där drar man in tåg. T.o.m. SJ gör det. Är det kanske så att vi satsar litet fel? Det skall gå snabbt och bekvämt. I stället borde vi se till att de som behöver åka tåg får göra det.
Fru talman! När det gäller kollektivtrafikens kvalitet kan man nog fundera ganska mycket på vad som är bra och dåligt. Det är många behov som skall tillfredsställas. Vi skall åka snabbt och bekvämt, tidtabellen skall hållas och vi skall ha kollektivtrafiken där vi faktiskt bor och arbetar. Dessa behov går inte alltid att kombinera med tåg. Vi måste faktiskt komma ihåg det också. De som vet detta bäst är de kunder som reser. Om man tycker att det är bekvämt tar man tåget och är också beredd att betala för det. Det är alltså kundanpassningen som är kollektivtrafikens stora och viktigaste konkurrensmål.
Fru talman! Det handlar också om hur staten satsar sina medel när det gäller den regionala trafiken och Låt mig ta upp en annan sak. Kommunikationsministern talar sig varm för järnvägen. Jag tycker att det är bra. Men under 90-talet har de tunga transporterna på väg ökat dramatiskt. Är det inte dags att sätta stopp för det och se till att vi får en annan utveckling? Jag menar att man måste ta in andra kostnadskalkyler och beräkningar när man tittar på de olika trafikslagens kostnadseffektivitet.
Fru talman! Att industrin väljer att köra sitt gods på landsväg i stället för på järnväg har många orsaker. En av orsakerna är den förändrade strukturen på industrin. Mycket av varorna från vår exportindustri går på järnväg. Det handlar om bulkvaror, tunga varor och långa transporter. Men väldigt mycket av vår import går på lastbil. Det beror på att det är andra slags varor som går den vägen. Detta är något som kan förändras på sikt, men det är ingenting som man förändrar över en natt. Det betyder att järnvägens storskalefördelar måste kombineras med en större flexibilitet. Detta är något som vi måste arbeta på. Det går inte att förändra över en natt.

Fru talman! Jag tycker att tillgängligheten och kundanpassningen är mycket viktiga saker oavsett om det är SJ eller länstrafiken som ansvarar för trafiken. Jag kan däremot inte lägga mig i den exakta organisationen av de bokningssystem som SJ har. Men möjligheten att skaffa sig biljetter är självfallet en viktigt del för att man faktiskt skall åka, oavsett om det är buss eller tåg.
Fru talman! Jag ställde frågan om vad kommunikationsministerns uppfattning är i den här frågan. Är det en riktig bedömning att stänga stationer med en omsättning som är mindre än 10 miljoner kronor? Till yttermera visso planerar man nu att sälja stationshusen. Jag passar på att fråga om kommunikationsministern anser att det är en riktig politik.
Fru talman! Staten och SJ äger väldigt många fastigheter. En del fastigheter bör SJ säkert fortsätta att äga, precis som andra statliga verk och myndigheter skall äga en del fastigheter. Men jag är inte alldeles säker på att SJ är den bästa ägaren eller förvaltaren av alla de stationshus som finns. Det finns många andra intressenter som kan använda dessa stationshus på ett mycket effektivare och bättre sätt, både för trafikanter och kommuninvånare.
Fru talman! Kommunikationsministern talar om utvecklingspotential och effektivitet vad gäller järnvägen. Vi är ganska överens om att vi skall satsa på järnvägen. Men problemet i dag är ju att folk inte har råd att åka, precis som Lennart Fremling var inne på. SJ är inte längre folkets järnväg. SJ går inte heller ihop. Det kan ju faktiskt ha ett samband med biljettpriset. Vi som är riksdagsledamöter har årskort. På det sätter har vi möjlighet att åka. Företag och myndigheter kan säkert betala för sin personal. Men svenska folket i stort har inte råd. Det är för dyrt. Ministern sade att det handlar om effektivitet och att hon håller med om att man skall göra det mer effektivt och därigenom sänka priset. Men hur, ministern? På vilket sätt skall kommunikationsministern göra järnvägen till folkets järnväg? Att bara bygga ut järnvägar som sedan inte trafikeras med vagnar med folk i är ju en ganska dålig politik.
Fru talman! Jag tror att detta med folkets järnväg är en bra slogan, men man skall vara medveten om att vi egentligen aldrig har haft en situation där vi har haft hela folkets järnväg. Järnvägen har inte gått till alla samhällen i vårt land. Om vi tycker att det är viktigt att många människor använder tåget handlar det naturligtvis om att det skall vara ett effektivt järnvägsföretag för att hålla priserna nere. Vi kan aldrig subventionera järnvägen tillräckligt om den är ineffektiv. Jag vidhåller att effektiviseringen är det bästa sättet att hålla priserna nere.
Fru talman! Det är ju det SJ har sysslat med samtidigt som man inte får ett resandeunderlag som räcker för att få ekonomin att gå ihop. Ministern ser kanske inte sambandet mellan konkurrensutsättning och pressade priser. Ministern har kanske någon annan lösning. Hur skall man effektivisera för att på så sätt sänka priserna och få svenska folket att åka på järnvägen? Vi har inte fått något besked om det. I ett tidigare inlägg sade ministern att man har sysslat med effektivisering ända sedan 1963. Vad är då ministerns recept i dag för att denna slogan inte bara skall bli en slogan? Det måste väl ändå vara en ambition från ministerns sida att SJ skall vara folkets järnväg och att så många som möjligt skall kunna åka tåg. Den möjligheten finns inte i dag på grund av att priserna är för höga. Det är detta som är huvudproblemet, och ministern har inget svar att ge här i kammaren i dag.
Fru talman! Det har hänt mycket sedan 1963 års beslut fattades. Men det har hänt ännu mycket mer sedan 1988 års trafikpolitiska beslut. Det är nog det viktigaste att komma ihåg. Ja, vi skall ha folkets järnväg, men vi skall inte bli romantiska och tro att det skall vara hela folkets järnväg, dvs. att järnvägen skall gå till varje by och varje samhälle. Järnvägen är ett utmärkt transportmedel för persontrafik i tättbebyggda områden, t.ex. runt storstäderna. Det handlar om pendeltågstrafik och trafik till vissa destinationer. Det är där vi skall effektivisera järnvägen. Sedan finns också de andra transportslagen, t.ex. flyg och bil, för persontransporter. Det är viktigt att komma ihåg det också.

Fru talman! Det är ett antal talare som strukit sig före mig på listan, och ett antal som har strukit sig efter mig på listan. Jag måste erkänna att jag själv ett tag funderade på att stryka mig. Det här debattupplägget kanske inte är det mest lyckade. Det kom emellertid ett telegram på TT som jag tycker är så väsentligt att ta upp i Sveriges riksdag i en debatt om en hållbar samhällsutveckling på längre sikt att jag bestämde mig för att ändå försöka framföra detta. Det handlar om en överlevnadsfråga för oss i Sverige och för mänskligheten i stort. Det handlar om vattenförsörjningen. Rubriken på telegrammet är: Vattenbrist väntar två tredjedelar av världens befolkning år 2025. Det står så här: Slöseriet med världens vatten gör att två tredjedelar av världens befolkning, 5,5 miljarder människor, kommer att lida brist på vatten år 2025. Nu kräver FN:s kommission för uthållig utveckling krafttag för att rädda jordens vattenresurser. Det är Stockholms Environment Institute som har gjort en kartläggning av vattensituationen i världen och sammanställt det i en rapport till FN. Vidare står det: 1995 saknade en femtedel av världsbefolkningen tillgång till rent dricksvatten. Hälften av dem saknade acceptabla sanitära bekvämligheter. Samtidigt försämras vattenkvaliteten över hela världen av olika typer av föroreningar. Därmed påverkas även livsmedlens kvalitet. Tidigare i debatten hade vi ju uppe frågan om det globala synsättet när det gäller livsmedelsförsörjningen, och att vi har det synsättet när det gäller att diskutera reformeringen av jordbrukspolitiken. Det finns ett klart samband mellan vatten och livsmedel. Rapportförfattarna kräver omedelbara insatser för att på alla nivåer, lokalt, regionalt och globalt förhindra fortsatt försämring av världens vattensituation. De kräver att regeringar, politiker och andra beslutsfattare nu sätter sig ned och fattar beslut som säkerställer vatten och acceptabel hygien åt alla. Enligt rapporten krävs bättre hushållning med och skydd av de värdefulla dricksvattenresurserna, åtgärder mot ökenutbredning, fortsatt kamp mot miljöförstöring och skydd av känsliga kustregioner. Fru talman! Från kristdemokraternas sida har vi ju i motioner och på annat sätt i Sveriges riksdag agerat och lagt en rad förslag när det just gäller att få till en uthållig vattenförsörjning. Vi har också föreslagit att Sverige skall ta initiativ till att vi får en global vattenkonvention. Den här rapporten är ett kvitto på nödvändigheten av detta och av att den svenska regeringen driver denna fråga och försöker få till en sådan konvention. Vilka förslag driver egentligen regeringen i denna överlevnadsfråga? Vilka förslag finns i övrigt från oppositionen? Det är väl den här typen av frågor som vi som politiker borde ägna betydligt mer tid och kraft åt. Det handlar om förutsättningarna för våra barn, deras barn osv. Om vi inte nu kan förändra politiken både här i Sverige, regionalt, internationellt och globalt vet vi hur situationen kommer att se ut om en relativt kort tid. Det handlar alltså om 25 år. Det är en förödande situation när det gäller vattenförsörjningen för de människor som då finns på jordklotet. En annan överlevnadsfråga är klimatpolitiken. På samma sätt borde vi som politiker ägna oss än mer åt också denna fråga. Om vi inte kan hejda koldioxidutsläppen vet vi att vi kommer att få klimatförändringar på 50 till 100 års sikt som innebär att stora landarealer kommer att läggas under vatten. Det kommer att drabba miljoner och åter miljoner människor. Vi kommer att få ett förändrat klimat som kanske omöjliggör spannmålsproduktion i Centraleuropa och Nordamerika, eller försvårar den högst avsevärt. Det är de delar av världen som står för det mesta av livsmedelsproduktionen i dag. Fru talman! Är det inte det debatten måste handla om när vi diskuterar frågan om en hållbar samhällsutveckling på längre sikt? Det är vattenförsörjningsfrågan för kommande miljarder människor det handlar om. Det gäller också klimatfrågan för miljarder människor. Detta är de verkliga överlevnadsfrågorna. Jag hade förmånen att få delta i Riokonferensen 1992. Där fanns representanter för världens befolkningar. Där kom man överens om ett handlingsprogram, Agenda 21 för att försöka förändra situationen. Vi har kommit olika långt med detta. Jag är rädd för att engagemanget har börjat trappas ned, och att vi inte har den entusiasm som då fanns kring de här frågorna. Därför, fru talman, måste vi sätta upp vattenförsörjningsfrågan och klimatfrågan överst på den politiska dagordningen. Detta är de verkliga överlevnadsfrågorna för framtiden.

Fru talman! Vi befinner oss nu tidigt på året 1997. Det innebär att vi just har börjat den andra halvan av innevarande mandatperiod. Det är en mandatperiod som för oss socialdemokrater har innehållit två viktiga huvuduppgifter. Det har varit att sanera Sveriges finanser och åter få en ekonomi som präglas av att budgetens inkomster räcker till de utgifter som staten har, och att med alla krafter bekämpa den skyhöga arbetslöshet som landet ådrog sig under den borgerliga mandatperioden. Detta är politiken i stark sammanfattning i det korta perspektivet. Men politiken innehåller så mycket mer och måste också innehålla så mycket mer. Det är viktigt att ha en ekonomi som så snart som möjligt är i balans. Det är minst lika viktigt att klara av sysselsättningsfrågorna så snart som möjligt. Men dessa båda mål blir inte hållbara vare sig i det korta eller det längre perspektivet om vi som politiker inte också kan blicka runt hörnet och lägga ut de långtgående strategier som är nödvändiga för att trygga en fortsatt god och jämn utveckling för Sveriges befolkning - en god utveckling som innebär att vi kan behålla och förstärka välfärdsstaten Sverige som en ledande nation i Europa och övriga världen. Vi befinner oss i en brytningstid. Det gamla mönstret av god tillväxt och ökad aktivitet har lidit av störningar under de senaste decennierna. De gamla goda trygga arbetsplatserna som stod för sysselsättning, tillväxt, utveckling och framtidstro har strukturerat om, rationaliserat, moderniserat, datoriserat och sysselsätter - om de finns kvar - bara delar av sin forna arbetskraft. Det är en utveckling som i de flesta fall har varit helt nödvändig för att företaget skall kunna överleva och ha en plats i konkurrens med övriga företag i världen. Det är en utveckling som för dem som har fått behålla sitt jobb säkert är lätt att förstå. Men den kanske är obegriplig och skrämmande för dem som med bitterhet blivit kvar på orten och fastnat i hopplös arbetslöshet. Vilken framtidstro och förhoppning har dessa människor inför de kommande åren? Ser jag på min egen valkrets, Västmanland, stämmer ovannämnda beskrivning mycket väl. Västmanland har under lång tid präglats som det livaktiga industrilänet där de stora tunga industrierna och företagen stått för sysselsättning och välfärd. Metallverken, ABB, Bulten i Hallstahammar, Fagersta Bruk, ASSI och FFV i Arboga för att nämna några exempel. Det senare, där Volvo numera sköter flygmotorunderhållet, är ju under den senaste tiden det senaste exemplet på vad som drabbat vårt län. En flytt av verksamheten från Arboga är naturligtvis ett slag under bältet på Arboga som kommun och ort. Men det skakar naturligtvis hela Västmanland och kanske även andra län. Vem står härnäst i tur att drabbas av omstruktureringarnas våg? Ingen vet. Vad kan göras på det lokala regionala planet för att sätta emot? När det för övrigt gäller själva turerna i ärendet Arboga vill jag ge regeringen en eloge som på uppmaning från bl.a. kommunalrådet P-O Nilsson i Arboga låtit justitiekanslern utreda de turer som förekommit mellan FMV och Volvo. När detta är klart är förutsättningarna bättre att föra den debatt som skall föras. Om det dessutom skulle visa sig att FMV genom stöd i form av pengar hjälpt Volvo med flytten har man också visat att man från FMV:s sida har pengar att satsa på framtiden i verksamheten, en satsning som då skulle kunna ske i befintlig verksamhet i Arboga. Vi skall nämligen ha fullständigt klart för oss att verksamheten i Arboga inte är omodern utan i allra högsta grad en mycket tidsenlig produktion av kvalificerat tekniskt snitt, en verksamhet med framtiden för sig. Dessutom består verksamheten redan i dag till 60 % av civil produktion, vilken har alla förutsättningar att utvecklas ytterligare. Vad som händer i Arboga har stor betydelse för hela vårt län Västmanland. En av de viktigaste frågorna på den framtida dagordningen är bl.a. hur vi skapar ett miljötåligt och uthålligt samhälle där vi inte förbrukar och sliter ut jordens resurser. Här har Sverige stora möjligheter att profilera sig som en världsledande nation. Energin skall omställas. Energidiskussionerna är inne i sitt slutskede. Det kommer med all säkerhet att medföra att ersättningsdiskussionerna kommer att ta ny fart. Viss teknik finns redan, men forskningen måste fortsätta. Andra verksamheter kan starta inom detta område, t.ex. etanoltillverkning av överskottsspannmål och halm, en diskussion som har förts och förs av de socialdemokratiska politikerna bl.a. i Köping. En sådan produktion skulle, utöver att etanol är miljövänligt som bränsle, skapa inhemsk sysselsättning, sysselsättning i en region som så innerligt väl behöver den. En annan framtidslösning är att skapa ytterligare högskoleplatser i regioner som lider av stagnation och befolkningsminskning. Mälardalens högskola, med inriktning mot Bergslagen, fick nyligen extra platser, men inte tillräckligt för att kunna orka vända en negativ trend och befolkningsutveckling. En ytterligare satsning här skulle bidra till ökad aktivitet och sysselsättning dels genom välutbildade studenter som är beredda att ta välkvalificerade jobb, dels genom att vi av erfarenhet vet att högskoleregioner drar till sig företag och investerare och på så sätt skapar ett dynamiskt klimat för positiv företagsutveckling och samhällsutveckling. Fru talman! Jag tror att om rätt politik förs bl.a. i denna kammare har Sverige stora chanser att gå en ljus framtid till mötes.

Fru talman! Jag vill till Sven-Erik Österberg först säga att jag ger honom mitt fulla stöd i hans strävan att åstadkomma en etanolfabrik i fullskalestorlek. Låt oss påverka dina partikamrater i regeringen så att detta kan bli fallet. Fru talman! Handling ljuger inte! Samarbete ger resultat! Under de ett och trekvarts år som samarbetet mellan Centerpartiet och regeringspartiet har pågått har ett antal positiva företeelser inträffat i svensk ekonomi. De har berörts tidigare, men de förtjänar att upprepas. Räntan har halverats, dvs. sänkts med uppemot 6 Den s.k. räntemarginalen till den tyska räntan har minskat från ca 4,5 % till för närvarande ungefär Kronan har förstärkts med ungefär 20 procentenheter, dvs. kronfallet från 1992 har i stort sett har återställts. Budgetunderskottet har minskat kraftigt, och det ser nu ut som om vi kan förvänta oss ett visst överskott redan till nästa budgetår. Det är inget att hymla med att det har måst ske till priset av uppoffringar från alla grupper i det svenska samhället. Den bistra sanningen är att det inte finns någon annan metod att åstadkomma en kraftig budgetsanering än att den måste betalas av alla medborgare. Har då samma medborgare någon nytta av att saneringen genomförts? Ja, direkt är det lättast att påvisa nyttoeffekten för alla de medborgare som har lån till sitt boende eller i sitt företag. För varje lånad hundratusenkrona innebär räntefallet en lägre bruttokostnad på 5 000-6 000 kr per år. För en villaägare med en belåning på en halv miljon kronor betyder det en minskad bruttokostnad på drygt 2 000 kr per månad. Vår gemensamma ekonomi ser alltså för första gången på åtskilliga år hanterlig ut. Genom vårt samarbete har det varit möjligt att åstadkomma detta positiva resultat trots att vi formellt har en kraftig vänstermajoritet i det svenska parlamentet. Reellt har det i stället i huvudsak förts en mittenpolitik i den svenska riksdagen. Handling ljuger inte! Nu har grunden lagts för att såväl hushåll som företag skall våga expandera sina investeringar. Hushållen har under en följd av år visat stor återhållsamhet i sin anskaffning av kapitalvaror. Nu är det tid att ta igen denna eftersläpning. Nu kan t.o.m. en eller annan lånad krona tas i anspråk för detta ändamål. Det kommer att ge ökad sysselsättning i tillverkning och distribution. Det kommer att öka skattebasen för såväl inkomstskatt som mervärdesskatt. Det kommer i sin tur att ge möjligheter till sänkta skattesatser och/eller satsningar i t.ex. vård och omsorg. Det kommer dessutom att innebära klara miljöfördelar genom att nya miljövänligare och energisnålare produkter kommer till användning. Den lägre räntenivån kommer rimligen också att innebära en stimulans till nyföretagande och utveckling av befintliga småföretag. Denna stimulans förstärks av politiska beslut som trätt i kraft vid årsskiftet. Jag tänker då närmast på sänkta arbetsgivaravgifter och de lättnader som har gjorts i dubbelbeskattningen. Båda dessa åtgärder har en klar småföretagsprofil. Och jag vågar påstå att dessa åtgärder inte hade kommit till stånd utan vårt samarbete med regeringspartiet. Till dem som velat gå längre i dessa hänseenden vill jag säga att någon majoritet för detta "längregående" inte har varit i närheten av majoritet i denna kammare. Det är viktigt att nu gå vidare. I takt med att ytterligare resurser kan frigöras genom ökad tillväxt och/eller skatteväxling bör ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgifterna för framför allt de små företagen genomföras. Om denna utveckling skall kunna genomföras är det viktigt att kunna påvisa att de sänkta arbetgivaravgifterna resulterar i ökad sysselsättning och inte enbart resulterar i ökade vinster i företagen. Fru talman! En hållbar samhällsutveckling på längre sikt förutsätter att omställningen av vårt energisystem nu påbörjas och intensifieras. Kärnkraftsavvecklingen måste påbörjas snarast möjligt. Teknikutveckling inriktad på energibesparingar och på förnybara, i huvudsak inhemska, energislag måste stimuleras. Konvertering av eluppvärmda bostäder till andra uppvärmningssystem måste till. Sådan konvertering är för övrigt redan i dag oftast kommersiellt intressant utan statlig eller annan subvention. En sådan konvertering är nödvändig bl.a. för att säkerställa tillräckligt med el för vår industri. Det är rimligt att anta att en kraftfull omställning av vårt energisystem kommer att resultera i ökad sysselsättning i många nya småföretag inom energisektorn. Merparten av dessa nya företag, dessa nya sysselsättningstillfällen, kommer att komma till stånd i mindre tätorter och i glesbygd. Det är på detta sätt vi nu skall gå vidare mot en hållbar samhällsutveckling på längre sikt. Grunden är lagd. Nu går bygget vidare, framför allt genom olika åtgärder för ökad sysselsättning och tillväxt. Handling ljuger inte. Och handling kommer inte heller fortsättningsvis att ljuga.

Fru talman! Det är intressant att höra Rolf Kenneryd när han talar om stimulans till småföretagen. Jag vill då erinra Rolf Kenneryd om att man har förlängt sjuklöneperioden, och man avslog Vänsterpartiets förslag att undanta de allra minsta företagen när det gäller den förlängda sjuklöneperioden. Det var inte någon särskild stimulans som gynnar ökad sysselsättning i småföretagen. Jag vill också peka på det faktum att lättnaden i dubbelbeskattningen och den finansiering man valde drabbade de enskilda firmorna och handelsbolagen. De fick ju delvis finansiera den lättnad i dubbelbeskattningen som genomfördes. Detta är inte något som gynnar de allra minsta företagen. Jag förstår inte hur Centerpartiet kunde gå med på något sådant. Kanske kan Rolf Kenneryd ge oss en förklaring.
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande nyss har självfallet alla medborgare fått delta med uppoffringar i samband med gjorda sanering. Det har också småföretagarna fått göra. Den gruppen skall nu när saneringen börjar bottna - det har vi ansett vara angeläget - få fördelar som gör att man kan börja expandera sin verksamhet. Så har skett bl.a. genom de båda åtgärder som jag nyss nämnde. Jag vill påminna Per Rosengren om att huvuddelen av finansieringen av lättnaden i dubbelbeskattningen består i de 2 miljarder som i ett mycket tidigt skede avsattes just för åtgärder inom företagsamheten.
Fru talman! De allra minsta företagen fick faktiskt betala uppemot 1 miljard för finansieringen av de andra företagens skattelättnad. En handling ljuger inte - det är Rolf Kenneryds ord. Sjuklöneperioden är ju negativ för de minsta företagen. Lättnaden i dubbelbeskattningen och den finansiering som valdes är också negativa för de minsta företagen. Det här hade dock lätt kunnat ordnas genom att undanta de allra största företagen från en nedsättning av arbetsgivaravgiften. Jag tänker då på de 5 procenten upp till 600 000 kr. Då hade man fått in de pengar som behövs för att undanta samtliga företag med mindre än fem anställda från arbetsgivarinträdet. Det skulle ha gynnat sysselsättningen i de allra minsta företagen och det hade varit ett incitament till en ökad sysselsättning i samhället.

Fru talman! Möjligheterna att skapa en hållbar samhällsutveckling på längre sikt ligger framför allt i förmågan att få olika politikområden att samverka. Att se till att politiken inom bl.a. närings-, utbildnings-, arbetsmarknads-, kommunikations och miljöområdena samordnas i arbetet med det övergripande målet om en uthållig tillväxt är en av våra viktigaste uppgifter. Här finns det mycket att göra och många nya vägar att bryta för att praktiskt kunna åstadkomma denna samverkan. Lyckas vi, så ligger i denna ansats oanade möjligheter och starka krafter. De kanske bästa förutsättningarna att lyckas är att låta utvecklingen i större omfattning starta på det lokala planet. Grundtanken är att det starkaste byggandet av ett uthålligt samhälle måste ha sin grund i ett underifrånperspektiv. Ute i kommunerna är avstånden mellan olika aktörer litet, vilket ger goda förutsättningar för en ökad samverkan och de bästa effekterna av satsade resurser. Framför allt kan vi i ökad utsträckning ta till vara och stimulera fler människors engagemang, kreativitet och framtidstro genom att de ges ökad delaktighet. För att lyckas måste vi också vara beredda att minska på de centrala direktiven och därmed frigöra de utvecklingskrafter som decentraliseringen föder. Kommunerna som baser och grund för utvecklingen är naturligt. Det är därför viktigt att värna om och stärka kommunerna. Detta skall ske dels genom att kommunerna tillåts agera mera fritt och flexibelt utifrån de olika målen för samhällsutvecklingen, dels genom att kommunerna tillförsäkras ekonomiska resurser. Många kommuner - inte minst i mitt län, Värmland - har stora ekonomiska problem på grund av minskade skatteunderlag, men också till stor del på grund av minskade statsbidrag. Länets kommuner beräknas tillsammans förlora ca 240 miljoner kronor årligen till följd av de ändringar som gjorts i skatteutjämningssystemet. Länet har under de senaste tio åren haft en positiv befolkningsutveckling, något som enligt de senaste statistikuppgifterna för 1996 förbytts i en av landets största befolkningsminskningar. Detta gör att satsningar på utvecklingen i länet blir ännu mera angelägna. Vi vill ha hjälp dels med att få kommunernas ekonomi stärkt för att kunna driva en positiv utveckling, dels, och inte minst, med att få en stärkt ekonomi för att kunna vara medfinansiärer när det gäller EU:s strukturfondsprojekt. Det finns mycket som vi vill göra i vårt län. Det saknas inte idéer. Fler är välkomna att flytta till oss för att delta. Utifrån grundtanken att utvecklingen måste starta i ett underifrånperspektiv har, inom ramen för exempelvis det s.k. landshövdingeuppdraget, olika projekt tagits fram där vi värmlänningar redovisar vad vi vill och vad vi kan. Vi ser dock gärna att vi får hjälp utifrån genom bidrag och stöd t.ex. från staten, EU eller näringslivet utanför länet. Fru talman! Vi vill ha hjälp med länets kommunikationer. Vi vill nämligen följa upp den satsning på järnvägstrafiken som görs i landet, bl.a. genom en upprustning av banan Karlstad-Göteborg för att kunna erbjuda konkurrenskraftig snabbtågstrafik. I dag är persontrafiken på den sträckan hotad. Det beror på att den inte kan konkurrera med bilen och snabbusslinjer. Den investering som vi vill skall komma till stånd anser vi långsiktigt vara mycket lönsam, med tanke på möjligheterna att förverkliga Bergslagsbanan upp till Borlänge och Gävle. Därmed blir det ju närmare till Ambitionen att skapa ett universitet av Högskolan i Karlstad ser vi som en realitet. Med fler studenter och mera personal där är de pendlingsmöjligheter som tåget erbjuder på sträckan mot Säffle, Dalsland och Göteborg en nödvändig och värdefull tillgång. Kommunikationerna till Värmland är viktiga för besöksnäringen. En grundförutsättning för att kunna vara tillgänglig för grupper av besökande är att det finns ett brett utbud av olika färdmöjligheter. Tågen är ett bra alternativ och dem vill vi slå vakt om. Vi vill att de som kliver av tågen i Värmland är fler än de som kliver på. Satsningen på utvecklingen av turismen i vårt län, framför allt natur och kulturturismen, är prioriterad. Turismen är en av de branscher som beräknas kunna ge de flesta nya arbetstillfällena. Det är i detta sammanhang angeläget att vi kan ta fram utbildningar som förmedlar kunskaper om service och tjänsteproduktion och som ger förutsättningar för dem som deltar att kunna driva egna företag. Enligt en undersökning som omfattar ungdomars önskemål om kommande yrken är arbete inom turism ett prioriterat yrkesområde. Turismen lär också vara den näring som ger mest tillbaka till samhället i form av skatter och avgifter. Inte minst därför är det nödvändigt att vi får en ökad satsning på forskning och utveckling av turismen som bransch med siktet inställt på att ta större andelar av den större internationella turismmarknaden. Fru talman! I mitt anförande här i dag har jag begränsat mig till att lyfta fram kommunernas, kommunikationernas och besöksnäringens betydelse när det gäller att kunna åstadkomma en hållbar utveckling av Värmland. Det övergripande målet för vårt samverkande utvecklingsarbete i Värmland är att fortlöpande förbättra levnadsvillkoren för alla som bor och verkar i Värmland - ett Värmland väl värt att satsa på!

Fru talman! För nästan exakt 100 år sedan stod en nybliven ledamot i riksdagen och höll sitt jungfrutal. Man diskuterade budgeten, och det handlade om möjligheten att finansiera det som då kallades för folkförsäkring, alltså i princip samma fråga som dominerar den politiska debatten i dag. Jungfrutalaren var Hjalmar Branting. Låt oss lyssna till det budskap som Hjalmar Branting hade till Sveriges riksdag i sitt jungfrutal den 25 januari 1897. Han talade under rubriken Militarism eller folkförsäkring.

Detta sade alltså Hjalmar Branting för 100 år sedan i riksdagen. Branting övergick så till att kraftfullt plädera för att pengarna som enligt budgeten lagts på försvaret i stället skulle användas till sociala och kulturella åtgärder, bl.a. för finansiering av folkförsäkringen. Nu blev det inte så som han önskade då. Det Hjalmar Branting sade för 100 år sedan känns aktuellt och skulle lika gärna kunna hävdas i dag. Kanske är det rent av ännu mer aktuellt i dag. Sveriges försvar får över 40 miljarder per år i bidrag för driften. Därtill kommer inköp av vapen och materiel. Bara JAS-projektet kostar mer än hela försvaret på ett år. Det handlar alltså om mycket stora kostnader. Samtidigt vet vi att det saknas resurser inom äldreomsorg, sjukvård och skola. Nu gör regeringen stor affär av ett extra engångstillskott om 3 miljarder till kommunerna för detta. Visst är det bra, men det är en relativt liten summa för landets alla kommuner att dela på. Det handlar om några få hundradelar av vad man vräker ut på försvaret bara i år. Det kan också vara värt att uppmärksamma att försvaret disponerar närmare 4,5 miljarder per år för forskning. Forskningen har ju diskuterats under de senaste månaderna i riksdagen. Det är tre gånger så mycket som de statliga forskningsråden har tillsammans. I dag är alla överens om att det militära hotet knappast motiverar ett försvar av den omfattning och den inriktning som vi i dag har. Miljöhotet är ett större hot än det militära hotet. I stället för att lägga pengar på att köpa enormt dyrbara vapensystem borde pengarna användas till en förstärkning av sjukvård, äldreomsorg och skola. Där finns behovet, och det skulle återföra människor som nu går arbetslösa till s.k. riktiga och viktiga arbeten. Försvaret har också en stor kompetens inom en rad olika områden som borde kunna utnyttjas bättre. Inte minst gäller det teknik som lätt kan överföras till t.ex. miljöinsatser. Om FOA:s resurser kunde ställas till näringslivets förfogande för miljöanpassning av produkter skulle det bli ett mycket viktigt tillskott till svensk industris konkurrenskraft på den internationella marknaden och för det internationella miljöarbetet. Avdelningen för sensorteknik vid FOA har utvecklat sensorsystem för upptäckt av små mängder av gas i luft som lätt kan utvecklas för kontroll av utsläpp vid större industrier, kraftverk, stadsmiljöer etc., något som bl.a. landets miljökontor skulle vara betjänta av. Man har på FOA teknik för upptäckt av små oljemängder på vatten som skulle kunna utvecklas till ett effektivt övervakningssystem för oljeutsläpp i Östersjön. FOA har också en bred kompetens när det gäller språkinlärning, datorteknik, kognition m.m., en kunskap som skulle kunna användas t.ex. för att utveckla hjälpmedel för den stora grupp svenskar som har läsoch skrivsvårigheter eller för utveckling av operatörssystem för processindustrin. En successiv omställning av försvaret till civil verksamhet skulle kunna innebära ett kraftfullt bidrag till omställningen av landet i riktning mot en långsiktigt hållbar utveckling. De exempel som jag nämnt är tagna från Miljöpartiets förslag i olika motioner. Där finns mer att hämta. Det är förvånande att inte fler partier kan ställa upp på en sådan omställning, och det är beklagligt att regeringen inte vidtar åtgärder i denna riktning för att bättre utnyttja resurserna i ett ekonomiskt trängt läge. Jag tror, fru talman, att jag vågar mig på gissningen att tanken att Sveriges försvar skulle lära svenska folket att läsa antagligen skulle ha tilltalat Hjalmar Branting.